Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Socialministern tar bl.a. upp att det finns för få läkare inom primärvården därför att landstingen inte har förmått att omfördela resurserna till denna verksamhet. Landstingen har inte anammat riksdagens beslut att primärvården skall utgöra basen för svensk sjukvård och att det skall finna en läkare per 2 000 invånare. Det är allvarligt att man inte har anammat detta, eftersom det även från landstingspolitikerna talas om att primärvården är viktig. Detta borde föranleda en åtgärd, kanske inte från riksdagen men från socialministern så att man får klart för sig att man måste försöka organisera sjukvården på det sättet. Jag påpekar i min interpellation att väntetiderna i dag till primärvården ofta är alltför långa. Det kan handla om flera veckor. Det gör ju också att vi nu kan se rapporter om att väldigt många söker sig till sjukhusens akutmottagningar, vilket naturligtvis slår tillbaka på den sjukvård som skall bedrivas på sjukhusen. Det kommer t.o.m. att påverka äldreomsorgen. Socialministern konstaterar att det inte är tillräckligt många som väljer allmänläkarspecialiteten. Tidigare här hörde vi att det när det gäller utbildningssidan behöver vidtas åtgärder. Det gäller inte bara läkare utan det handlar om all vårdpersonal. Det är viktigt att man ser över detta långsiktigt. Men jag skulle ändå vilja ställa ett par frågor till socialministern. Det finns en del fakta redan i dag som man skulle kunna ta till vara. När husläkarlagen infördes var en av de viktigaste tankarna bakom just att åtgärda bristen på läkare inom primärvården vid sidan av att man skulle öka patientens valfrihet och erbjuda patienten en god vård med hög kvalitet. Efter det att husläkarlagen hade införts tillsattes en husläkardelegation som gjorde en utvärdering. Man såg då att det hade skett ett stort tillskott av läkare till primärvården. När rapporten lades fram - i september 1994 - hade man i stort sett full behovstäckning. Jag tycker att det borde finnas anledning att ta åt sig dessa förslag och konsekvenser. De var faktiskt ganska bra. Det handlade om fri etablering för allmänspecialister, möjlighet för privata läkare att fortsätta att arbeta efter 65 års ålder, möjlighet att överlåta sin praktik till en kollega och konkurrensneutralitet mellan den offentliga och privata vården. När husläkarlagen avskaffades försvann 25 % av de privata läkarna därför att deras vårdavtal sades upp av landstingen. Jag skulle gärna vilja höra vad socialministern säger om dessa förslag, eftersom de gav resultat när det gällde att öka intresset för att arbeta inom primärvården. De gav också patienterna större möjligheter att välja läkare och att få komma inom rimlig tid till primärvården.
Fru talman! Kerstin Heinemanns interpellation rör egentligen en mycket svårare fråga. I riksdagen diskuteras ofta sjukvården med något annorlunda utgångspunkter än de som Kerstin Heinemann och jag nu diskuterar. Ofta blir den politiska uppmärksamheten riktad på operationsköerna och de planerade operationerna och på ständiga frågor till socialministern vad regering och riksdag kan göra för att se till att vi får bort köerna. En av invändningarna mot just diskussionen om att utställa garantier när det gäller operationsköer är denna. Det finns en risk för att vi uppmärksammar något problem med sjukvården, och vårt stora bekymmer är att hitta en fördelning mellan primärvård och övrig sjukvård. Det är glädjande att Kerstin Heinemann uppmärksammar det problem som jag menar är ett av svensk sjukvårds allvarligaste bekymmer, nämligen att vi inte har kommit rätt när det gäller fördelningen mellan primärvård och övrig sjukvård. Riksdagens uttalade mål om att primärvården skall vara första linjens sjukvård, att det är till primärvården vi skall vända oss och att den skall vara tillgänglig, har vi inte lyckats med såsom är sagt. Dock skall man påpeka att det ändå sker förbättringar. Läkartätheten ökar. Vi har, som jag påpekade i svaret, visserligen en bit kvar till 2 000 invånare per läkare, men vi har kommit ned en bra bit. Vi har också sett i Socialstyrelsens rapport att under perioden 1991-1996, som Socialstyrelsen har undersökt, har andelen besök hos läkare i primärvården ökat, inte dramatiskt men ändå från 39 till 42 %. Primärvården står alltså i dag för en större del av de totala läkarbesöken. Vi är alltså på väg att sakta - alltför sakta, enligt mitt förmenande - få en upprustning av primärvården. Det viktigaste nu är att tala om för sjukvårdshuvudmännen, för landstingen, att de måste öka ansträngningarna att bygga ut primärvården och se till att primärvården verkligen blir den bas för den svenska sjukvården som är avsikten. Om sjukvårdshuvudmännen själva inte reflekterar över vad det skulle innebära kostnadsmässigt, kan man konstatera att vid alla undersökningar av sjukvårdskostnader visar det sig att besök hos läkare i primärvården är väsentligt mycket billigare för svensk sjukvård. Jag vill bara nämna någon siffra som exempel. Kostnaden per läkarbesök är 750 kr i primärvården, 1 160 kr vid länsdelssjukhusen och 1 550 kr vid regionsjukhusen. Detta rymmer självfallet också olika kvaliteter i vården och olika medicinska insatser, men det viktiga att konstatera är att det är klokt använda resurser att satsa på primärvården.

Fru talman! Jag tror att vi har samma uppfattning när det gäller primärvårdens betydelse. Min oro, som är väldigt stark, för vad som håller på att hända i primärvården har naturligtvis ett klart samband med vårdköerna. Kan vi se till att fler människor söker sig till primärvården, att man känner att man får den hjälp man behöver där, avlastar vi sjukhusvården så att de får syssla med de saker de skall syssla med på den nivån. Det som är mer oroande är att primärvården får fler och fler uppgifter. Vi har varit överens här i kammaren, liksom i kommuner och landsting, om att äldrevården behöver betydligt fler läkarinsatser. Det ställer ännu större krav på primärvården. Från Folkpartiets sida anser vi att om primärvården skall orka med och klara av de här uppgifterna behöver vi gå ännu längre ned när det gäller ansvaret, dvs. att kanske ha 1 500 invånare per läkare, såsom man har t.ex. Personalen går i dag på knäna. Det gäller inte bara läkare utan också övrig personal inom primärvården. Jag har träffat flera läkare - det är läkare som är mycket entusiastiska över att arbeta inom primärvården - som säger att de inte orkar längre, att om de erbjuds möjlighet till annat jobb, exempelvis inom företagshälsovården, kommer de att lämna primärvården därför att de också vill ha lite frihet någon gång. Det är säkert väldigt mycket som måste göras för att höja statusen på arbete inom primärvården och för att ge personalen rimliga arbetsförhållanden. Trots allt vad som sägs här tycker jag att det finns anledning att titta på de förslag som gav resultat när husläkarlagen infördes, även om de naturligtvis inte är det enda. Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på primärvårdens problem, som kan bli hela sjukvårdens kris om det inte händer någonting snart.
Fru talman! Svensk sjukvård har i förhållande till övriga europeiska länder en märkbar tyngdförskjutning från, om vi uttrycker det så, primärvård till övrig sjukvård. Sverige är ett av de läkartätaste länderna. Det är ganska intressant. Vi är klart ledande vid en nordisk jämförelse. Vi har ungefär 330 invånare per läkare, att jämföra med Danmark som har 350 och Vi är alltså ett land med mycket hög läkartäthet, men vi är i botten om vi talar om allmänläkare i primärvården. Vi har använt vår kompetens och våra resurser till delar av sjukvården som vi förmodligen, av olika skäl, har tyckt varit viktiga att prioritera. Men jag tycker att det är ett politiskt ansvar att styra resurserna till primärvården. Jag skall gärna öppet säga att jag inte tycker att det finns några enkla lösningar kring detta, och man skall vara öppen för att diskutera många olika modeller. Jag är inte beredd att säga att vi nu skulle kunna ställa upp ett mål om 1 500 invånare per läkare, men vi måste se till att det mål riksdagen har uttalat sig för, nämligen 2 000 invånare per läkare, skall kunna nås. En diskussion om prioriteringar av sjukvården och framför allt en diskussion om hur man ger primärvården den statusen, den ställningen, det sättet att arbeta så att läkare söker sig till primärvården, och framför allt att läkare som finns där stannar, är viktig. Jag hoppas att man också skall kunna finna ett sätt att samarbeta över de politiska gränserna ute i landstingen, likaväl som här i riksdagen. Det borde egentligen inte vara en stor stridsfråga mellan de politiska partierna, om man bara är överens om att sätta primärvården i centrum.
Fru talman! Det vore önskvärt om vi i de olika politiska partierna, både i riksdagen och i landstingen, och även i kommunerna - jag tycker att de också är berörda av primärvården även om de inte har ansvaret - tog tag i frågan. Det är lite av det som ligger bakom min interpellation, dvs. att jag anser att primärvården nu måste upp på dagordningen och att vi måste tala om att vi menar allvar. Från Folkpartiets sida säger vi då att det kanske bör vara 1 500 invånare per läkare, och det är klart att vi är så realistiska att vi inser att man inte klarar det.

Fru talman! Monica Green har frågat vad jag kan göra för att underlätta synliggörandet av de samhällsstrukturer som fortfarande gör att kvinnors löner sätts lägre än mäns, för att få en ändring till stånd när det gäller oskäliga löneskillnader på grund av kön och om det finns andra åtgärder som kan vidtas för en rättvisare lönesättning. Jag vill inledningsvis säga att jag tycker det är bra att Monica Green lyfter fram den viktiga frågan om oskäliga löneskillnader på grund av kön. Jag har också tagit del av Arbetslivsinstitutets och SCB:s rapport om kvinnors och mäns löner och Kvinnomaktutredningens betänkande och finner det oacceptabelt att kvinnor i genomsnitt tjänar 83 % av vad män tjänar, även om en del av löneskillnaderna kan förklaras med faktorer som ålder, utbildning, yrkesgrupp och sektor. Jag är liksom Monica Green mycket bekymrad över svårigheterna att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Jag vill dock understryka att regeringen vidtagit en antal åtgärder för att synliggöra och motverka osakliga löneskillnader på grund av kön. Dessa åtgärder kommer att ge resultat på sikt. Jag vill här lyfta fram några exempel på sådana åtgärder. · Utredningen om en översyn av vissa delar av jämställdhetslagen har nyligen fått tilläggsdirektiv för att även göra en analys av frågor som hänger samman med arbetsvärdering och bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att arbetet med att bestämma lika lön för lika och likvärdigt arbete skall underlättas i praktiken. · Arbetslivsinstitutet fick år 1997 regeringens uppdrag att avsätta medel för upphandling från SCB av en lönestatistik som kan ligga till grund för fördjupade analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt regleringsbrevet för år 1999 skall institutet i samarbete med SCB fortsätta utvecklingsarbetet som rör statistik och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. SCB får därför 1 miljon kronor för att vidareutveckla lönestatistiken, särskilt i fråga om en bättre yrkesredovisning, så att den kan ligga till grund för fördjupade analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män och därmed underlätta värderingen av olika arbeten. · Arbetslivsinstitutet har även under flera år, på regeringens uppdrag, avsatt medel till forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning om lönebildning, arbetsvärdering och löneskillnader mellan kvinnor och män. Uppdraget har genomförts inom ramen för forsknings och utvecklingsprogrammet Lönebildning och arbetsvärdering . En referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter har varit knuten till verksamheten. Slutrapport från LÖV-programmet kommer att redovisas inom kort. · JämO fick en resursförstärkning på 5 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret 1997, bl.a. för att driva frågor om lönediskriminering. JämO skall senast den 1 mars 1999 redovisa hur det utökade anslaget har påverkat myndighetens verksamhet. Redan nu kan det dock konstateras att arbetet som rör löneskillnader mellan kvinnor och män kräver stora resurser. Därför har ytterligare 2 miljoner kronor tillförts JämO fr.o.m. budgetåret 1999. · Enligt regleringsbrevet för år 1999 skall ärenden som rör osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ägnas särskild uppmärksamhet i JämO:s tillsyn över arbetsgivares aktiva jämställdhetsarbete. Ärenden som rör lönediskriminering skall också ägnas särskild uppmärksamhet. · Regeringen har vidare givit alla statliga myndigheter i uppdrag att redovisa sin kompetensförsörjning m.m. I uppdraget ingår att redovisa det arbete som bedrivs för att kartlägga och eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Jag vill betona att det är arbetsmarknadens parter som har det huvudsakliga ansvaret för lönebildningen. Därmed har de huvudansvaret för det viktiga arbetet med att motverka osakliga löneskillnader på grund av kön. Arbetsmarknadens parter har, inte minst under senare tid, visat att arbetsvärdering är ett användbart verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Jag välkomnar fler initiativ på detta område. Jag ser arbetet med att komma till rätta med osakliga löneskillnader på grund av kön som en av jämställdhetspolitikens viktigaste frågor. Jag kommer därför att arbeta för en förändring så att denna problematik försvinner.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för sammanställningen över vad som har gjorts hittills. Jag tycker att de initiativ som regeringen har tagit för att lösa det här stora problemet är bra. Vi kan vara överens om att löneskillnaderna består mellan kvinnor och män och att kvinnor tjänar mindre på grund av kön. Det har flera olika utredningar visat. Kvinnomaktutredningen har också påpekat att det skulle vara mer lönsamt för kvinnorna att byta kön än att skaffa sig utbildning, vilket är mycket alarmerande. Kvinnomaktutredningen hävdar också att det är större skillnader inom LO-förbunden än inom tjänstemannaförbunden. Det är viktigt att påpeka i sammanhanget. Om jag har förstått saken rätt är det ingångslönerna som är en stor bov i dramat. När man söker ett jobb och kommer överens om vilken lön man skall börja på är det många gånger så att kvinnor inte kräver så höga löner som männen gör. Det vore bra om man genom regler eller lagar kunde se till att det blev större fackligt inflytande redan vid sättandet av ingångslöner. Det kunde vara ett sätt att försöka flytta fram positionerna. Det är många exempel som visar att vi måste få en mer rättvis lönefördelning mellan män och kvinnor, inte minst med tanke på jämställdheten i samhället. Många har talat med mig om att både mannen och kvinnan skulle vilja dela föräldraledigheten när de skaffar barn. Men de har inte råd att låta mannen välja att vara hemma med barnet eftersom han tjänar mer. Det slår hårt mot jämställdheten, könsrollsmönstret biter sig ännu mer fast i samhället, och vi kommer inte ur det. Ett annat sätt skulle kunna vara att stimulera diskussionen. Jämställdhetsministern har också påpekat här att vi måste bli fler som deltar i debatten. Både arbetsmarknadens parter och vi som är med i den offentliga debatten måste hela tiden påpeka att kvinnornas löner nu måste upp för att det skall bli ett jämställd samhälle. Jag tänker återkomma i mitt nästa inlägg med ett tips till.
Fru talman! Det är lite svårt att debattera i den här frågan eftersom vi är väldigt överens om att det är ett problem och att vi skall lösa problemet. Samtidigt äger vi inte riktigt fullt ut instrumenten, eftersom det är i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter. Därför spelar också en sådan här debatt en stor roll som påtryckare och som opinionsbildare. Vi skall heller inte neka till att det är viktigt med debatten. Man får skilja på löneskillnader i allmänhet och osakliga löneskillnader på grund av kön. När man går in och analyserar siffrorna ser man att det finns orsaker till löneskillnader i allmänhet. Det kan vara att kvinnor arbetar mindre tid, att de arbetar i vissa yrken eller att de tillhör andra fack, osv. Det är de sista procenten, som kan vara 5-7 %, som är de mest upprörande. Det är osakliga löneskillnader enbart på grund av kön. Där har vi en gemensam uppgift att förändra attityder. Det handlar om att "bara" för att de är kvinnor betraktas och behandlas kvinnor annorlunda vid lönesättning. Det är en fråga för arbetsgivarna men också för facken. Monica Green frågade om facken kan vara med när man sätter lönen första gången. Såvitt jag vet är facken med i den processen. Åtminstone inom Regeringskansliet är facken med när man sätter ingångslönen. Det handlar i sin tur också om att kvinnor skall våga begära mycket i lön. Kvinnor måste våga värdera sig själva utifrån den kompetens och den kunskap de faktiskt har. Det är en annan aspekt som har med kvinnors självförtroende att göra. Föräldraledighet är en faktor som i många fall får kvinnors löneutveckling att stå tillbaka. Kvinnor tar ut en stor del av föräldraförsäkringen kanske två eller tre gånger medan männen inte gör det. Monica Green angav som skäl att männen tjänar mer. Det kan man ju säga, men frågan är om man skall acceptera den diskussionen. Här handlar det om kanske två eller tre månader för ett, två eller tre barn under hela livet. Då måste man föra debatten på ett annat sätt. Är det inte värt den minskningen? Säg att man har två barn och att pappan är hemma tre månader för varje barn. Det blir ett halvår i livet. Under ett halvår i livet får familjen samlat gå ned i lön något. Men detta ger så oändligt mycket både för pappan och för barnet, och förhoppningsvis också för mamman. Jag accepterar inte riktigt argumentet. Jag förstår den krassa ekonomiska verkligheten. Men jag tycker att man måste argumentera emot det. Sedan kan man göra mycket ytterligare. Ett sådant exempel är den vårdkommission som jag inledde i somras, och som Mona Sahlin har ansvaret för, vars uppgift bl.a. är att se till att kvinnors löner lyfts.
Fru talman! Jag håller fullständigt med jämställdhetsminister Margareta Winberg om att männen borde kunna avstå den delen av inkomsten eftersom det är så mycket värt för familjen att männen får vara med under den första tiden av barns uppväxt. Men det vore så mycket enklare att välja för familjerna om män och kvinnor hade lika lön. Då skulle vi inte ha det problemet. Tyvärr blir det en ond cirkel, och kvinnornas löneutveckling stannar av. Under den tid kvinnan är hemma kan det föregå löneförhandlingar där hennes lön får stå still. Det blir en ond cirkel, och vi måste bryta den. Men jag delar Margareta Winbergs uppfattning att männen borde kunna ta den smällen för att få så mycket mer värden i livet och bli en bättre människa på olika sätt genom att ha varit hemma som föräldraledig. Om jag har uppfattat saken rätt är inte alltid de fackliga organisationerna med när ingångslönerna sätts. Men det kan ju också vara så som Margareta Winberg påpekade att kvinnorna inte värderar sin kompetens tillräckligt starkt, som faktiskt männen gör, och står på sig och säger: Jag skall ha så här mycket i lön. Ett annat sätt för att flytta fram positionerna för kvinnors löner skulle kunna vara arbetsvärderingssystemen, som vi har diskuterat många gånger, att på något sätt få till arbetsvärderingen och göra en lagstiftning om det skulle behövas. Kanske kan ministern också kalla till sig förhandlingscheferna från fackförbunden - eller avtalssekreterarna, som det kallas inom vissa förbund - och diskutera med dem om kvinnolönerna och titta på hur det ser ut i deras branscher. Man kan självklart kanske också ta kontakt med arbetsgivarna. Det är naturligtvis inte bara facken som skall kräva högre lön för kvinnorna, utan också arbetsgivarna skall ta sitt ansvar. Det är mycket riktigt arbetsmarknadens parter som skall klara av att lösa problemet. Men det är inte fel att som jämställdhetsminister ta en diskussion med avtalssekreterare och förhandlingscheferna för att se hur de tänker göra inom respektive bransch för att flytta fram positionerna när det gäller kvinnors löner.
Fru talman! Jag tackar för råden. Jag vill bara säga att jag självklart har kontakt med fackliga företrädare. I de olika fackliga organisationerna har man särskilda personer som är ansvariga både för löneförhandlingar och för jämställdhetsarbetet. Dem har jag träffat. Jag har ännu inte hunnit träffa arbetsgivarsidan. Staten har som arbetsgivare en viktig roll som förgrundsgestalt och föregångare. Det ansvaret försöker vi ta genom att ge ett uppdrag till alla verk och myndigheter att särskilt beakta dessa saker. Också i Regeringskansliet har vi en lönepolicy. Där står: Lönesättningen skall bidra till att främja jämställdheten. 1 april 1998 till den 1 mars 2000 står det så här: I årets avtalsrörelse har parterna enats om vikten av kontinuerliga åtgärder för att undvika osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid löneplaceringar och lönejusteringar på grund av ändrade arbetsuppgifter m.m. och vid lönerevisioner skall osakliga löneskillnader inte förekomma. Så står det i papperet. Jag vet som ansvarig för ett departement att det verkligen följs upp. I det s.k. lokala varvet avsatte vi en särskild pott pengar för det vi kunde tro var osakliga löneskillnader på grund av kön - dvs. där kvinnor hade mindre betalt bara för att de var kvinnor - så att kvinnors lönenivå skall kunna komma upp. Det finns också andra myndigheter som arbetar på liknande sätt inom staten. Jag tycker att det är oerhört viktigt att så sker. Också jag tycker att arbetsvärdering är ett väldigt intressant instrument. Men det är inte staten utan parterna som skall göra en arbetsvärdering. I regeringens tilläggsdirektiv till Starcks utredning om jämställdhetslagen står att han också skall göra analys av frågor som har att göra med arbetsvärdering och bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att bli lättare att åstadkomma lika lön för likvärdigt arbete.
Fru talman! Jag vill tacka för all den information jag här har fått av Margareta Winberg. Jag tycker att det har varit en viktig debatt som vi har fört. Jag tror att vi behöver sprida både den här debatten och den diskussion som kan uppstå till många fler intressenter. Det vore väldigt bra om vi som politiska företrädare också i kommuner och landsting kunde ta det arbetsgivaransvar som Margareta Winberg visade att vi skall ta som statlig arbetsgivare. Vi borde också kunna föra den diskussionen i kommuner och landsting. Jag tackar för diskussionen. Jag hoppas att vi kan sprida all den här informationen på olika sätt.

Gudrun Lindvall har frågat statsrådet Kjell Larsson om han avser att uppdra åt Naturvårdsverket att utreda varför enkelbeckasinen minskar så i antal, vilka åtgärder han i så fall avser vidta för att arten skall kunna återhämta sig och om han avser freda enkelbeckasinen från jakt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Lindvalls interpellation då var Naturvårdsverkets förslag 1996 till nya jakttider. I fråga om enkelbeckasinen anförde verket då att det finns flera faktorer som talade för att artens situation under de kommande åren kommer att förbättras. Naturvårdsverket nämnde bl.a. markavvattningsförbudet i södra Sverige, nyanlagda våtmarker och de relativt stora ytor strandängsbete som skapats genom NOLA och landskapsvårdsbidrag. Verket påpekade också att Svenska jägareförbundet under år 1996 skulle komma att göra satsningar genom svensk våtmarksfond och att det genom EU:s miljöstöd till jordbruket skulle komma att ges ansenliga bidrag till olika våtmarkssatsningar i jordbrukslandskapet. Sammantaget gjorde detta att Naturvårdsverket inte såg någon anledning att föreslå en ändring av jakttiden för enkelbeckasin. Vid remissbehandlingen av Naturvårdsverkets förslag ansåg Naturskyddsföreningen, Naturhistoriska riksmuseet, Vetenskapsakademien och Sveriges ornitologiska förening att den allmänna jakttiden på enkelbeckasin borde slopas. Som skäl anfördes bl.a. att det inte är säkert att artens tillbakagång beror på bortfallet av våtmarker. Därmed var det inte heller givet att det tillskott av våtmarker som Naturvårdsverket förutsåg skulle komma att bryta den vikande trenden för enkelbeckasinen. Vid den avvägning mellan olika intressen som är aktuell inom faunavården gjorde den dåvarande regeringen våren 1996 den bedömningen att den allmänna jakten på enkelbeckasin kunde behållas. Detta innebär att det för närvarande är allmän jakttid på enkelbeckasin från slutet av augusti till den sista november. I Gotlands, Blekinge och Skåne län får dock den allmänna jakten pågå ytterligare en månad. Antalet enkelbeckasiner har inte ökat under de senaste tre åren. Orsakerna till detta är delvis kända. De senaste årtiondenas sammanlagda förlust av lämpliga våtmarker, våta strandängar m.m. har hittills tyvärr inte kunnat kompenseras av restaureringar och nyskapande av lämpliga häckningsbiotoper. Antalet häckande par i Sverige uppskattas av Naturvårdsverket trots detta till mellan 75 000 och 125 000 par. Antalet fällda enkelbeckasiner har de senaste åren uppskattats till mellan 50 och 600 fåglar per år. Situationen för enkelbeckasinen är alltså inte akut. Frågan om jakt efter enkelbeckasin är alltså mer en fråga om ett principiellt ställningstagande till jakt efter en art som i och för sig inte har en positiv beståndsutveckling men där jakten inte är orsaken till nedgången. Trots olika grundinställningar till jakt är jägarorganisationerna och naturskyddsorganisationerna mot denna bakgrund överens om att jaktuttaget i Sverige inte är orsaken till enkelbeckasinens nedgång. Regeringens beslut om jakttider gäller numera tills vidare. Av praktiska skäl brukar emellertid jakttiderna ses över vart tredje eller fjärde år. Naturvårdsverket lämnar förslag till regeringen om nya jakttider. Förslaget remissbehandlas på vanligt sätt innan regeringen fattar beslut. Både biologiska och administrativa skäl talar för att alla aktuella jakttidsfrågor behandlas i ett sammanhang. För detta talar även de bättre möjligheterna att då samlat kunna informera om förändringar i jakttiderna. Att ta upp frågan om jakt på enkelbeckasin separat vore därför inte särskilt rationellt. Regeringen avser således att avvakta Naturvårdsverkets samlade förslag till översyn av jakttiderna. Förslaget väntas föreligga i början av år 2000. Regeringen avser således inte att nu ta bort den allmänna jakttiden på enkelbeckasin. Gudrun Lindvall har också frågat mig om jag ämnar uppdra åt Naturvårdsverket att utreda varför enkelbeckasinen minskar i antal. I Naturvårdsverkets allmänna myndighetsuppdrag ligger bl.a. att genom miljöövervakning belysa miljötillståndet. Så sker bl.a. en årlig utvärdering av fågelbeståndens utveckling. Verket har därvid särskilt uppmärksammat den negativa utvecklingen för flera fågelarter med knytning till jordbrukslandskapet, bl.a. enkelbeckasinen. Jag utgår därför från att Naturvårdsverket även utan särskilt uppdrag av regeringen utreder varför enkelbeckasinen, och i förekommande fall även andra djurarter och växter, minskar i antal.
Fru talman! Bakgrunden till den här interpellationen är att vi kan se en mycket negativ tillbakagång när det gäller arten enkelbeckasin. Det finns faktiskt en hel del dokumentation om detta. Jag hoppas att jordbruksministern har tid att läsa en artikel, som jag kan överlämna, i Sveriges ornitologiska förenings tidskrift Vår Fågelvärld. Man kan se att den här tillbakagången inte bara sker i Sverige. Det är likadant i England, Holland, Belgien, Norge, Danmark, Tyskland och Litauen. Det är tydligen en tillbakagång i hela Europa när det gäller den här arten. Jag eller någon annan har inte på något vis hävdat att det skulle vara jakten som orsakar detta. Det troliga skälet är att det har försvunnit mycket sumpskog. Ungefär 350 000 hektar har försvunnit under de senaste 20 åren. Det är också under den här tiden som enkelbeckasinen har minskat i antal. Vi har kvar en fjärdedel av enkelbeckasinerna i Sverige i dag jämfört med 70-talet. Det är alltså en dramatisk minskning. Enkelbeckasinen är en liten fågel. Den är stor som en stare om man bortser från näbben. Den väger ungefär 100 gram. Det är inte direkt någon fågel som man skjuter för matens skull. Det finns andra skäl till att man gör det, som jag inte vill gå in på här. Även EU har uppmärksammat att det har skett en kraftig tillbakagång när det gäller enkelbeckasinen. Man anser att det är en art som måste hållas under särskild uppsikt framöver. Förmodligen kommer länderna i framtiden att få tala om hur de gör för att återskapa biotoper för den här arten. Det är precis som jordbruksministern säger, att arten inte har ökat under de senaste tre åren. Frågan var naturligtvis ämnad för jordbruksministern. Vi i Miljöpartiet anser att jaktfrågorna borde ligga under Miljödepartementet, eftersom det här handlar om biologisk mångfald. Det var ett missförstånd på mitt kansli, eftersom frågan handlar om Naturvårdsverket. Men jag är medveten om att frågorna fortfarande ligger kvar på Jordbruksdepartementet. Nu skall jag gå över till svaret, som jag naturligtvis inte är riktigt nöjd med. Eftersom man skall ompröva jakttiderna vart tredje eller vart fjärde år hade jag förutsett att 1999, som kommer tre år efter 1996, var det år som det skulle bli aktuellt. Nu förstår jag att det är år 2000. Det finns en del saker i det här svaret som faktiskt gör mig förvånad och beklämd. Jag kan inte tänka mig att jordbruksministern verkligen kan stå för det som står i svaret. Jag är inte ensam om den här oron och kritiken. Vetenskapsakademien och Sveriges ornitologiska förening ville också, inför beslutet 1996, ta bort den allmänna jakttiden på enkelbeckasin. Anledningen är just att detta är en art vars tillbakagång är så väl dokumenterad. I svaret skriver jordbruksministern: "Frågan om jakt efter enkelbeckasin är alltså mer en fråga om ett principiellt ställningstagande till jakt". Menar verkligen jordbruksministern att alla dessa tunga institutioner vill ta bort jakten på enkelbeckasinen på grund av något "principiellt ställningstagande till jakt"? Kan det verkligen vara möjligt? I så fall måste jag säga att det är en skriande nonchalans mot de synpunkter som dessa remissinstanser faktiskt framför. Tycker man att det, så fort någon har en annan uppfattning gentemot Jägareförbundet, handlar om "ett principiellt ställningstagande till jakt"? Då innebär det att dessa remissinstanser egentligen inte behöver yttra sig om de har en annan uppfattning än Jägareförbundet. Deras synpunkter kan alltså snabbt slås undan med den argumentationen. Jag kan inte tänka mig att jordbruksministern har den uppfattningen. Vi är faktiskt många, och det finns inga andra remissinstanser i det här sammanhanget som väger så tungt som Naturskyddsföreningen, Naturhistoriska riksmuseet, Vetenskapsakademien och Sveriges ornitologiska förening. Jag kan inte tänka mig att ministern menar att de skulle ha synpunkter som inte handlar om artens tillstånd utan om någon sorts "principiellt ställningstagande till jakt". De anser naturligtvis att det finns skäl att tillämpa försiktighetsprincipen. Jag skulle vilja veta om jag har missförstått svaret.
Fru talman! Gudrun Lindvall sade själv att jakten inte är skälet till beståndsutvecklingen utan att det t.ex. är den kraftigt minskade arealen av sumpskog. Man måste skilja lite grann mellan orsak och verkan. Det är motivet till det som står om ett principiellt ställningstagande till jakt. Jag kan inte tolka det på något annat vis om det nu inte är jakten som så att säga är skyldig till nedgången av antalet enkelbeckasiner. Låt mig också säga att vi ju skall ta ställning till detta om ungefär ett år, sedan vi har fått in Naturvårdsverkets förslag och de remisser som därav följer, och det är klart att vi då återigen skall ta in de olika intressenas synpunkter, precis som vanligt. Det är inte heller så att någons intresse - läs i det här fallet jägarförbundens - skall väga tyngre än de andras, såsom jag vet att Gudrun Lindvall har uttryckt i andra sammanhang. Regeringen skall, så gott det låter sig göras, försöka göra en alldeles egen bedömning av hur vi skall ha det med den här jakten. Men formuleringarna i svaret tycker jag ändå är relevanta, också med tanke på det som Gudrun Lindvall själv sade var skälet till att fågelarten minskade.
Fru talman! Då fortsätter vi. Det måste alltså betyda att ministern anser att den enda anledningen till att ta bort jakt på en art är att det är jakten som har orsakat nedgången. Det är också en mycket märklig uppfattning. Här kan vi alltså visa att en art håller på att gå i botten, men eftersom det inte är jakten som orsakar nedgången skall jakten vara kvar - oavsett om arten håller på att försvinna. Är det den uppfattning ministern har? Det är ingen av dessa remissinstanser som hävdar att arten minskar på grund av jakt, och inte heller jag. Vi talar om att arten minskar så mycket att det finns all anledning i världen att försöka se till att hejda den utvecklingen. Ett sätt att hejda den är naturligtvis att ta bort det som är lättast att ta bort, nämligen jakten. Det kan bli otroligt svårt och kostsamt att återställa biotoper och se till att få den biologiska mångfald som behövs för att enkelbeckasinen skall kunna återetablera sig. Menar alltså ministern att jakt bara kan tas bort om det är jakten som orsakat nedgången? Menar ministern också att den enda möjligheten att ta bort jakten är om arten är akut hotad? Det står så här: Arten är inte hotad akut. Det avviker i så fall radikalt från den försiktighetsprincip vi brukar ha inom miljöpolitiken och som hela miljöbalken baserar sig på: Om vi misstänker att det finns en risk att något negativt kan ske i miljön skall vi vidta åtgärder. Här skall vi alltså, om jag tyder svaret rätt, vidta åtgärder först den dag situationen är akut. Det kan väl ändå inte vara möjligt! Här har vi visat, från alla möjliga håll, att situationen är oerhört negativ. När vi har kvar en fjärdedel av individantalet efter 20 år måste man ju säga att situationen är alarmerande. Dessutom undrar jag: Om nu regeringen väger olika intressen i den här bedömningen, vilket allmänintresse är viktigare än att arten skall vara kvar? De siffror vi får på antalet skjutna enkelbeckasinser varierar väldigt mycket, från 50 till 1 000 individer. Den senaste siffra man hade på Jägareförbundet var 600, men i samtal med mig har man sagt att detta är oprecisa siffror och att det kan vara upp till 1 000 fåglar som skjuts. Det är alltså mellan 50 och 1 000 fåglar som skjuts. Låt oss säga att det är 50 som skjuts. På vilket sätt kan 50 jägares allmänintresse väga så mycket tyngre än den försiktighetsprincip vi brukar tillämpa när det gäller miljön? Den kunskap som alla dessa institutioner kan redovisa och som visar att arten håller på att gå ned dramatiskt inte bara i Sverige utan i alla andra länder, EU:s larm om att enkelbeckasinen är en art som vi måste titta på - vad är det för allmänintresse som är viktigare? Jag skulle kanske kunna förstå detta om det fanns något ekonomiskt intresse här, arbetsmarknadsskäl eller någonting sådant. Men vilket intresse gör att vi i det här fallet skall bortse från försiktighetsprincipen? Det skulle jag gärna vilja veta. Jag menar att det är dags att göra någonting åt enkelbeckasinen, att ta den här situationen på allvar. Vi kan ju se att en mängd liknande fåglar som har liknande biotoper, många fåglar från jordbrukslandskapet, också minskar dramatiskt. Dem är det ingen jakt på. Det är ingen allmän jakt på stare, sånglärka eller tofsvipa - i och för sig en större fågel men ändå en som går tillbaka mycket. Dem har vi ingen jakt på, men där kan vi se samma tendens. Vad är det för skäl som gör att just jakten på enkelbeckasin skall vara kvar när vi kan se så oroande tendenser? Jag kommer naturligtvis att ta kontakt med Naturskyddsföreningen, Naturhistoriska riksmuseet, Vetenskapsakademien och Sveriges ornitologiska förening, där jag vet att det finns enormt mycket sakkunskap, och redovisa vad jordbruksministern här säger, dvs. att det finns anledning att misstänka att dessa föreningar uttrycker sig utifrån ett "principiellt ställningstagande till jakt". Jag tror att det kommer att förskräcka.
Fru talman! Frågeställningen är om vi skall göra någonting nu, när en period löper. Skall vi säga att vi nu måste förändra det beslut som regeringen fattade 1996 därför att det har hänt någonting just nu som gör att vi måste gå in och bryta i den pågående perioden? Mitt svar på den frågan är nej. Det har inte hänt någonting just nu. Det är mycket riktigt som Gudrun Lindvall säger: Detta är en pågående utveckling som har hållit på ända sedan - jag tror att hon sade - 1970. Om ett år skall vi, antar jag, ha den här debatten igen, och då har jag lovat att vi skall fatta ett nytt aktivt beslut efter all den ordning som skall föregå ett sådant beslut. Då får vi titta på det här igen. För att säga någonting om jakten är det ju många som jagar i Sverige - jag tror att det är ungefär 300 000. Rent generellt kan man nog alltså hävda att jakten har ett allmänt intresse. Men det allmänna intresset skall naturligtvis inte ta över när vi ser att det finns en akut risk att en art skall försvinna. Då måste man tillämpa försiktighetsprincipen. Självklart är det så. Låt oss ta den diskussionen när tidsperioden har löpt ut. Då får vi se om det finns skäl att göra ett annat ställningstagande än det som vi lever med just nu. Låt mig också när det gäller arbetet inom EU säga att där är det miljöministrarna som hanterar frågan. Jag har också diskuterat detta med miljöministern, och han kommer att bevaka frågan i det sammanhanget.
Fru talman! Min ambition var naturligtvis inte att jordbruksministern skulle ändra just den här jakten. Jag förutsatte dock att man skulle se över jakten 1999 och ville gärna ha en diskussion om det här. Margareta Winberg var ju en föregångare när det gällde morkullan och kunde se till andra intressen än jaktintressena. Jag delar uppfattningen att jakten generellt sett är ett stort fritidsintresse, och det har jag full respekt för. Det har jag ingen anledning att diskutera, för det tycker jag är ganska självklart. Vad jag vill diskutera är jakt på enkelbeckasin - bara den arten. Det handlar inte om en generell inställning till jakt, något som jag tror att vi har en ganska stor samsyn om. Det handlar om denna art. Skall jag tolka svaret som att en förutsättning för att det skall bli en förändring år 2000 är att man kan se en ytterligare stark negativ tendens mellan år 1996 och år 1999? Är det ett krav för att den här arten eventuellt skall undantas från jakt? I så fall får vi se till att få fart på forskningen, och denna är oftast frivillig i det här fallet. Jag blir faktiskt lite ledsen när man kan läsa följande rubrik i Sveriges ornitologiska förenings tidskrift Vår Fågelvärld: Enkelbeckasinens antal minskar - men vem bryr sig? Det finns naturligtvis en mängd människor för vilka naturintresset inte är förknippat med jakt. Det kan vara fågelskådning eller viljan att vara ute. Det finns också på den här sidan ofta ett mycket stort intresse av att försöka dokumentera vad man ser, att försöka göra i och för sig amatörmässiga men ofta mycket kompetenta undersökningar. Här finns det alltså ett mycket stort material. Ändå känner man från föreningens sida att man inte blir lyssnad på. Det är ingen som bryr sig. Detta är allvarligt. Vi behöver de här miljöorganisationerna för att upptäcka saker och ting som sker i miljön. Om de känner att statsmakterna inte bryr sig måste vi tänka till. Jag hoppas att detta betyder att vi kan återkomma efter den här diskussionen och att synpunkterna från de institutioner som har uttryckt farhågor får väga tungt inför år 2000.
Fru talman! Låt mig avsluta med att säga att jag i dag inte kan binda mig inför det beslut vi skall fatta om ett år men att det då är jag som lägger fram förslaget till regeringen. Sist var det inte jag utan min företrädare. Visserligen ställde jag självklart upp bakom beslutet. Regeringen är alltid ett. Men nu lägger jag fram förslaget. Det jag kan lova är att de intressen som Gudrun Lindvall nu säger sig företräda, vilket jag har stor respekt för, också skall få väga tungt i den bedömningen. Så långt kan jag sträcka mig.
Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder med anledning av bristen på ekologiskt griskött. Jag vill inleda med att betona de åtgärder regeringen har vidtagit i syfte att riksdagens mål om 10 % ekologiskt odlad åkerareal till år 2000 skall kunna uppnås. Vi har ett miljöstöd för ekologisk produktion, medel avsätts för utbildning, information, forskning, försöks och utvecklingsprojekt. Dessa åtgärder har haft en positiv effekt på utvecklingen, och regeringens bedömning är att riksdagens mål kommer att kunna nås år 2000. Jag är medveten om att utvecklingen inom olika produktionsgrenar skiljer sig åt. Utvecklingen inom den ekologiska slaktsvinsproduktionen är t.ex. betydligt långsammare än utvecklingen inom den expansiva ekologiska mjölksektorn. En orsak till detta kan vara att skillnaden är stor mellan ekologisk och konventionell svinproduktion. Den ekologiska svinproduktionen kräver ofta total nybyggnation och ett helt nytt produktionssystem. Detta kan jämföras med den ekologiska mjölkproduktionen, där lantbrukaren ofta kan behålla sina stallar. För att utveckla den ekologiska svinproduktionen behövs ytterligare kunskap om olika systemlösningar. Det är också därför som medel har avsatts för försöks och utvecklingsprojekt inom detta område. Effekten av dessa studier är naturligtvis långsiktiga men enligt min mening nödvändiga för att stimulera utvecklingen. Jag önskar, liksom Gudrun Lindvall, att den ekologiska slaktsvinsproduktionen skulle öka i omfattning. Det är dock min uppfattning att detta är ett område där marknaden bör spela en avgörande roll. Om konsumenternas efterfrågan av ekologiskt griskött håller i sig och producenternas kunskap om olika produktionssystem utvecklas, tror jag också att produktionen kommer att kunna öka i omfattning. Jag anser att det bästa sättet för statsmakterna att bidra till en fortsatt positiv utveckling är genom fortsatt stöd till forskning, försöks och utvecklingsverksamhet samt information, utbildning och rådgivning.
Fru talman! Det här är en interpellation som jag faktiskt tycker är rätt viktig. Jag tycker att det är bra med det mål vi har för ekologiskt odlad åkerareal. Från Miljöpartiets sida har vi gång på gång velat komplettera det med ett mål på 10 % även för djurhållningen. Tyvärr har vi inte fått gehör för det hos något annat parti. Om vi ser på utvecklingen i dag menar vi att det faktiskt är nödvändigt med ett mål också för andra delar av livsmedelsproduktionen än just åkerarealen, därför att producenterna i dag inte ställer upp på konsumenternas efterfrågan. När det gäller fläsk kan vi se att det är en ständig brist. Det är det även när det gäller nötkött. Det går att sälja betydligt mer, framför allt ekofläsk, men även ekokött, jämfört med vad som i dag finns i handeln. Interpellationen skrevs med tanke på julskinkan, kan man väl säga. Det har varit en akut brist i många år. Jag kan säga att det nästan har varit omöjligt att få tag på ekologisk julskinka. Vi lyckades den här julen, efter att ha stått i kö sedan slutet av augusti. Åren innan gick det inte, trots lika lång kötid. Konsum kunde inte leverera, trots att Konsum är en kedja som är mycket mån om att få fram ekologiska produkter. Året dessförinnan gick det. Det visar sig alltså att det inte finns ekologisk skinka att få tag på. Vad gör vi konsumenter då? I många fall kan man välja bort produkter, men det är inte så lätt att välja bort mat. Vi måste äta. Det innebär att konsumenternas val inte blir riktigt tydligt här. Man väljer en konventionellt framtagen skinka, i mitt fall naturligtvis svensk, om det inte finns Kravfläsk att få tag på. Finns det inte Kravfläsk att få tag på till vardags försöker man hitta några andra Kravprodukter. Oftast blir det nötkött. Konsumenternas signaler går alltså inte fram därför att de måste äta. Det här är allvarligt tycker jag. Från lantbrukets sida har man sagt att man skall ställa om i den takt efterfrågan sker, men det har man inte gjort. När det gäller gris är så lite som 0,4 % av produktionen ekologisk. Det är långt efter det 10 procentsmål som vi har när det gäller växtodlingen. Någonting måste alltså göras. Jag delar inte riktigt den uppfattning som jordbruksministern har att orsaken är den stora skillnaden mellan ekologisk och konventionell fläskproduktion, framför allt inte när det gäller byggnationerna. Det man har anfört till mig är att man är rädd för att grisarna skall gå ute. Det är det man tycker är obehagligt. Man är rädd för rödsoten, säger man. Det handlar inte alls om byggnader, utan det handlar om hela sättet att producera. Samtidigt finns det en del som har ställt om till ekologisk grisproduktion och som har mycket goda erfarenheter. De har faktiskt inte alls speciellt mycket problem. Det finns en person i Sörmland som levererar. Det var också därifrån som vi så småningom fick vår julskinka, via Konsum. Man har mycket goda resultat och har inte haft mer sjukdomar än man har i konventionella stallar. Där vet vi att man ofta har problem just därför att grisarna hålls instängda. Man får en hel del lunginflammationer på grund av att det är svårt att hålla innemiljön acceptabel. Frågan är: Vad gör vi? Jag menar nog att det, när vi nu ser utvecklingen, faktiskt är dags att hitta ett sätt att ge signaler även från riksdagens och regeringens sida, att vi vill att den här omställningen kommer i gång, eftersom konsumenterna efterfrågar dessa produkter. Jag vet också att det inom EU:s jordbrukspolitik - med tanke på att vi nu är med i EU - är mycket svårt att göra någonting nationellt. Men det är också därför jag tar upp diskussionen här. Jag vill att vi härifrån i alla fall skall kunna ge signaler till de svenska grisproducenterna att man skall ställa om, eftersom konsumenterna efterfrågar detta, och att det är vårt samlade önskemål. Jag hoppas att vi kanske kan bli överens i det fallet.
Fru talman! För att börja med det sista som Gudrun Lindvall tar upp, EU. Det är riktigt att det är mycket svårt att i den situation vi är hitta på egna system och egna stöd. Det går helt enkelt inte. Det man måste göra är att arbeta genom EU, eftersom jordbrukspolitiken är överstatlig och så att säga styrd från Bryssel. Det vi just nu diskuterar där, förutom hela omformningen av jordbrukspolitiken, är att hela grissektorn är i en svår kris. Det har sina grunder i svinpest i olika länder, i Asienkrisen och i Rysslandskrisen. Nu kommer det upp igen i en av underkommittéerna till ministerrådet, där man skall se om det finns något man kan göra för att lätta på den överskottssituation som råder inom EU. Det är möjligt att man också skulle kunna föra in diskussionen om ekologiskt griskött i den debatten. Det har jag inte tänkt på tidigare. Det är en tanke som jag får nu. Det är möjligt att göra det. När det sedan gäller den situation som råder i Sverige är det klart att man inte kan kommendera fram en ekologisk produktion. Det räcker inte att jag säger att det nu skall produceras ekologiska grisar och så blir det så. Det måste också finnas en avsättning för produktionen. Uppenbarligen tycker inte producenterna att det gör det. De känner inte av konsumenternas signaler. Jag vet inte om det är för få som t.ex. till jul frågar efter ekologisk skinka eller vad det kan bero på. Men det går inte att kommendera fram detta. Det är också särskilt svårt i en tid när det finns ett stort överskott, importen trycker på och priserna sjunker. Jag hävdar att det naturligtvis blir dyrare att producera på det ekologiska sättet, och det har inte bara att göra med att man måste bygga om sina stallar. Det har också att göra med var stallarna ligger, eftersom man måste låta grisarna gå ute. Alla svinstallar ligger inte i anslutning till ett område där man kan ta ut grisarna. Det är också så att utevistelseytorna behöver vara tillräckligt stora för att förhindra växtnäringsläckage. Det är inte helt enkelt. Jag har inte något bra enkelt svar, så att jag kan säga: Så gör vi, och så blir det fler grisar som produceras på ett ekologiskt riktigt sätt. Man kan säga att den ekologiska slaktsvinsproduktionen får indirekt stöd genom miljöstödet till ekologisk växtodling. I och med att grisarna måste äta ekologiskt foder gynnar ett stöd till ekologisk växtodling indirekt slaktsvinsproduktionen. Dessutom lämnas ett särskilt stöd till ekologisk slaktsvinsproduktion på grundval av antalet suggor inom företaget. Det stödet lämnas i form av extra stöd för ekologiskt odlad slåttervall, betesvall och grönfodergrödor. Två suggor berättigar till extra stöd för en hektar vall eller grönfoder. Så helt bortglömt är detta inte. Jag skulle gärna göra mer om jag bara hade instrumenten. Men jag tycker att det i första hand är konsumenterna som måste fråga efter detta. På många andra områden har vi sett att när det blir tillräckligt många konsumenter som frågar efter en sak sker det också någonting i produktionen. Jag tror att det i första hand måste gå till så här också.
Fru talman! Jag skulle önska att det när det gäller mat var så lätt att efterfrågan alltid innebar att produktionen ändrade inriktning. Men eftersom vi inte kan avstå från att äta är det inte så enkelt. Det blir lätt så att konsumentens signaler inte riktigt når fram. Om det inte finns att köpa ekologiskt producerade varor kan man ju inte avstå från att äta, utan då måste man köpa någonting annat. Därför syns inte de här signalerna lika tydligt. Ett sätt kunde faktiskt vara att vi skapade ett mål även för den ekologiska djurproduktionen. Det har vi ju gjort för växtnäringen, och det har faktiskt till en del varit styrande, kan man säga. Det är ju helt klart att vi från riksdag och regering vill ha ett mål för ekologisk växtproduktion. Detta har stimulerat och skapat en debatt kring det här med ekologisk produktion. Att skapa ett mål för ekologisk djurproduktion skulle faktiskt kunna vara en väg. Jag är medveten om att det är en väg som naturligtvis inte är definitiv men det skulle ändå kunna vara en klar signal. Om vi kunde enas om att vi skall ta fram ett mål för ekologisk djurproduktion skulle jag tycka att det var bra. Jag tycker nämligen att det haltar lite när vi har ett sådant mål för växtodlingen men inte för djurhållningen. Dessutom är det här en ekonomisk fråga för EU. Vi har, som jordbruksministern säger, ett stort överskott av fläsk i alla länder. Det beror egentligen på den "enfald" som råder inom EU, dvs. att alla gör samma sak samtidigt. Alla satsade ju på grisproduktion. Här i Sverige skulle det vara 1 miljon fler grisar, sade man - i dag finns det 2 miljoner grisar. Detta gjorde alltså alla länder samtidigt. Marknadskrafterna säger då att om det blir ett överskott faller priset. Men priset får ju inte falla hur det vill på jordbrukssidan, utan då kommer interventionen in - dvs. att bönderna garanteras ett minimipris. Det här kostar naturligtvis pengar för alla - för skattebetalare osv. Överskottet på gris är naturligtvis ett problem. Såvitt jag förstår finns det förslag om privat lagring av griskött. Detta är alltså även ett ekonomiskt problem, samtidigt som det finns ett underskott på ekologiskt producerat fläsk. Detta är en väldigt underlig paradox. Jag är övertygad om att alltfler konsumenter kommer att vara villiga att betala en extraslant för det ekologiskt producerade. Det kan vi se redan i dag. Man värderar att djur och jordbruk har hanterats på ett ekologiskt sätt. Jag tror inte alls att problemet är att det inte finns konsumenter som vill betala. I dag är flaskhalsen, tyvärr, att det inte finns sådana här produkter. Om jordbruksministern kunde ta upp detta i olika sammanhang tillsammans med organisationerna tror jag att det skulle vara bra, dvs. att det finns en vilja från konsumenternas sida att ha den här typen av produkter att välja mellan, att det finns en vilja att köpa ekologiskt kött och ekologiskt fläsk. Alla som håller på med det här på slaktsidan och även i butikerna kan bekräfta att det är så. Man söker med ljus och lykta efter nya producenter som vill producera. Vi kan bara se hur det är när det gäller mjölkproduktionen. Arla har i dag 350 ekologiska mjölkproducenter och söker 200 till - alltså nästan en fördubbling. På den sidan går det fort. Där har man nämligen sett att skillnaden mellan att ha ekologisk produktion och att ha konventionell produktion är stor och viktig men inte så avskräckande som många grisproducenter anser. Jag förstår också att det när man står med en överproduktion av gris är svårt att satsa. Men om man kunde få fler att satsa på ekologiskt producerat fläsk vore kanske det här ett sätt för många bönder att finnas kvar på marknaden - bönder som annars riskerar att slås ut som fläskproducenter. Jag hoppas att fler olika små steg kan leda till detta. Men först och främst undrar jag alltså: Kan jordbruksministern tänka sig ett mål även för ekologisk djurhållning, motsvarande det för åkerarealen?
Fru talman! Javisst kan jag tänka mig ett mål också för annan produktion än vad gäller åkerarealen. Det är också därför som Jordbruksverket har regeringens uppdrag att föreslå ett nytt mål för den ekologiska produktionen efter år 2000. Det är ett vitt uppdrag som inte bara täcker åkerarealen, utan där är det fritt fram att föreslå det man själv kommer fram till. Detta ser jag fram emot. Det här skall presenteras den sista juni i år, så vi kan nog under det här året se framför oss ett nytt sådant förslag. Jag är inte alls främmande för att utvidga detta, för det ligger helt i linje med den allmänna uppfattningen i Sverige bland konsumenterna att vi skall ta ytterligare steg på den här vägen. Jag tycker nog att svenska konsumenter är väldigt medvetna. Jag tycker också, om det nu är som Gudrun Lindvall säger, att det är trist att detta inte får genomslag i butikerna och bland producenterna. Det har ju fått genomslag när det gäller mjölk men alltså inte när det gäller gris. Då kan man fundera - jag återkommer således till den frågan - över vad skillnaden beror på. Min uppfattning är att det är svårare för producenterna att göra denna omställning, särskilt naturligtvis i en tid när vi har dessa stora överskott av gris. Grisproducenterna står många gånger nästan inför konkurs därför att grispriset är så lågt. Det är alltså skillnad mellan mjölk och gris när det gäller att producera ekologiskt. Det krävs mer av grisproducenterna i form av ombyggnader - husen, stallarna, vara lokaliserade på rätt ställe. Det är inte så att grisproduktionen inom EU är föremål för marknadsreglering. Den sektorn är ju faktiskt fri så att säga. Där tillåter man marknadsmekanismen att gälla. I den kris som har uppstått när utbudet blir större än efterfrågan och priset faller vill en del länder att vi även beträffande svinen skall gå in för ett slags marknadsordning, dvs. att vi skall återreglera grisproduktionen inom EU. Det tycker inte jag att man skall göra. Däremot funderar jag mycket på vad man tillfälligt kan göra för att underlätta för de många grisbönder som i dag har det väldigt svårt. Grundorsaken är dock att det inom EU produceras för mycket. Skälet till det är att andra länder, i en tid när Tyskland och Holland på grund av svinpest inte kunde producera, satte i gång med att bygga upp sin kapacitet. Det tycks gå väldigt fort att göra det. Men när svinpesten var över och Tyskland och Holland återigen kunde börja producera stod vi där med en för stor kostym, samtidigt som Ryssland slutade handla och vi fick en kris i Asien som också påverkade detta. Svaret på Gudrun Lindvalls fråga är alltså: Javisst, jag kan mycket väl tänka mig ett mål också för denna produktion och jag ser fram emot Jordbruksverkets rapport i juni.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat om jag avser att föreslå samma förändring av djurskyddsförordningen för mink som för räv, dvs. att djuren skall hållas så att deras naturliga behov tillgodoses, och när en sådan förändring kan väntas. Låt mig börja med att betona att det är självklart att djurskyddslagen skall tillämpas för alla typer av djurhållning. 1 januari 1996. Den innebär att rävar bara får hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Bestämmelsen är baserad på dagens kunskap om rävars behov och har tillkommit för att rävars naturliga beteenden bättre skall kunna tillgodoses. På senare år har det förts en debatt om det är så att den farmuppfödda minken har behov av vatten att simma i. I naturen återfinns minken vanligen vid vattendrag och i anslutning till sjöar eller havsstränder. Detta har gjort att man frågat sig om den vilda och den farmuppfödda minken har ett naturligt behov av tillgång till vatten förutom dricksvatten. I 1996 års uppföljning till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps pälsdjursutredning från år 1990 konstateras angående minkens behov av vatten att frågan bör utredas ytterligare innan ett klart ställningstagande görs. I bl.a. Danmark och England pågår för närvarande forskning i syfte att klargöra minkens behov av simvatten. Så sent som i april förra året besökte mina medarbetare den danska forskningsstationen i syfte att studera minkhållning och ta del av nya forskningsrön. Jag följer detta arbete med stort intresse. Resultat av vetenskapliga arbeten är av yttersta vikt när bestämmelser om djurhållning skall formuleras. Pälsdjursbranschen i Europa har inrättat en internationell forskningskommitté av oberoende forskare. Kommitténs uppgift är bl.a. att ta initiativ till forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om pälsdjurens biologiska behov och bedöma möjligheterna till förbättringar i djurhållningen. Kommittén kommer att sammanställa årliga rapporter om utvecklingen till Europarådet. Även i Sverige pågår bland berörda myndigheter och universitet diskussioner om att initiera studier om berikning av minkens miljö under svenska klimatförhållanden. Den svenska pälsdjursnäringen har i dessa diskussioner visat ett stort intresse för att stödja en sådan studie. Gudrun Lindvall nämner även de problem som är förknippade med att farmuppfödda minkar etablerar sig i den svenska naturen. Detta beror bl.a. på att minkar då och då lyckats rymma från farmarna. I dag står vi dessutom inför det faktum att ett stort antal minkar avsiktligt släpps ut av personer som på detta sätt vill visa sitt missnöje mot djurhållningen. Jag kan förstå om denna djurhållning upprör människor, men jag tar avstånd från sättet att demonstrera missnöjet på. Det är ett oacceptabelt handlande som orsakar stor skada och lidande för både djur och människor. Det är av största vikt att debatten hålls på en saklig nivå som inte inspirerar till kriminella handlingar. Enligt 4 § djurskyddslagen skall bl.a. alla produktionsdjur hållas på ett sådant sätt att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen utvärderas kontinuerligt och ändras då ny kunskap om djurens behov blir tillgänglig. Därför följer jag noggrant utvecklingen inom forskningen om hållande av mink, och vid behov är jag beredd att ändra djurskyddsförordningen.
Fru talman! Det här är ingen ny debatt. Den har vi till och från här i riksdagen. Skälet är naturligtvis att många upprörs över att minkar hålls i bur. Jag hoppas att jag kan hålla debatten "på en saklig nivå som inte inspirerar till kriminella handlingar". Jag delar jordbruksministerns uppfattning om att det faktum att en del människor släpper ut minkar i naturen naturligtvis är totalt oacceptabelt och orsakar skada och lidande för både mink och andra djur. Trots det anser jag att det är oacceptabelt att hålla minkar i bur. I Sverige hålls fortfarande ett antal djur i bur. Minkarna har så mycket som 0,8x0,3 meter i yta att röra sig på. På den kan man få ha tre om det är honor. Är det handjur har man en yta på 0,8x0,35 meter för tre. Honorna anses tydligen lite mindre. Men det är inte mycket att röra sig på. Vi är alltså många som anser att 4 § djurskyddslagen, som säger att djur skall ha rätt till naturliga beteenden, tydligen inte gäller mink. Etologer och veterinärer är helt överens om att minkarna inte kan tillfredsställa sitt behov av naturligt beteende i en bur. Minkar har faktiskt samma behov som rävar av att kunna röra sig. Man kan också se av studier som gjorts att många minkar i bur uppvisar stereotypa beteenden. De vankar oroligt av och an och visar att de inte alls mår bra. Det är dags att vidta samma åtgärder för minkar som för rävar, dvs. att se till att även minkar ges möjlighet att bete sig naturligt, t.ex. att röra sig. Hur sedan vattnet skall utformas kan diskuteras. När det gäller rävar är det också mycket diskussion om hur mycket de måste kunna gräva osv. Men det grundläggande måste ändå vara att djuren måste kunna röra sig någorlunda fritt. Det kan inte minkar i en liten ståltrådsbur. Jag tycker att det som har skett när det rävar har varit bra. Man har haft en liten övergångstid. Man har haft klart definierade regler för vad som skall gälla, och det har funnits en anpassningstid för rävpälsproducenterna. Det borde vara möjligt att göra något liknande för mink och se till att vi i Sverige som vill vara föregångare när det gäller djurskyddet också håller minken på ett sätt som är acceptabelt utifrån 4 §, nämligen att ge möjlighet till naturligt beteende. Det är lite beklämmande att höra i princip samma svar som förra gången när denna debatt var aktuell, nämligen att departementet har varit på besök i Danmark i april 1998. Det finns vissa frågor där det kan sägas att man kan forska ihjäl sig. Det här kanske är en sådan fråga där forskningen blir ett självändamål. Jag hoppas att det inte kommer att vara så utan att det kommer en förändring, som i alla fall antyder vilken utveckling vi vill ha - gärna ett sådant beslut som det om rävar. Ge en övergångstid till ett annat sätt att hålla mink på. Men låt oss för Guds skull komma ifrån dessa små ståltrådsburar. Det är definitivt inte värdigt en nation som Sverige som säger sig vilja värna djur att ha sådana över huvud taget. Djur i små ståltrådsburar skulle jag önska att vi kom ifrån i det här landet. Det är alldeles uppenbart att om djur inte har möjlighet att röra sig är inte ens de mest grundläggande behoven tillgodosedda. Jag skulle vilja höra: Kan jordbruksministern tänka sig att införa regler motsvarande dem som vi har haft för räv även för mink? Jag förutsätter att det faktum att en vild mink tillbringar ungefär 60 % av sin tid i vatten, för att söka föda och klara temperaturregleringen, får relevans i sammanhanget.
Fru talman! För mindre än ett år sedan, i maj 1998, besvarades en i stort likalydande interpellation från Gudrun Lindvall av dåvarande jordbruksministern. Då som nu uttalade sig Gudrun Lindvall tvärsäkert utan att ha vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ett av argumenten för att hennes uppfattning är rätt och riktig uttrycker Gudrun Lindvall, då som nu, att det "är utom allt tvivel att minkar inte kan få sina mest grundläggande naturliga beteenden tillfredsställda i en liten ståltrådsbur. Därom är etologer och veterinärer ense." Inte de veterinärer jag har pratat med. Ett annat påstående som upprepas i dagens interpellation är: Minken är som alla mårddjur ett mycket aktivt djur med stort behov av rörelse. Den är så väl anpassad till ett liv i vatten att den t.o.m. har simhud mellan tårna. Några korta påpekanden från en som är född och uppvuxen i Sveriges tätaste minkdistrikt, som har jobbat på en minkfarm, som har en far och en svärfar som haft minkar och som har många goda vänner som har mink. Det är viktigt att skilja på farmade minkar och vilda minkar. Detsamma gäller naturligtvis alla våra andra husdjur. Vilda djur och deras tamformer har inte samma biologiska grund för sitt beteende. Dagens svenska mink är farmad i minst 50 generationer. Den svenska minken härstammar från Nordamerika, där man har haft den farmad i 150 generationer. Experter beräknar att farmade pälsdjur är domesticerade, dvs. anpassade till ett liv som husdjur, efter 10-15 generationer. Minkens rörelsebehov är i första hand förknippat med jakt på föda. Det har experiment och undersökningar, inte minst i Danmark, visat. I farmen tillgodoses detta behov av en regelbunden och väl avvägd utfodring, varför detta rörelsebehov inte kan påvisas hos farmad mink. I vilt tillstånd lämnar dessutom minken sin lya oftast inte mer än tre timmar om dagen för att jaga. Att den skulle vistas till 60 % i vatten stämmer inte. Jag har fullt med vilda minkar på min tomt. Jag kan iaktta dem varje dag. Jag bor så nära vatten att jag kan se dem. Gudrun Lindvall påstår att minken har simhud. Det kan finnas rester kvar, med det går knappt att se denna simhud med blotta ögat. Jag har faktiskt inte under hela mitt liv tänkt på det, och jag har aldrig sett en sådan själv. Viltlevande mink tillbringar en del tid i vatten, och det hävdas därför att också den farmade minken bör ha tillgång till vatten att simma i. Detta har testats. Då en farmad mink får tillgång till så mycket vatten att den kan simma visar den ett kortvarigt och övergående intresse för vattnet. Eva Aldén, agronom vid Statens veterinärmedicinska anstalt, har 30 års erfarenhet av pälsdjursuppfödning. Hon behandlar i en artikel i Våra pälsdjur nr 1 1998 den farmade minkens behov av vatten. Hon stöder sina antaganden på lång erfarenhet och de resultat som bl.a. professor Jeppesen i Köpenhamn kommit fram till. Eva Aldén skriver: "Minken är emellertid inte anatomiskt särskilt väl utrustad för simning och dykning. - Det finns de som anser att minken snarare är anpassad för rörelse på land än i vatten. Fötternas yta är bara i begränsad utsträckning försedd med simhud. - Om minkens användning av vatten vid jakt skulle ha lett fram till ett behov av att simma borde djur utan möjlighet till detta visa tecken på stress." Så är inte fallet på dagens minkfarmar.
Fru talman! Man kan ha personliga uppfattningar om sättet att hålla mink, precis som man kan ha det om räv och andra djur i bur. Men om man är politiker och vill förändra reglerna måste man stå på en väldigt stadig vetenskaplig grund. Det är bara då som man kan vara säker på att det hela leder till en ökad välfärd för djuren. Denna säkra vetenskapliga grund har vi inte i dag. Alla forskare är inte överens om att djuren lider eller att de behöver vissa saker. Det kan handla om utrymme för att röra sig, vatten att simma i osv. Man är inte överens. Det är därför som det är så viktigt att analysera detta vidare och att den forskning som pågår både i Sverige och i övriga Europa får det stöd som den förtjänar. Vad man t.ex. har kommit fram till är att minken vistas i en stimulifattig miljö. Men det är inte liktydigt med att minkarna lider. De har tråkigt helt enkelt, och det kan man ju beklaga. Men det är en viss gradskillnad mellan att ha tråkigt och att lida. Det är ju lidandet som vi skall förändra, om vi verkligen vet och förstår att djuren lider. Svaret på Gudrun Lindvalls fråga om jag är beredd att genomföra motsvarande regler för mink som gäller för räv är nej. Inte just nu i alla fall, därför att vi har inte den vetenskapliga grund att stå på som vi skulle behöva. Får vi det, blir svaret ett annat. Men där är vi inte i dag.
Fru talman! Nu kan ju inte jag debattera med Jeppe Johnsson. Han får väl vänta till dess att jag blir minister, om jag nu skulle bli det. Låt mig slå fast att det finns samma skäl att ändra förhållandena för mink som det fanns för räv. Man är överens om att farmade djur är farmade men inte domesticerade. Djurskyddslagen 4 § skall inte bara tillämpas när djur lider. Den säger att djur skall ges möjlighet att utöva naturliga beteenden. Det står inte "om djuret lider" i lagen, utan det står att djuret skall ha möjlighet att tillgodose sina naturliga beteenden. Något krav på lidande har i alla fall jag inte kunnat finna i lagstiftningen. Men det är väl möjligt att ministern gör en annan tolkning. I så fall anser jag den tolkningen ganska vid. Det skulle betyda att mycket av det som har genomförts i Sverige och som vi är stolta över hade varit onödigt, om det inte hade kunnat bevisats att det fanns ett lidande. Jag har aldrig förstått att det krävdes ett lidande för att djur skulle ha möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Jag tycker snarare att det är ett sätt att backa i lagstiftningen, något som jag hoppas att jordbruksministern inte avsåg. Jag har svårt att se att det skulle finnas så stora skillnader i bedömningen när det gäller räv och mink. Naturligtvis har ett farmat djur aldrig avlats i avsikt att domesticeras. De har funnits i hägnen bara för att man har varit intresserad av pälsen. De har avlats fram enbart för att de skulle få en bra päls och för att de gick att hålla. Men de är alltså inte domesticerade som en hund, katt, häst eller ko. I så fall skulle man kunna säga att de klarar sig alldeles utmärkt när de kommer ut. Alla naturliga beteenden som finns hos en mink som sitter i bur är identiska med de beteenden som finns hos djur i naturen. Annars skulle de inte ha klarat sig så bra ute som de har, Jeppe Johnsson. Det visar att minken icke är domesticerad. Vi har faktiskt minkproblem i landet både för att man har varit intresserad av att få ett nytt jaktbart vilt och för att de har smitit från anläggningar. Det visar att minken är en mycket god jägare. Den klarar sig utmärkt i landet, eftersom den finner en miljö här som motsvarar den miljö där de lever vilt. Det påstås att man offrade räven för att få minken. Pälsproducenterna tyckte att det var okej att offra rävfarmarna för att de skulle få behålla minken. Jag undrar: Är detta ett tecken på att det var så att jordbruksministern inte var intresserad av att ta tag i minkfrågan? Tyckte hon att det var okej att de fick offra räven medan de fick ha kvar minken? Jag har svårt att följa med i resonemanget. Rävar mår inte bra av att sitta i bur därför att de inte kan utöva sina naturliga beteenden såsom att röra sig, gräva eller ägna sig åt annan sysselsättning. Om rävens behov inte kan tillgodoses i en bur, varför kan behoven hos en mink i en bur anses tillgodosedda? Har inte minken samma typ av beteende, att röra sig, att vara aktiv och att hitta andra sysselsättningar? Den här typen av mårddjur är ofta väldigt lekfulla. De har mycket hyss för sig. Det är mycket aktiva djur, och denna aktivitet kan de naturligtvis inte få utlopp för i en bur. Det känns också mycket beklämmande att Sverige numera har inordnat sig i ledet. Vi skall tydligen inte göra någonting här - om jag får tro jordbruksministern - förrän man har gjort samma sak i EU. Men var det inte så att Sverige skulle gå före när det gällde djurskyddet? Var det inte så att vi skulle visa vägen och vad som är möjligt i jordbrukshänseende? Skulle inte vi vara det land som visade andra länder hur man kunde göra för att tillgodose kravet på ett högt djurskydd?
Fru talman! Jag välkomnar jordbruksministerns och hennes företrädares uppfattning, att det är viktigt att grunda sina antaganden och förslag på fakta och inte enbart på känsla. Jag kan förstå att man som ovan i dessa kretsar kan tycka att det är märkligt att hålla djur på det här sättet. Men vi människor skall inte sätta oss i djurens ställe. Men ibland gör man det. Själv skulle jag i så fall inte vilja vara en innekatt i en stad, som kissade i en låda. Vi måste faktiskt vara realister. Jag är också väldigt glad över att jordbruksministern följer den forskning som utförs i Danmark. Där har man kommit längre än i Sverige och man är mer framstående. Sedan säger Gudrun Lindvall att aveln inte har gått ut på att domesticera minkarna, därför att de klarar sig så väl ute. Det gör ju faktiskt också sommarkatter och katter som rymmer. I det fallet får kommunerna ha jägare som försöker att få tag på dem. Så inte heller det argumentet håller när det gäller mink. En annan aspekt på minknäringen som kanske inte har med djurskyddet att göra är att det är en oerhört viktig näringsgren, inte minst i mina hembygder. Den är ett mycket bra komplement till jordbruk och fiske. Minkpäls är - antingen man vill det eller ej - ett bra naturmaterial, speciellt i de länder där det är mycket kallt. Minkfarmare är inga ovanliga människor. Det är inte några som vill djuren något ont, utan det är helt vanliga människor som ofta jobbar alla årets dagar. De är mycket måna om sina djur. Resultatet blir dåligt om de inte tar hand om djuren på bästa sätt. Gudrun Lindvall - jag ställde samma frågor förra året, men fick då inget svar. Har Gudrun Lindvall själv sett simhud mellan minkens tår? Hur många gånger har Gudrun Lindvall besökt en minkfarm?
Fru talman! Vad är ett naturligt beteende? jag minns att när vi antog djurskyddslagen för tio elva år sedan var detta en stor fråga i jordbruksutskottet. Vi kunde inte riktigt ena oss om detta. Vad är ett naturligt beteende för en katt? Och vad är ett naturligt beteende för en räv? Är ett naturligt beteende för en räv detsamma som ett naturligt beteende för en mink? Svaret på den frågan är nej. Räven gräver ned sin mat, det gör inte minken. Räven stressades i burarna och reproduktionen stördes. Det fanns alltså klara belägg för att rävar inte skulle hållas i den typ av burar som då fanns och som delvis fortfarande finns. Därför fattade vi ett sådant beslut när det gäller räv. Vi har inte samma grund för ett beslut om motsvarande förbud för minkhållning i bur. Jag vill återigen säga att vi i dag inte har den kunskapen, och därför blir det inte så som Gudrun Lindvall vill ha det. Den dagen vi har den kunskapen, då är det klart att beslutet blir ett annat.
Fru talman! Jag skall alltså tolka det så, att när det kommer fram sådan dokumentation blir det en förändring. Då förutsätter jag också att man ser till att man inte måste hänvisa till andra länder, utan att man tar fram dokumentation från Sverige och att det är en fråga som kommer att prioriteras framför allt när det gäller etologer. I dag är det svårt för etologer att få arbetsuppgifter. Veterinärer läser t.ex. ingen etologi. Därför är det fråga om vilken expertis som vi i så fall skall använda oss av. Jag anser nog att vi skall ha etologer. Det är de som har kunskap om djurs beteenden. Det är en yrkesgrupp som jag anser att vi använder oss alldeles för lite av. Det finns en mycket intressant dokumentation som kom för några dagar sedan. En f.d. minkuppfödare har vänt sig till Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök för att berätta hur det egentligen var att vara minkuppfödare. Jag hoppas att jordbruksministern kan ta del av detta. Det är nämligen ingen vacker beskrivning. Hon beskriver sig själv som en minkfarmare som gärna ville se en förändring, men hon möttes av mycket stort oförstående i den egna kretsen. Hon ville öppna minkfarmen och släppa in folk för att titta. Hon möttes av motstånd. Hon menar att detta är en näring som har stängt dörren om sig och ogärna tar emot besökare. Hon menar också, vilket gjorde mig mycket beklämd, att tillsynen över verksamheten från djurskyddsmyndigheter var i princip obefintlig. Hon har aldrig haft ett enda besök. Detta är en dokumentation som jag tycker att jordbruksministern skall ta del av och ta på allvar. Jordbruksministern borde eventuellt träffa denna kvinna som har tagit bladet från munnen och talat om hur det var. Hon har lagt av med minkfarmning just därför att hon inte kunde försvara det hela inför sig själv. Hon ansåg att djuren faktiskt mådde så pass dåligt att hennes känsla för djur tog över. Hon ville inte fortsätta med farmningen. Det är mycket sällan som man får en dokumentation så direkt inifrån den här världen, där vi kan se att man inte alls är, som Jeppe Johnsson antyder, villig att öppna dörren för besök.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig vad regeringen gör och avser att göra för att medverka till att assyriernas situation förbättras. Margareta Viklund önskar att Sverige i FN och EU skall arbeta för att det assyriska folket skall ges fullständiga medborgerliga rättigheter och rättsligt skydd i sina hemländer Turkiet, Irak, Iran, Libanon och Syrien. Magareta Viklund anser även att assyriernas flyktingstatus måste erkännas av Sverige i enlighet med internationella konventioner. De assyriskt kristna och de syrisk-ortodoxa, som främst bor i Turkiet, Irak, Iran, Libanon och Syrien, tillhör två var för sig olika inriktningar inom de ortodoxa kyrkorna. De assyriskt kristna, eller nestorianerna, är en mindre grupp kristna som bröt sig ur den ortodoxa kyrkan och följde biskopen Nestorius på 300-talet. Dessa finns främst i Turkiet och Irak. De syrisk-ortodoxa finns främst i Syrien, men även i Situationen för de assyriskt kristna och de syriskortodoxa i Turkiet är otillfredsställande, inte minst på grund av att de drabbats av den konflikt som råder i de sydöstra delarna av landet. Regeringen kommer fortsatt, såväl inom EU som vid bilaterala kontakter och genom direkt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, att verka för att Turkiet vidtar kraftfulla åtgärder för att förbättra minoriteternas ställning i enlighet med internationella åtaganden. Situationen för kristna i Irak är bekymmersam. Oavsett etnisk eller religiös bakgrund förtrycker regimen de grupper som kan förväntas vara regimkritiska. I norra Irak tvingas vi konstatera att läget är labilt och att stridigheterna mellan de kurdiska fraktionerna skapar ett osäkert läge för samtliga grupper. I vårt bistånd till Irak, som under 1998 uppgick till ca Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna är ett problem i Iran, vilket drabbar inte minst oliktänkande och religiösa minoriteter. Detta påpekas kontinuerligt i de samtal som vi på bilateral basis och inom EU för med iranska företrädare. Assyriskt kristna och syrisk-ortodoxa beviljas i dag inte asyl generellt. Givetvis sker dock en individuell prövning enligt gällande svensk lagstiftning och internationella konventioner, där myndigheterna fattar beslut utifrån den enskilde individens bakgrund och situation. Någon ändring av gällande asylpolitik är inte aktuell i dagsläget. Avslutningsvis vill jag betona att de assyriskt kristna och de syrisk-ortodoxa, liksom andra religiösa minoriteter, givetvis skall ha möjlighet att utöva sin religion och få kunskap om sin historia och sina traditioner i de länder där de bor. Dessa grundläggande principer slås fast i en rad internationella instrument som behandlar nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter, bl.a. FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter . Sverige stöder samarbete och dialog mellan olika grupper, bl.a. genom biståndet och genom multilaterala insatser inom EU och FN för att främja lika möjligheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret, som jag inte är helt nöjd med. Jag tycker inte att det riktigt framgår av svaret vad regeringen gör och direkt avser att göra för att medverka till att just assyriernas situation förbättras. Det är ett mycket generellt svar, som jag uppfattar det. Jag anser att det är dags att direkt sätta strålkastarljuset på det assyriska folket och i den utrikespolitiska aktiviteten mer precist få in detta folk i det utrikespolitiska handlandet och tänkandet. Vid sekelskiftet bodde mer än 2 miljoner assyrier i Turkiet. Särskilt i sydöstra Turkiet håller ett mycket gammalt kulturarv på att försvinna tillsammans med assyrierna. I dag bor bara några tusen assyrier kvar i sydöstra Turkiet, om det ens är så många. Ca 20 000 håller sig gömda i Istanbul, men detta antal är osäkert. Vid sekelskiftet fanns det alltså ca 2 miljoner assyrier i Turkiet, och det är fruktansvärt att så många har försvunnit. Det assyriska folket erkänns inte som en minoritet i Turkiet och saknar därmed den etniska rättigheten att fritt utöva sin religion, sitt språk och sin kultur. Den taktik som används mot assyrierna i Turkiet används nu också i norra Irak. De turkiska attackerna in på irakisk mark för att, som man säger, få tag på PKK-gerillan har ofta gått ut över assyrierna. PKK flyr till assyriska byar där de gömmer sig. På så sätt skyddar de sina egna byar och låter assyrierna fungera som levande sköldar. FN:s skydd av norra Irak har inte lett till fred och säkerhet för assyrierna. De är i dag kanske mer hotade till liv och lem där än tidigare. Situationen är för närvarande mycket laddad och överkänslig. Assyrierna är hotade från många håll. Att leva i Syrien är för assyrierna ungefär som att leva på en krutdurk; man vet inte riktigt när den exploderar. Diskriminering och trakasserier förekommer. Människor sätts i fängelse utan dom eller rannsakan, anklagade för brott som de aldrig begått. Också i Iran och i Libanon lever assyrierna under svåra förhållanden. Under den senaste tiden har det kommit rapporter om att assyrier förföljs, trakasseras och tvingas att fly för att rädda sina liv. På olika vägar har jag blivit engagerad i assyriernas situation. Genom mitt engagemang har jag kommit i kontakt med många assyrier, syrianer, och fått många vänner bland dem. Men jag måste erkänna att jag till en början inte visste eller kunde så mycket om det assyriska folket, deras historia och situation, som ibland kanske kan verka lite förvirrande för den oinvigde. Jag kan inte säga att jag kan så mycket i dag heller, men jag tror att jag har lärt mig att förstå deras situation. Jag är i dag ordförande i Svenska kommittén för assyrier, SKA som vi kallar den, en politiskt och religiöst obunden organisation. Jag har i Turkiet mött assyrier som gömda flyktingar från Irak. Jag har i Turkiet mött unga assyriska pojkar som utan dom fängslats och torterats. Deras brott är att de är assyrier och kristna. Så sent som i höstas reste jag genom f.d. assyriska byar i sydöstra Turkiet på väg mot gränsen till norra Irak, som egentligen då var mitt mål. I något samhälle såg jag t.o.m. gamla kyrkor som minnen från den tid då det fortfarande fanns assyrier kvar i byarna. Fru talman! Jag återkommer.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Margareta Viklund för att hon har väckt interpellationen. Vi har flera gånger, både från socialdemokratiskt håll och från kd, väckt diskussionen om assyriernas/syrianernas situation. Det är angeläget att få ett brett politiskt stöd för dem här i Sverige. Det känns också väldigt angeläget att uppmärksamma frågan när vi nu har fått en ny utrikesminister. Vi har ett alldeles speciellt moraliskt ansvar i Sverige gentemot assyrier syrianerna tidigare bodde. För deras skull, för de nya svenskar som växer upp här, är det självklart att vi också tar ansvar för deras arv. Sverige har viktiga arenor att agera på. Den första är EU, där vi nu är en stark röst i utrikespolitiska frågor. Där förs det också många diskussioner med bl.a. Turkiet. Den andra är säkerhetsrådet, där inte minst frågan om situationen i Irak spelar en viktig roll. Turkiet. Det är egentligen anmärkningsvärt att det varit så tyst om att det i sydöstra Turkiet vid sekelskiftet bodde runt 2 miljoner människor. I dag finns 3 000, möjligen 10 000, assyrier/syrianer kvar. Under tiden för första världskriget mördades runt en halv miljon assyrier/syrianer. Vi talar om många folkrensningar och folkmord, men väldigt sällan om vad som har drabbat denna grupp som nu finns så väl företrädd i Sverige. Vi uppmärksammar ofta flyktingfrågan, och det är viktigt. Men vi uppmärksammar sällan den assyriska syrianer har utsatts för. Det krävs ett internationellt erkännande av assyrierna/syrianerna. Det krävs också en självklar rätt till utbildning, en självklar rätt för assyrier/syrianer att utöva sin religion och en självklar rätt till egendom. Många svenska medborgare har tillgångar i sydöstra Turkiet. Många gånger är det enkla hemman och ibland lite större gårdar. De har en självklar rätt till sin egendom. De har varit tvungna att lämna den. De har ingen rätt till sin egendom i dag. Jag tycker att det är viktigt att dra parallellen med hur världssamhället har sett på enskild egendom i samband med att Tyskland har enats på nytt. Men det som kanske känns ännu tyngre för de assyrier/syrianer som lever här i dag är att deras kulturarv är på väg att förödas. Svenska kommittén för assyrierna träffade Lena Hjelm-Wallén i april 1998. Då tog vi upp denna fråga, och jag skulle i nästa inlägg vilja aktualisera den ytterligare med Anna Lindh.
Fru talman! Jag är glad att utrikesministern framhåller att minoritetsgrupperna skall ha möjlighet att utöva sin religion och få kunskap om sina rättigheter i de länder där de bor. Jag vill dock konstatera två saker med anledning av hennes svar. Det ena är att den assyriska gruppen är en folkgrupp, inte två olika grupper. Även om man tillhör olika kyrkor så är det ett folk. Man kan ta svenska folket som exempel. Svenska folket kanske har olika kyrkor men det är ett folk, det svenska folket. Det andra är att gruppen inte bara är en religiös grupp. Det är en etnisk grupp. Om man skall titta på hemländerna så har assyrierna/syrianerna kyrkor, men de har inte en enda skola. Det är det man vill ändra på. Assyrierna är inte bara en religiös grupp även om de är kristna. De är inte bara religiösa. Det är en etnisk grupp. Det var bara det jag ville konstatera.
Fru talman! För det första vill jag börja med att hålla med Margareta Viklund, Inger Lundberg och Yilmaz Kerimo om det allvarliga i situationen för de assyriskt kristna. Det här är ett mycket stort problem. Det grundläggande problemet är att de områden som det handlar om, Turkiet och framför allt norra Irak i det här fallet, inte respekterar mänskliga rättigheter. Därför tror jag att det vi främst skall göra, den allvarligaste frågan, handlar just om att hela tiden arbeta för de mänskliga rättigheterna. Bilateralt i våra kontakter med de här länderna samt genom EU och FN skall vi se till att de mänskliga rättigheterna respekteras. Oavsett om det sedan handlar om en folkgrupp, en etnisk grupp eller en religiös minoritet, är det självklart att de mänskliga rättigheterna gäller. Man skall ha rätten att utöva sin religion. Man skall ha rätten till skola och utbildning. Man skall ha rätten att åtnjuta sin egen kultur, och man skall ha rätten att delta i alla beslut som berör en. Nu förhåller det sig ju så att det här är frågor som den svenska regeringen ett antal gånger har tagit upp med Turkiet och med de andra berörda länderna; att de måste respektera de mänskliga rättigheterna. De assyriskt kristna är en grupp som allvarligt drabbas av situationen vad gäller mänskliga rättigheter i de här områdena. Vi har också andra grupper som drabbas svårt av bristen på mänskliga rättigheter. Sverige har som sagt vid ett antal tillfällen tagit upp detta. Vi har bl.a. gjort detta väldigt tydligt med Turkiet. Turkiet har ju faktiskt genom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna också har åtagit sig att garantera bl.a. religionsfriheten. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att följa det här arbetet. Vi kommer gentemot de berörda länderna att fortsätta att ännu starkare stryka under vikten av att man följer de mänskliga rättigheterna. Sedan vill jag säga något om den fråga som jag tror att det var Margareta Viklund tog upp om de syrianska klostren i sydöstra Turkiet. Ambassaden följer utvecklingen i sydöstra Turkiet, och klostrens situation där, väldigt noga. Vi utgår ifrån, och förutsätter, att de turkiska myndigheterna inte skall göra några inskränkningar när det gäller klostrens möjlighet att fortsätta att bedriva sin verksamhet i enlighet med religionsfrihetens grunder.
Fru talman! Egentligen tror jag inte att vi är oense på något sätt när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Men vad vi, och jag, vill göra här i dag är att fästa uppmärksamheten just på assyriernas situation. Jag vet ju inte om man, när de här förhandlingarna förs med Turkiet och andra länder, just nämner assyrierna som ett folk och som en människogrupp med rätt till folkrätt och mänskliga rättigheter som alla andra folk i området. Det är så lätt, som jag upplever det, som jag känner det och som jag har hört, att man glömmer att säga just de där orden: det assyriska folket. Det är så lätt att man glömmer. Så upplever jag det. Jag vet inte om det är så. Jag tycker att det är väldigt bra att man nu i förhandlingarna också tar upp klostren, kyrkorna och det kulturella arv som finns i det här området där dessa människor har funnits - och det kanske finns en liten spillra fortfarande. Det vi diskuterade, och som Inger Lundberg också nämnde här alldeles nyss, var det samtal som vi hade med den tidigare utrikesministern när vi uppvaktade henne. Hon tyckte då att våra förslag om just det kulturella arvet var väldigt bra. Vi hade också ett krav i det sammanhanget att vi önskade och ville att den assyriska frågan skulle sättas upp på FN:s dagordning. Ett sätt, trodde hon då, att få upp det assyriska folket på dagordningen, var att få Unesco att intressera sig just för det kulturella arvet i de här delarna av världen. Då skulle man indirekt kunna få upp den assyriska frågan på FN:s dagordning och sedan kanske kunna gå vidare med den. Men, fru talman, det är bråttom. Det finns inte många människor kvar av det assyriska folket nu. Jag hörde så sent som i går att flyktingströmmen börjar tillta, bl.a. från Syrien, just nu. Jag var på Folk och Försvars konferens i Sälen, där även utrikesministern deltog. Utrikesministern sade då bl.a.: Folkrätten behöver stärkas, men också utvecklas. Vidare sade hon: När det gäller inomstatliga konflikter kan det t.ex. i många fall vara svårt att avgöra vilka som är legitima parter i en konflikt eller om den utgör en konflikt i humanitärrättens mening. Att utveckla folkrätten här är känsligt och svårt, men nödvändigt. Utrikesministerns formulering gällde kanske mest situationen i Kosovo. Jag håller ändå med utrikesministern i detta uttalande. Men när det gäller folkrätt ingår ju också, såvitt jag kan förstå, mänskliga rättigheter. Och människor och folk måste ha rätt att existera som människor och individer, att utöva sin religion, leva och vara ett folk med rätt till existens. Den rätten måste också det assyriska folket ha. Många gånger när man talar om det assyriska folket är det precis som att man tror att det är något slags religiös sekt eller liknande. Men så är det inte. Det assyriska folket är ett kristet folk, säger man. Men liksom många andra folk är det assyriska folkets kristna tillhörighet inte bara knuten till en kyrka eller en religiös enhet, utan det assyriska folket, liksom vi här i Sverige, tillhör många olika kyrkor och religiösa riktningar. Men dessa människor kallar sig ett kristet folk och vill bli respekterade som ett folk med rätt till folkrätt. Det assyriska folket anser sig också vara ett fredligt folk, och det vet vi. Dessa människor vill leva i fred med människorna i de länder där de bor. Det är kanske på grund av att de inte är så krigiska som deras röster inte heller blir så tydliga och starka.
Fru talman! Som Margareta Viklund sade har det assyriska folket utsatts för oerhört mycket våld men använt väldigt lite våld. Jag tror att det kan vara en av förklaringarna till att det så sällan talas om assyriers och syrianers situation. Man talar om mänskliga rättigheter i Turkiet, man talar om problemen i norra Irak, men oerhört sällan talar man explicit om assyrier och syrianer. Jag tror så att säga allmänmoraliskt att det är viktigt att de folk som inte primärt tar till vapen men som lider väldigt mycket har samma rätt att bli uppmärksammade som de som ofta tar till vapen för att bevara sin frihet och sina rättigheter. Det är bra att utrikesministern uppmärksammar frågan om religionsfrihet och verksamheten i kyrkor och kloster. Men jag skulle också vilja vädja till Utrikesdepartementet att man på allvar tar upp det yrkande som fanns i kommitténs skrivning, där vi hemställde om att man alldeles specifikt skulle titta på kulturarvet. Det är många gamla kloster och gamla kyrkor som riskerar att förödas under någon generation om man inte är mycket tydlig från världssamfundet och kanske också går in med särskilda pengar. Här finns bl.a. ovärderliga kulturskatter och bokskatter som det skulle vara väldigt fint om Sverige hjälpte till att bevara för det assyriska/syrianska folkets skull men också för världskulturarvets skull.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi har haft den här debatten och att ni har tagit upp den här frågan. Jag skulle vilja avsluta med tre punkter. För det första känner jag mig efter den här debatten rätt övertygad om att vi är helt eniga i sak. För det andra när det gäller frågan om det kulturella arvet - att man skall vårda det och ta upp frågan på dagordningen i FN och i Unesco - skall jag ta med mig den tillbaka till departementet och se vad som har skett sedan detta diskuterades förra gången med min företrädare. Jag tycker också att det är viktigt att man stryker under detta som ett kulturarv, precis som För det tredje skall jag i fortsättningen tänka på att det också kan vara en viktig signal för att göra frågan tydlig att just ta upp de assyriskt kristna som ett exempel i tal, artiklar, m.m. när man talar om mänskliga rättigheter.
Herr talman! Det tycker jag låter jättebra. Jag tackar utrikesministern för det. Jag skulle vilja berätta att jag inte kom in i norra Irak när jag ämnade besöka detta område i höstas för att titta på ett par bevattningsprojekt som Svenska kommittén för assyrier bedriver där med Sidamedel. Man måste kanske sitta ett par dagar vid gränsen till norra Irak för att riktigt förstå hur ohyggligt hotade de etniska grupperna i den delen av världen är. Jag fick i alla fall detta oerhört klart för mig. Och jag tycker att ett sätt att hjälpa assyrierna och syrianerna på skulle vara att erkänna det assyriska folket som ett folk. Det assyriska folket är, precis som jag tidigare sade, ingen religiös sekt. Men i dag är detta folk ett minoritetsfolk som är spritt i många olika länder men ännu inte erkänt som ett minoritetsfolk.

Herr talman! Lars Ohly har frågat mig vad regeringen avser göra - såväl bilateralt som inom EU, FN och andra internationella organ - för att öka trycket på Iran så att regimen upphör med brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet. Lars Ohly tecknar en oroande bild av brotten mot de mänskliga rättigheterna i Iran. Under hösten har vi fått en rad mycket alarmerande rapporter om förföljelser, trakasserier och mord av intellektuella och oliktänkande i Iran som utgör uppenbara övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och försök till inskränkningar i yttrandefriheten. Jag har kraftigt protesterat mod dåden och uppmanat den iranska regeringen att skyndsamt utreda vem eller vilka som ligger bakom morden på bl.a. Även i EU-kretsen följer vi utvecklingen härvidlag mycket noga. EU antog den 16 december ett uttalande till stöd för den rättsliga prövning som hade inletts i Iran. Sedan dessa uttalanden gjorts har den iranska regeringen avslöjat att den egna säkerhetstjänsten var inblandad i morden på dissidenterna. Vi hoppas att detta är ett tecken på president Khatamis önskan att komma till rätta med de krafter inom det iranska ledarskapet som försöker hindra öppen debatt och fortsatt reformering av det iranska samhället. Sverige och EU kommer även fortsättningsvis att följa denna fråga noga. Lars Ohly frågar vad Sverige kan göra bilateralt, inom EU och FN för att söka påverka Iran att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. Självklart tar vi från svensk sida alltid upp MR-frågorna i de bilaterala samtal vi för med iranska företrädare. Värnandet om mänskliga rättigheter och demokrati utgör en central del i vår utrikespolitik. En av Sveriges - och EU:s - grundvalar i förhållande till Iran är att dialog är ett bättre medel än isolering när det gäller att verka för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad demokrati. Vi vill uppmuntra de liberaliseringar inom yttrandefriheten och demokratin som skett sedan presidentskiftet i Iran. EU beslutade därför i februari förra året att på nytt inleda en politisk dialog med Iran. Denna dialog anger tydligt att ett centralt ämne för samtalen skall vara frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna. EU har under flera år varit initiativtagare till en resolution om MR-läget i Iran i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Resolutionen baseras bl.a. på information från den särskilde representanten för mänskliga rättigheter i Iran som utsetts av MR kommissionen. I fjolårets resolution beskrivs vissa positiva tendenser vad avser respekten för de mänskliga rättigheterna i Iran. Sådana exempel är uttalanden från regeringen om vikten att se över lagstiftning och attityder som diskriminerar kvinnor och vissa förbättringar vad avser mediefriheten. Trots dessa framsteg framhålls dock i resolutionen att de mänskliga rättigheterna fortsatt kränks i Iran. Sverige är medförslagsställare till resolutionen.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är övertygad om att vi är helt överens om vikten av att bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna inte bara i Iran utan även annorstädes. Det finns dock några kommentarer. Jag är lite oroad över den bild som ges av utvecklingen i Iran sedan presidentskiftet. Vi var säkert många som mottog valet av president Khatami med viss optimism, eftersom det faktiskt var det enda sättet för många oppositionella att uttrycka en opposition mot regimen. Samtidigt har vi under hösten, inte minst under november och december, sett att en mordvåg har brutit ut mot intellektuella och oppositionella i Iran. Därför ifrågasätter jag den skrivning i ministerns svar som lyder: Vi vill uppmuntra de liberaliseringar inom yttrandefriheten och demokratin som skett sedan presidentskiftet. Jag ifrågasätter också den resolution som har lagts fram inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, där man talar om att det finns vissa förbättringar när det gäller attityder som diskriminerar kvinnor och när det gäller mediefriheten. Det är inte säkert att den riktigt stämmer överens med verkligheten i dag. Vi vet att två advokater och en författare, nämligen Javad Emami, Parivash Emami och Fatemeh Eslami har mördats. Jag har en lista som två tjänstemän ur den iranska säkerhetstjänsten har överlämnat till tyska myndigheter och som finns utlagd på Internet. Den består av 190 oppositionella som regeringen säger sig vilja röja ur vägen. Vi ser en iransk regim som inte bara begränsar sitt förtryck till det egna territoriet utan faktiskt hotar att jaga och förfölja människor som bor i övriga delar av världen. En av de 190 personerna på listan bor i Sverige. Det är därför nödvändigt att vi ser Khatamis roll i dag som förändrad. Han legitimerar och ger ett alibi för förtryck, i stället för att inge förhoppningar och optimism. Men det finns också möjligheter att göra något. Jag tycker t.ex. att utrikesministern tillsammans med andra aktörer på den internationella arenan skall ställa ett klart krav att den särskilda representanten för mänskliga rättigheter i Iran, Maurice Capithorne, skall ha rätt att återvända till Iran för att återigen kunna utvärdera utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter. Jag tycker att de senaste brotten mot mänskliga rättigheter inte skall undersökas enbart av myndigheterna i Iran, som vi definitivt inte har anledning att lita på, utan vi skall ställa krav på en oberoende internationell kommission som utreder de brotten. Jag tycker också att det vore rimligt att vi hjälpte till att anordna en tribunal mot brotten mot de mänskliga rättigheterna i Iran. Svensk flyktingpolitik har anledning att dra vissa konsekvenser av det starka förtrycket i Iran. Det finns en stark enighet i Sveriges riksdag och i regeringen om vikten av att bekämpa en regim som så uppenbart bryter mot allt det som vi ser som väsentligt. För att vi skall kunna göra det krävs att regeringen inte bara talar utan också agerar. En bra förutsättning för det är den sjupartimotion som framlades i riksdagen i höstas, med undertecknare för riksdagens alla partier, som kräver att regeringen på ett mer handfast sätt agerar mot regimen i Iran.
Herr talman! Det är uppenbart att mänskliga rättigheter kränks i Iran och att det är en förfärlig situation. Det har jag definitivt inte ifrågasatt. Vi kan se att det i dag finns olika krafter som strider om makten och utvecklingen i Iran. Det är viktigt att man då stöder och uppmuntrar rätt krafter.

Även om det långtifrån är de steg framåt och den utveckling vi skulle vilja se är det ändå den typen av krafter vi måste stödja i Iran. Om vi skall ha en möjlighet att bekämpa situationen i Iran effektivt tror jag att det är genom t.ex. och genom ett massivt tryck både från Sverige och från andra länder som vi får iranierna att respektera de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Bara några korta kommentarer: Som jag sade tidigare är jag helt övertygad om att det inte finns någon åsiktsskillnad när det gäller vikten av att bekämpa brotten mot mänskliga rättigheter i Iran. Däremot är det viktigt att vi tar vara på den kunskap som finns, inte minst bland iranier i Sverige, om hur förtrycket i dag ser ut och hur vi bäst kan bekämpa det. Jag är litet oroad över att vi tar tecken på liberaliseringar i Iran som något givet. Det finns faktiskt en motsägelsefull situation som på många håll visar på en ökad repression och ett ökat förtryck. Det kan t.o.m. vara så att man skall ifrågasätta regimens uppgifter om att den egna säkerhetstjänsten har varit inblandad i morden, och fråga sig om det kan vara ett sätt att sopa problemen under mattan för att förhindra en internationell opinion. Vi bör kräva en internationellt oberoende kommission som utreder de många brotten mot mänskliga rättigheter i Iran.
Herr talman! Jag kan instämma med Lars Ohly. Jag tycker inte att man skall ta de positiva tecknen för givna, utan vi skall själva skaffa oss en uppfattning om vad som faktiskt sker och se till att regimen också är medveten om att vi noga på plats följer vad som sker. Avslutningsvis vill jag instämma i att MR kommissarien bör tillåtas besöka Iran och där kunna fortsätta utredningarna. Det framhåller Sverige också i MR-kommissionen. De kommer snart att träffas. Där kommer man snart att ha en chans att ha en diskussion om utvecklingen i Iran och om vad man sett under senare tid.

Nu följer en frågestund. Följande statsråd kommer att delta: statsminister Göran Persson, jordbruksminister Margareta Winberg, utrikesminister Anna Statsministern kommer att besvara allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att frågor och svar skall vara korta och i princip inte överstiga en minut.
Herr talman! Jag vill fråga statsministern om han är oroad över företagsflykten från Sverige. Vi har nu gång på gång sett exempel på att stora svenska företag på ett eller annat sätt flyttar utomlands. Det kan handla om att de blir uppköpta, som i dagens affär med Volvo Personvagnar, eller om att de flyttar sina huvudkontor. Varför hör man aldrig talas om någon motsvarande, omvänd utveckling, dvs. att svenska företag köper upp utländska och flyttar deras huvudkontor till Sverige? Varför halkar Sverige ned i den internationella välståndsligan? Drar statsminister Göran Persson några slutsatser av företagsflykten från Sverige?
Herr talman! Först och främst handlar det ju om att se till om det företagsklimat som vi har är bra eller dåligt. Lars Leijonborg vet ju bättre än någon annan att vi har gått igenom en fruktansvärd kris och att vi nu har återställt företagsklimatet i Sverige. Industrin har växt oavbrutet i vårt land sedan 1992 med kraftiga investeringar. Vi har återtagit rollen som industrination. Företagsklimatet är bra. Aktieutvecklingen har varit minst sagt god, så de som har investerat i dessa företag i Sverige har fått bra avkastning på sina pengar. Många svenska företag är så stora att de när det nu går en våg över världen av fusioner och samarbete inte hittar några naturliga partner i vårt land. De är så att säga ensamma kvar efter att ha fusionerat så långt som det går i vårt land. När de söker efter en partner utomlands letar de bland dem som är större än de själva, och då blir det naturligt att som exempelvis i fallet Astra-Zeneca huvudkontoret hamnar i Storbritannien, medan däremot forskningen hamnar i Sverige. Var försiktig, Lars Leijonborg, med att beskriva företagsklimatet som dåligt! Det var dåligt en gång i tiden, men det är numera reparerat. Låt oss analysera dagens affär med Volvo och Ford. Det kan rent av vara så att den ger en mycket bra utveckling för Volvo Personvagnar.
Herr talman! Statsministern redogör för verkligheten i en globaliserad ekonomi, och det är fullt naturligt att företag köper varandra. Det som är onaturligt är dock att ett land hela tiden drabbas.

Kan vi inte få någon signal om vad som görs av Sveriges regering? Det är inte i första hand Volvos sak att värna svenska intressen, utan det är en uppgift för den svenska regeringen. Vad gör ni?
Herr talman! Låt mig först ta upp påståendet att Nordbankens huvudkontor ligger i Finland. Det är ju fel. Huvudkontoret ligger i Sverige, men domicilen ligger i Finland. Håll ordning på argumentationen! Vad gäller dagens händelse är Volvo ett relativt litet bilföretag, som har varit utsatt för uppköpsrykten under en ganska lång tid. Än den ene, än den andre har anmält sig som friare. Det är inte bara Volvo som är föremål för detta. Det har gällt också för andra bilmärken i Europa, exempelvis BMW. Vi lever just nu i en värld där ägandet inte längre är lika tydligt nationellt som det en gång i tiden har varit. Debatten i Sverige har hittills handlat om ifall vi är tillräckligt attraktiva för att dra till oss utländskt kapital från sådana som vill investera i vårt land. I dag dyker det upp ett av världens största företag, som är berett att satsa åtskilliga tiotal miljarder i investeringar i svensk bilindustri. Då stiger Lars Leijonborg upp och talar om att detta är en risk för Sverige. Håll ordning på argumentationen!
Herr talman! Även om dagens blickar av kända skäl riktas mot Göteborg och Volvo, vill jag rikta uppmärksamheten lite norrut. Det handlar om företagandets villkor och om människors rätt till jobb. Det talas här i kammaren ofta om att hela Sverige skall leva. Jag bor själv i ett län, Dalarna, som tappar befolkning, och det gör också de flesta kommuner norr om Dalälven. Där går en tråkig gräns. Jag vet att det pågår en regionalpolitisk utredning, och det är inte en hänvisning till den som jag vill ha. Jag vill höra om regeringen snart tänker komma med något initiativ för att få hela Sverige att leva. Det pratas och pratas, men det kommer inga konkreta åtgärder, och nästan alla kommuner norr om Dalälven blöder. Vi kan inte vänta på Regionalpolitiska utredningen. Dess resultat kommer först om drygt ett år. Vad tänker regeringen göra?
Herr talman! Vad vi gör nu är att vi väldigt starkt aktiverar oss i de olika regionerna och länen inom ramen för de s.k. tillväxtavtalen. Poängen med dessa är helt enkelt att regionen själv - näringslivet, de offentliga myndigheterna, länsstyrelserna, länsarbetsnämnderna, kommunerna etc. - skall ta fram program från sina egna utgångspunkter och förutsättningar. De programmen kommer att presenteras i april, då det skall föras en diskussion mellan de olika regionerna om de tillväxtavtal som de har uppnått. Jag vill tillägga att vi från utredningen om regionalpolitiken under resans gång kommer att ta en hel del initiativ med utgångspunkt i tillväxtavtalen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var mycket ord, och jag har hört de orden tidigare. Inte heller under den förra regeringsperioden tog man särskilt mycket av initiativ i länen. Det händer ingenting. Det är sex dagar sedan som statsrådet i den allmänpolitiska debatten sade här i kammaren: "Det går bra för Sverige igen." Men tycker och känner de människor som bor norr om Dalälven och nu ser det här på TV att det går bra för Sverige? Om statsrådet läser snabbprotokollet från den allmänpolitiska debatten skall han se att det där gjordes många kloka inlägg, även från socialdemokrater exempelvis från Västernorrland, med konkreta förslag till åtgärder. Det är som i den egentligen ganska fina schlagerlåten: ord, ord, ord, men det händer ingenting,
Herr talman! Jag hoppas att Rolf Gunnarsson ursäktar mig om jag säger att jag inte är ensam om att stapla ord på ord. Det verkar som om Rolf Gunnarsson har en större talang på det än jag. Om jag inte missminner mig var Rolf Gunnarsson emot den kraftiga regionalisering av högskolorna som nu har skett. Rolf Gunnarsson har inte heller uttryckt i varje fall något starkare stöd för de stora satsningar som har gjorts på kommunerna. Låt oss se på fakta. Det var den förra regeringen som drog i gång arbetet med tillväxtavtalen. Om Gunnarsson åker hem till sin region, skall han finna att det pågår en enorm aktivitet där. Låt oss alltså återkomma till denna diskussion under våren.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Britta Lejon, och det är en demokratifråga som jag har funderat över, som också var uppe i den allmänpolitiska debatten i förra veckan. Den gäller kommunerna. I och med att den kommunala verksamheten förändrades och mer verksamhet flyttades ut för beslut i de olika nämnderna och därmed kom bort från den direkta demokratiska insynen från allmänheten, förändrade man lagstiftningen och gjorde det möjligt att öppna nämnderna så att allmänheten kunde delta. Men efter denna lagförändring hände det inte mycket i praktiken. Jag tycker att det här är ett jättebra förslag och en möjlighet som finns som man borde blåsa liv i. I stället för att plocka fram en del nya regelförändringar kan vi utnyttja dem vi har gjort.

Herr talman! Jag tror att vi har en stor samsyn, Carina Hägg, när det gäller behovet av att ytterligare förstärka vår lokala representativa demokrati och dess styrka i kommunerna. Jag är inte alls främmande för att bygga vidare på och utveckla de arenor som finns för möten, dialog och diskussion mellan våra kommuninvånare och de förtroendevalda i kommunerna, tvärtom. Det är precis det arbete som jag nu har inlett när jag har bett tjänstemännen i Regeringskansliet att se över på vilka sätt vi kan hitta åtgärder för att stärka den representativa demokratin i våra kommuner. Jag är öppen för både nya åtgärder och för att förbättra och fördjupa de gamla arenorna och de gamla initiativ som redan har tagits tidigare. Jag ber att få återkomma med mera precisa förslag så småningom.
Herr talman! Jag känner mig väldigt nöjd och glad över att statsrådet på detta sätt vill hjälpa till att öppna våra nämnder ute i kommunerna. I dag är det ju tvärtom så att de få som gjorde så också funderar på att stänga nämnderna igen nu. Ofta fastnar den här viktiga demokrati och insynsfrågan ute i kommunerna i frågor om man har rätt antal stolar eller inte i kommunens ägo. Jag menar: Hänger det på stolarna så bör vi väl kunna hjälpas åt att kanske låna ut några stolar till de kommuner som inte kan lösa den här frågan på något annat sätt! Jag är väldigt glad över statsrådets svar. Tack!
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister I dag kan vi läsa i medierna att Ford köper Volvo. Det kanske är en affär som har sina möjligheter, men den har också sina risker. Såvitt jag förstår är det löntagarnas pensionspengar i olika fonder; det är en del aktiefonder, svenska hushålls aktiefonder och en del försäkringsbolag. Men särskilt viktiga är fjärde AP-fonden, arbetsmarknadsförsäkringarna och TCO:s pensionspengar i SPP. Det handlar alltså om löntagarnas pensionspengar till stor del. Dessa styrelser representerar ju löntagarnas pensionsintressen. Vore det då inte välbetänkt om näringsministern bjöd in till samtal med ledningen för de här fonderna och diskuterade hur man bäst tar till vara löntagarnas och de blivande pensionärernas intresse i den här affären? Vore inte det välbetänkt för löntagarnas och för Sveriges skull att ha sådana samtal?
Herr talman! Själva affären kommer att ske via det s.k. Volvo Group. Man kommer att erbjuda till försäljning Volvo Personbilar. Jag tror att det är så att 40 % av detta i dag ägs av amerikanska institutioner och liknande. När det gäller de olika andra institutioner och fonder som är delägare måste det självklart vara deras sak att göra denna bedömning. Men självklart för jag en dialog med fackföreningsrörelsen och andra intressenter i denna fråga.
Herr talman! Såvitt jag förstår har väl fjärde AP Volvo, moderbolaget. Det är väldigt viktigt. SPP har väl ungefär 5 % och arbetsmarknadsförsäkringarna 5 %. Detta är ju löntagarnas pengar. Det är då väldigt viktigt att en löntagarregering, som vi nu har, för en aktiv diskussion med löntagarnas företrädare och har officiella samtal så att vi får en öppen debatt om vad som är bäst för landet i den här affären. För att vara mer precis: Var det ett ja på min fråga? Kommer regeringen att hålla sådana samtal och överläggningar med representanter för de här institutionsstyrelserna som ytterst representerar löntagarnas och de blivande pensionärernas intressen? Det är ju välbetänkt att ge ett ja på den frågan.
Herr talman! Vi för löpande diskussioner med deras huvudorganisationer som nämndes här. Jag har fört det i dag, jag har fört det tidigare och jag kommer att fortlöpande föra det.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vår utrikesminister angående Kosovo. Internationella fredsfrämjande operationer skall bygga på ett FN eller OECD-mandat. I vissa fall är ett sådant mandat inte möjligt på grund av blockering från t.ex. ett av de permanenta medlemsländerna i säkerhetsrådet. Utrikesministern har själv angett att militära operationer kan ske även utan beslut i FN:s säkerhetsråd i extrema nödlägen. Anser utrikesministern att läget i Kosovo kan betecknas som ett extremt nödläge mot bakgrund av det stora antalet flyktingar och de dödsfall som har ägt rum? Med andra ord: Skulle utrikesministern vara beredd att stödja en militär intervention i Kosovo, även utan FN-mandat?
Herr talman! Jag hade möjligheten att diskutera Kosovofrågan med alla mina kolleger i EU i måndags. Vi var då väldigt eniga om att ett militärt ingripande i Kosovo kan bli nödvändigt, men att det då också förutsätter ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Det kan vara nödvändigt, och man skall därför ha kvar den möjligheten. Men det viktigaste i dag är att se till att man löser den akuta situationen och att man kan lösa den akuta situation vi har just nu, när Milosevic inte respekterar de internationella åtaganden som har gjorts. Men man måste också försöka finna en långsiktig politisk lösning. Enligt de rapporter jag har fått är det nu i princip en överenskommelse mellan alla EU länder, Ryssland och USA. Alla står bakom en sådan linje. Man kommer att diskutera under de närmaste dagarna hur det skall utformas, hur man skall tvinga parterna till förhandlingsbordet och hur man skall se till att man får ett resultat och en långsiktig lösning på Därför är det inte aktuellt, och jag tror inte att det vore en bra lösning, att i dag gå in med militära åtgärder i Kosovo. Går man in med militära åtgärder skall man veta vad man vill uppnå med dem. Det vet man inte i dag, och det är därför man först måste sätta sig och faktiskt diskutera den politiska lösningen och få parterna att respektera en förhandling och en politisk lösning.
Herr talman! Jag vill komplettera frågan. Det är rätt och riktigt att vi måste ha press på Milosevic, men motivet för detta skulle ju kunna vara att det blir en upprorsvåg också framöver på andra håll i världen om det är så att man upplever att det blir en osäkerhet. Skulle utrikesministern kunna säga angående nationsgränserna på Balkan, och även i andra delar av världen, att de skall upprätthållas till varje pris? Eller skall man kunna frångå de här reglerna och ge en friare möjlighet till FN?
Herr talman! Först vill jag beröra varför det är viktigt att FN:s säkerhetsråd faktiskt fattar ett beslut i ett sådant här fall och att man inte öppnar för militära åtgärder utom FN:s säkerhetsråds beslut. Skälet till det är att om man går till militärt angrepp utan att ha det förankrat i FN:s säkerhetsråd finns risken att man efteråt får en stor internationell oenighet. Därmed har man mindre press på Milosevic och mindre möjligheter att faktiskt åstadkomma en lösning. När det sedan gäller gränserna i Balkan är vi alltså beredda att ge Kosovo ett långtgående självstyre. Jag tycker att det är viktigt att Kosovoalbanerna själva är med och diskuterar detta. Därför skall jag inte gå händelserna i förväg genom att komma med några lösningar här, men vi är beredda att ge dem ett långtgående självstyre. Däremot tror jag inte att man skall bryta ut t.ex. Kosovo och göra ett självständigt land eller en självständig stat av Kosovo. Det skulle få väldigt allvarliga konsekvenser i resten av regionen, där flera delregioner skulle vilja bryta sig ut och bli självständiga länder. En sådan lösning skulle kunna skapa ännu fler konflikter och ännu mer våld än det vi redan har sett.
Herr talman! Under hösten kunde vi i medierna se debatten om kvinnovåldet. Den gällde ökade antalet anmälningar om kvinnomisshandel och våldtäkter. I Många av oss ledamöter deltog i debatten. Speciellt statsrådet Margareta Winberg deltog både ensam och tillsammans med andra kvinnliga statsråd i debatten. Men det vi har sett efteråt från jämställdhetsministerns sida är inte mycket. I debattartiklar och i uttalanden från Winberg har det framkommit att kraftiga åtgärder skall vidtas. Men tiden går. Antalet anmälningar om misshandel och våldtäkter ökar konstant. Vad tänker Margareta Winberg göra åt det?
Herr talman! Det är bra att frågan kommer upp. Det är en oerhört viktig fråga. Under den förra mandatperioden var Ulrica Messing ansvarig i frågan. Då lades en s.k. kvinnofridsproposition fram till riksdagen. Den antogs med stor majoritet. Det var en av många olika skäl unik proposition. Dels skärptes lagstiftningen, dels kriminaliserades köp av sexuella tjänster. Sverige är det första landet i världen som har gjort detta. Vi är därmed föregångare även på det här området inom jämställdhetsarbetet. Under hösten diskuterades gruppvåldtäkter och annat våld mot kvinnor. Det gjordes mot bakgrund av några speciella händelser - särskilt i Södertälje. Jag lovade då att en analys av läget skulle göras för att se om det fanns behov av en nationell kampanj. Detta analysarbete pågår nu. Vi kommer om ca 14 dagar att ha en stor hearing för att få ett bra underlag för ett fortsatt arbete.
Herr talman! Det är jättebra att det finns upplysningskampanjer och diskussioner. Men under tiden fortsätter antalet anmälningar att öka. Kvinnojourerna runt om i landet är nedringda. De har inte resurser till att fortsätta ett bra arbete. Många kvinnor får stå i kö för att få ett trygghetslarm, som när de väl får det knappast fungerar. Det kan bli två års väntan för att få komma till rättegång i en sådan fråga. Centerpartiet och centerkvinnorna har arbetat mycket hårt under flera år med dessa frågor för att komma till rätta med situationen. Vi har lagt fram flera konkreta förslag och väckt motioner. De har bl.a. gällt stödpersoner till kvinnor som har råkat ut för våldtäkter eller övergrepp. För att förebygga överträdande av besöksförbud vill vi införa elektronisk fotboja för männen. Vi vill att sexualkunskapen kommer tillbaka och utökas i undervisningen. Inget av detta och inte mycket annat har vi sett från socialdemokraternas sida. Vad kommer att hända, Margareta Winberg?
Herr talman! Jag tror inte att debatten tjänar på denna typ av skräckskildringar av hur det är. Riktigt så eländigt är det faktiskt inte. Vi ligger i Sverige i fronten av jämställdhetsarbetet. Sverige har blivit utsett av FN:s organ UNDP till nummer ett, dvs. vi är bäst i världen på jämställdhet. Men vi är inte färdiga. Självklart finns det ytterligare saker att göra. Kvinnofridspropositionen lade en bra grund. Men vi skall gå vidare. Det pågår ett arbete på Utbildningsdepartementet angående sex och samlevnadsundervisning i grundskolan. Det kommer också att redovisas vid denna hearing om 14 dagar. Skolministern har talat om en värdegrund i skolan. Den kommer att lanseras under våren. Efter denna genomgång av departementen och myndigheterna har det visat sig att det pågår ett fantastiskt omfattande arbete för att komma till rätta med situationen. Det kommer vi att synliggöra. Jag har inte känt till och, mot bakgrund av vad Sofia Jonsson har sagt, inte heller Sofia Jonsson har känt till detta stora arbete.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsministern. Det har under morgonen förekommit uppgifter om att man vill dela ut ett antal diplomatpass med en form av ambassadörsstämpel till några direktörer inom näringslivet om de pratar väl om Sverige. Vad innebär det att tala väl om Sverige? Är det liktydigt med att berömma näringsklimatet i Sverige såsom socialdemokratin ser det? Är det någon allmän utdelning av diplomatpassen för dem som har rätt åsikter?
Herr talman! Det är mycket som står i tidningarna. Det är mycket som sprids - gott och ont. Många frågor har varit uppe till diskussion med näringslivet. Frågan om diplomatpass är en icke-fråga. Den diskussion som har förts och som är av starkt intresse, gäller att vi skall försöka åstadkomma bench-marking. Vi skall försöka redovisa vad som är bra i Sverige och vad som är dåligt i förhållande till vår omvärld. När vi har fått den bilden skall vi försöka beskriva, göra ändringar, strukturera om, men också berätta hur bra det här landet är. Den uppfattningen delar många i näringslivet. Det är den lilla, men ändå riktiga, ambition vi har haft.
Herr talman! Innebär detta att näringsministern vill dementera uppgifterna om diplomatpass och att utse informella ambassadörer? När det gäller näringsklimatet, är det den synen socialdemokratin företräder som är syftet med hela den operationen?
Herr talman! Den diskussion som har förts om diplomatpass och ambassadörer är en mer symbolisk fråga. Vi försöker, tillsammans med näringslivet och facket, att ge en rättvis bild av Sverige, inte en bild som företräds av ett speciellt parti. Därmed tror jag att vi kommer att få stor framgång i världen.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I en debattartikel för några dagar sedan gjorde Socialstyrelsens generaldirektör en jämförelse mellan den starka ställning som patienten har inom hälsooch sjukvården och den svaga ställning som den som behöver hjälp och stöd från socialtjänsten har. Hon pekade också på att vården för de svagaste inom socialtjänsten inte är säker. Det är bra att chefen för Socialstyrelsen tog upp denna fråga.
Herr talman! Jag delar Thomas Julins uppfattning om värdet av artikeln. Det var bra att Kerstin Wigzell skrev den. Hon påpekade framför allt att den lagstiftning som finns angående socialtjänsten, dvs. socialtjänstlagen, är till sin konstruktion sådan att det är möjligt för kommunerna att mera aktivt arbeta för de människor som behöver socialtjänst. Kerstin Wigzell pläderar egentligen inte för en förändrad lagstiftning. Hon pläderar för den hållning som vi har glömt under de senaste 5-10 åren. Socialtjänstlagen utgick från den enskilda människan och hans rätt till ett gott liv. Under debatten de senaste 5-10 åren har koncentrationen legat på hälso och sjukvårdslagen och patienternas ställning. Vi bör - jag delar hennes uppfattning - diskutera hur vi ser till att den enskilda människan får större möjligheter och inflytande över socialtjänstens insatser. Det är möjligt att det går att komplettera socialtjänstlagen med ytterligare regelverk för att stärka den enskilde individens ställning. Men det viktigaste är att få en debatt i kommunerna om vilket ansvar socialtjänstlagen ger kommunerna.
Herr talman! Tack för svaret. På vissa områden kan det finnas anledning att stärka lagstiftningen. Det gäller speciellt de utredningar som görs inom socialtjänsten. Även där har Socialstyrelsen tidigare pekat på att det har funnits stora brister. De utredningar som man gör inom socialtjänsten är, som jag ser det, lika viktiga som de utredningar man gör när det gäller brottmål inom polisen osv. Därför borde den lagstiftning som reglerar det vara lika stark.
Herr talman! Det pågår en diskussion om framtidens socialtjänst. Vi väntar på att Socialtjänstutredningen skall bli färdig med sitt arbete under våren. Den kommer att ge oss ett bra underlag för att se på vilket sätt vi ytterligare behöver förbättra socialtjänsten. Men den viktigaste poängen är ju att socialtjänstlagen redan är ett starkt instrument för den enskildes trygghet och rättigheter. I den kommunalpolitiska debatten, likaväl som i den allmänpolitiska debatten här i riksdagen, uppmärksammar vi alltför sällan att socialtjänstlagens utgångspunkt är att stå på den enskilde individens sida. Han eller hon skall inte betraktas som en sorts klient utan som en medborgare som kräver sina rättigheter. Det tycker jag var den viktigaste poängen i Kerstin Wigzells artikel.
Herr talman! Under 1998 fick vi ungefär 57 000 nya jobb. Vi har väl inte kommit så hemskt mycket över den nivå som vi låg på sommaren 1995. Tyvärr är det också så att ökningen nästan helt och hållet faller på männen. Samtidigt visar den senaste AKU Nu pratar vi mycket om de största företagen, men vi vet att det finns höga trösklar att ta sig över för de riktigt små företagen när de skall ta steget och växa och bli lite större. Samtidigt tror vi också att det finns stora möjligheter för det framtida företagandet inom tjänstesektorn. Jag undrar om näringsministern, vid sidan av alla diskussioner om de största företagen och alla andra arbetsgrupper som sitter och arbetar, kan redovisa några planer för hur man skall riva dessa trösklar för att de små företagen, särskilt inom tjänstesektorn, skall kunna växa, expandera och anställa folk. Och det gäller särskilt inom de sektorer där det finns mest kvinnor.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att enligt SCB fick vi 95 000 nya jobb under förra året. Ungefär 70 000 av dessa jobb hamnade i den privata sektorn. En stor del av dem hamnade inom den privata tjänstesektorn. Jag delar uppfattningen att det är i småföretagen som vi kommer att finna den ökande sysselsättningen. Vi har vidtagit vissa åtgärder där. Vi har förelagt en hel del förslag när det gäller avreglering etc. Men vi kommer att återkomma kraftfullt inom det området.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja att näringsministern kunde ge detta lite mer konkretion. Jag skulle också vilja höra lite mer om inriktningen, och detta är inte polemiskt menat. Jag tycker att det är ett stort problem att den sektor som vi tror skall vara den riktigt stora i framtiden, ändå inte förmår generera fler jobb därför att allmänna bedömningar säger att det finns för många olika typer av institutionella hinder, särskilt inom de sektorer där traditionellt väldigt många kvinnor är verksamma. Jag efterlyser att näringsministern kommer med lite mer konkretion och lite mer om inriktningen för hur fler kvinnor skall kunna få jobb inom det privata näringslivet.
Herr talman! Som jag sade, kommer vi att återkomma om detta. Nu går vi igenom Småföretagsdelegationens förslag. Vi har redan lagt förslag om 30 olika punkter. Vi kommer att ta upp de andra också. Vi kommer också med en hel del förslag inom skattepolitiken etc. Men jag vill återkomma om detta.
Herr talman! Jag har också en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Detta blir nästan lite tjatigt. Den här frågan handlar om havsbaserad vindkraft. Vindkompaniet på Gotland har planerat att bygga sju stora havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund. Kammarkollegiet har tillstyrkt det här projektet. Kammarkollegiet, som särskilt har att tillvarata statens intressen, medger i sin överklagan av domslutet att projektet har många fördelar ur miljösynpunkt och egentligen bara en nackdel, nämligen att anläggningen är för småskalig och därmed inte samhällsekonomiskt motiverad enligt vattenlagens 3 kap. 4 §. Kammarkollegiets överklagande till miljödomstolen innebär sannolikt minst ett års fördröjning av detta och alla andra liknande stora och viktiga projekt i energiomställningen. Min fråga till statsrådet är: Tänker statsrådet nu ta initiativ till en ändring av lagstiftningen så att den havsbaserade vindkraften, den mest effektiva, får samma bedömningsgrunder vad gäller den samhällsekonomiska nyttan som den landbaserade vindkraften?
Herr talman! Jag måste erkänna att jag enbart har följt den här frågan i medierna. Jag skall noggrant sätta mig in i den. Jag skall också be att få återkomma i frågan. Jag kan inte här och nu svara på detta. Jag har, om jag får uttrycka det så, en positiv syn på vindkraften.
Herr talman! Det finns ett krux här. Det handlar nämligen om en försening av de här projekten på minst ett år. De är oerhört viktiga i energiomställningen, om vi nu skall, och det skall vi, satsa på de förnybara och miljövänliga energikällorna. Därför är det så viktigt att regeringen visar att intentionerna måste slå igenom i lagstiftningen. Det får inte vara så att det finns snubbeltrådar av det här slaget som försenar projekt i ett helt år, och kanske mer.

Herr talman! Min fråga riktar sig till socialministern. Vi har ju en hälso och sjukvårdslag som ger alla rätt till vård på lika villkor. Detta skulle vi kunna vara väldigt stolta över om det fanns verklighet bakom orden. I tisdags morse kunde vi höra ett program på radion där barnlösa par redovisade kostnaderna för den hjälp de ville ha av hälso och sjukvården. Kostnaden för provrörsbefruktning varierade från normal sjukvårdsavgift till 50 000 kr. Hur ser socialministern och regeringen på den orättvisan? Jag anser att man inte lever upp till lagens intentioner.
Herr talman! Jag har faktiskt ingen information om detta radioprogram eller det material som radioprogrammet grundar sig på. Jag ber att få återkomma. Jag rekommenderar Barbro Westerholm att ställa en interpellation. Jag har ingen kunskap om detta.
Herr talman! Då vill jag fylla på med att säga att detta inte är det enda område där orättvisor råder. Jag ställer gärna upp på en interpellationsdebatt om det i ett vidare perspektiv. Man skall inte, som det lades fram här, behöva skriva sig hos moster eller någon annan släkting i ett annat landsting för att få en berättigad hjälp av hälso och sjukvården till en rimlig kostnad.
Herr talman! Barbro Westerholm och jag har sannolikt precis samma grundinställning i frågan. De uppgifter som Barbro Westerholm kommer med verkar alldeles orimliga. Jag vill bara påpeka att jag inte har någon kunskap om detta inslag i radion. Jag skulle gärna se att vi tillsammans fördjupar oss i frågeställningen genom en interpellation.
Herr talman! Björn Rosengren har inbjudit till tillväxtsamtal med representanter från storföretag och fack. Varför inbjuds inte representanter från vare sig småföretagarna eller jordbruket till skatteöverläggningarna? Bilindustrin, elektronikindustrin och läkemedelsindustrin har tillsammans 250 000 anställda. Jordbruket och livsmedelsindustrin sysselsätter 270 000. Statsminister Göran Person har förut sagt att lantbruket är en framtidsnäring. Borde då inte dessa få vara med i samtalen?
Herr talman! Anledningen till att vi nu för en diskussion med, som det sägs, storföretagens företrädare och de fackliga organisationerna har att göra med den diskussion som har uppkommit med anledning av huvudkontoren. Det har att göra med den globalisering vi upplever och den internationalisering dessa företag lever i. Det skall ses isolerat till detta. Men självfallet har vi ingående kontakter och diskussioner med företagarna, med småföretagarna, med jordbruken. Det har vi dagligen och stundligen i olika grupper.
Herr talman! Det här är en väldigt stor näring. I Lantbruket behöver få tillbaka framtidstron. En vändning skulle vara att få bli av med skatteryggsäcken. Då tänker jag framför allt på den speciella särskatten på el, eldningsolja och diesel. Vi behöver få en vändning när det gäller jordbruket. Jag tror att det skulle vara en vändning om man fick representanter till förhandlingarna. Det vore en vändning om man kunde visa på att om det skall kunna bli en framtidsnäring måste man få den hjälp och det stöd man behöver för att få ett fungerande lantbruk.
Herr talman! De här frågorna har Centern tagit upp i de skattesamtal som förs. Jag förutsätter att alla frågor av den här typen som gäller skattepolitiken tas upp av de inbjudna partierna i de diskussionerna. Sedan vill jag säga att jag delar uppfattningen att jordbruket, livsmedelssektorn och, som vi sade tidigare, småföretagarna har en oerhört stor betydelse för vår tillväxt. De är viktiga, minst lika viktiga som storföretagen. Men vi har begränsat frågan till storföretagen den här gången.
Herr talman! Jag är ledsen, men min fråga berör också företagsklimatet här i landet, som har stått i centrum för debatten en tid. Den här veckan har ju också regeringen, som Björn Rosengren har erinrat om, tillsatt en arbetsgrupp för att presentera förslag för att stärka tillväxt och företagsklimat. Dock håller jag med Mikael Oscarsson om att man förefaller ensidigt inriktad på de stora företagen. De mindre företagen ger ju också mycket viktiga bidrag till ekonomi och sysselsättning. Men regeringen verkar inte riktigt ta deras bekymmer på samma allvar. En viktig sektor inom småföretagsamhet är, precis som Oscarsson också underströk, just jordbruket. Här hotar inte bara utflaggning och utflyttning som inom andra områden, utan här hotar nedläggning i stor skala på grund av dålig lönsamhet. Det innebär, utöver utarmad landsbygd, också att konsumenterna efterhand inte kan välja svenska livsmedel av hög kvalitet. När stora manifestationer för jordbruket hölls runt den gångna helgen skickade jordbruksministern, Margareta Winberg, en hälsning till dem som manifesterade och demonstrerade, där hon underströk: "Hela Sverige skall leva. Det ekologiskt hållbara samhället och aktiva konsumenter gör lantbruket till en framtidsnäring. Jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. Dessa ord förpliktigar." Då undrar jag bara: När kommer regeringens förslag?
Herr talman! Jag kan instämma till fullo i det som just lästes upp. Jag har själv formulerat det. Det är ett citat från regeringsförklaringen. Citatet skrev jag i denna hälsning till ett möte som jag själv tyvärr inte kunde närvara på, men som jag fick tillfälle att hälsa till. Jag utvecklade där regeringsförklaringens tankar. Det är precis som Sven Bergström säger, att hela Sverige skall leva. Och för att hela Sverige skall kunna leva måste vi ägna jordbruket en särskild omsorg. Om Sven Bergström läser vidare står det så här: I det kortsiktiga perspektivet handlar det om skattesystemet, och i det långsiktiga perspektivet handlar det om den förändring av hela den europeiska jordbrukspolitiken som vi nu diskuterar i Bryssel, och som jag är rätt så orolig för. Om vi inte kan kombinera den avreglering som Sverige i och för sig driver - en avreglering av det mycket centraliserade och hårt reglerade systemet - med en kraftfull satsning på regionalpolitik och miljöpolitik skulle det vara en dödsstöt för vissa delar av vårt land. De här två delarna, som jag tog upp i min hälsning, vill jag gärna här också understryka. De är oerhört viktiga. Som vi hörde Björn Rosengren säga alldeles nyss: Det ena - skattesystemet - har Centerpartiet aktualiserat. Det tycker jag är mycket bra.
Herr talman! Centerpartiet värnar om landsbygden och vill att hela Sverige skall leva. Det är känt. Det som är intressant är att regeringen talar väl, och har talat väl, i regeringsförklaring och annat. På 60-talet var det en uttalad socialdemokratisk åsikt att jordbruket i stort sett skulle utraderas - på Holmqvists tid. Nu talar man väl. Men handling väntar vi på. Det är det jag undrar över. Det är ett akut blödningstillstånd i denna näring. Vi vet att man har en ryggsäck på 1 1⁄2 miljard extra som man bär på, jämfört med konkurrentländerna i Europa. Det borde vara en första och enkel åtgärd att lyfta av detta, så att man får likvärdiga villkor. Jag vill ändå ha ett besked av Margareta Winberg, eller om möjligen statsministern kan hjälpa till. Kommer detta nu i vårpropositionen, eller kommer man att dra ytterligare på det?
Herr talman! Några invändningar måste jag göra. 1 1⁄2 miljard, som nämndes, är det inte någon enkel åtgärd att ta bort. 1 1⁄2 miljard är väldigt mycket pengar.

Herr talman! Det är naturligtvis en lämplig fråga att ställa till fackministern. Det övervägande som skedde i regeringen var av det slaget att vi ser den här lagstiftningen som oerhört central. Vi skärper ju också lagstiftningen. Det är olika typer av diskriminering, och vi vill naturligtvis se erfarenheterna av den ordning vi nu har valt innan vi tar ytterligare ett steg och lägger ihop det på det sätt som Hans Andersson antyder. Jag utesluter inte en sådan ordning längre fram. Men låt oss först vinna de erfarenheter som den nya lagstiftningen ger innan vi kliver vidare till nästa steg. Jag tror att det är en rimlig ordning och jag tror vi gör saken störst tjänst på så sätt. Det är i huvudsak det som har legat bakom regeringens övervägande.

Herr talman! Det sista tror jag inte alls vore lämpligt, dvs. att det skulle läggas under riksdagen. Det är uppenbarligen inte heller regeringens uppfattning, med tanke på den ordning som är föreslagen. Skulle det visa sig att en förordningsreglering inte ger självständighet, att det är det kritiska i sammanhanget, tänker vi självklart se till att vi genomför förändringar som klarar självständigheten. Ingenting annat än självständighet, oväld, opartiskhet skall utstrålas från dessa ämbeten. Det är självklart. Vi tror att denna ordning tillgodoser det. Har vi fel där ändrar vi oss. Det är ingen prestige i det. Detta är i huvudsak en praktisk åtgärd.
Herr talman! Jag har en fråga till utrikesministern med anledning av hur reglerna för bl.a. familjeförmåner är utformade för svenska tjänstemän inom EU. Det är uppenbart att de regler som finns för Brysselanställda med familj inte omfattar dem som lever i ett svenskt partnerskapsförhållande. Bl.a. framkom vid ett nyhetsinslag i dag att en svensk anställd i Bryssel nekas de förmåner som kommit honom till del om han hade varit gift på traditionellt sätt. Avser utrikesministern att gentemot EU driva kravet att svenskar som har ingått svenskt partnerskap enligt svensk lag vid anställning skall jämställas med övriga gifta svenskar?
Herr talman! Principfrågan är helt klar. I det här fallet skall man jämställas med övriga traditionellt gifta personer. Jag får ta upp frågan även med mina kolleger för att se på vilket sätt vi lämpligt kan få en förändring i detta fall.
Herr talman! Jag tackar för ett positivt svar. Det är viktigt att Sverige visar att vi tar vår egen lagstiftning på allvar. Jag ser fram emot att utrikesministern driver den frågan.
Herr talman! Jag vill rikta min fråga till näringsminister Björn Rosengren. Mer är 3 000 anställda skall bort från Ericsson i Sverige. Fruktansvärt men nödvändigt, säger Ericssons vd Sven-Christer Nilsson. Nilsson bryr sig inte om hur människorna mår utan är enbart ute efter att få aktiemarknadens förtroende. Vi i Vänsterpartiet vägrar att acceptera att vinstintressena går före alla människors rätt till arbete. Vi vägrar att passivt stå och titta på medan klassklyftorna och orättvisorna växer. Min fråga är därför: Anser regeringen att en nationell ekonomisk politik som möjliggör Ericssons agerande är till gagn för arbetarna? Om inte: Vad tänker regeringen göra för att förhindra dessa, inte längre alltför ovanliga, ageranden? Vilka krav på ansvar kommer att ställas till Ericsson?
Herr talman! När man talar om 2 000-3 000 anställda och de varsel som nu har lagts handlar det om en period på två till tre år. Det som nu är aktuellt är Ericsson har ungefär 110 000 anställda. Under de senaste åren har man ökat antalet anställda med ungefär 30 000. Jag tycker att Ericsson har varit ett bra företag som har utvecklats väl och betytt väldigt mycket för Sverige. Men jag delar uppfattningen att Ericsson har hanterat denna fråga utomordentligt olyckligt för de anställda och för Norrköping. Vi kommer nu att föra en diskussion med Ericsson, och jag för en diskussion med kommunen. Björn Ericsson, som är landshövding, kommer att få i uppdrag att just hantera den här frågan. Jag delar uppfattningen att ett företag som Ericsson icke får bete sig på det sätt man har gjort här. Men samtidigt kommer Ericsson med all sannolikhet att anställa ett tusental personer under den period som vi talar om.
Herr talman! I internationell jämförelse har Sverige en alltför liberal lagstiftning när det gäller detta. Det är mycket billigare att lägga ned en fabrik i Sverige än i något annat EU-land, undantaget de nordiska länderna. Dessa länder har en lagstiftning som gör att ägarna får betala stora skadestånd om fabriken flyttar. Dessutom kan de fackliga organisationerna förhandla fram skadestånd till arbetstagarna. När t.ex. Atlas Copco lade ned sin fabrik i Tyskland fick man betala 440 000 kr per anställd. Det skulle i det aktuella fallet innebära omkring en och en halv miljard för Ericsson. I dessa EU-anpassningsdagar, näringsministern, vore det inte rimligt att också Sverige införde en liknande lagstiftning?
Herr talman! Vi för som jag tidigare sade en ingående diskussion med företaget, med kommunen och med de regionala myndigheterna för att kunna hantera denna fråga. Jag vet inte, sett till näringsklimatet, om det är det rätta att välja den här typen av lagstiftning. Men jag har lyssnat på det som sades, jag har tagit till mig detta och skall självklart se om det är någonting för Jag vill ändå säga följande. Hittills när det gäller den här typen av nedskärningar har vi hanterat det ganska väl. Den här gången tycker jag att det är rimligt att ställa frågan om det nu kanske har gått för långt. Man har hanterat denna fråga lite för våldsamt, om jag skall använda det uttrycket.
Herr talman! Jag har en fråga till socialminister I ett brev jag nyligen fick ställdes frågan om det är meningen att adoption åter skall bli en klassfråga. Brevskrivaren och många fler reagerar på att genomsnittskostnaden för en adoption ökar, vilket däremot inte adoptionskostnadsbidraget gjort.

Herr talman! Nej, det finns ingen beredning i Regeringskansliet som förbereder en höjning av ersättningen. Däremot förväntar jag mig att vi kommer att få ett material från Socialstyrelsen på området som kan peka på vad det är som sker. Jag har fått ungefär samma oroliga frågor. I den mån vi misstänker att stödet faktiskt innebär att adoption blir en klassfråga, som Kenneth Johansson säger, är vi naturligtvis beredda att överväga åtgärder.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag tycker att de reaktioner som har kommit är välmotiverade och förståeliga. Det finns självfallet all anledning att undvika situationen att adoption blir en klassfråga. Det faktum att antalet adoptioner minskar bör leda till eftertanke. Rimligen bör bidraget täcka åtminstone halva genomsnittskostnaden, vilket talar för ungefär en fördubbling av nuvarande bidrag. Jag ser fram emot att regeringen ser på detta och förhoppningsvis återkommer med förslag.
Därmed är frågestunden avslutad.
Därmed är frågestunden avslutad.

Herr talman! Carina Hägg har frågat statsrådet Schori om han avser verka för att få ett EU-organ på biståndsområdet lokaliserat till Sverige. Då frågan om lokalisering av EU-organ till Sverige ingår i mina arbetsområden svarar jag på interpellationen. Inledningsvis kan konstateras att regeringen fäster stor vikt vid frågan om lokalisering av EU-organ till Sverige. Det är rimligt att Sverige kommer i fråga när beslut skall fattas om att inrätta ett nytt EU-organ. Endast Sverige och Finland står i dag utan ett sådant. En förutsättning för att lyckas är emellertid att det inom EU råder bred enighet rörande behovet av att införa myndigheten i fråga. Dessutom är oftast flera medlemsstater intresserade av att erbjuda säte för ett organ när EU fattar beslut om ett inrättande. Det uppstår därför nästan alltid en konkurrenssituation som gör att ett land inte kan räkna med att en viss myndighet skall tillfalla just det landet. Frågan om lokalisering av EU-organ till Sverige befinner sig under beredning i Regeringskansliet. Olika förslag till EU-organ har diskuterats för att fastställa om det finns sakligt behov av att införa en ny myndighet på ett visst område. Vidare övervägs vilken myndighetstyp som är av störst intresse för Sverige samt vilka effekter en lokalisering till Sverige av olika slag av myndigheter skulle få. Ett långsiktigt synsätt bör styra det svenska agerandet. Regeringen följer i dag diskussionen, som för närvarande pågår inom EU, om hur den framtida organisationen av kommissionen skall se ut på biståndsområdet. Om den diskussionen leder fram till att en ny biståndsmyndighet är den bästa lösningen kommer regeringen att pröva frågan om lokalisering till Sverige.
Herr talman och utrikesminister Anna Lindh! Det här är en fråga som vi har levt med ganska länge. Det har funnits frågetecken när det gäller ett EU-organs lokalisering till Sverige och om det, om det blir ett biståndsorgan, finns möjlighet att det blir lokaliserat till Jönköpings län. Därför känns det skönt att den här frågan nu kom upp till diskussion. Då kanske några av de frågetecken som vi har levt med så länge kan rätas ut. Förhoppningsvis kan jag få ta med mig ett positivt svar hem till Jönköpings län. Dessa biståndsfrågor inom EU är för närvarande uppdelade i ett antal generaldirektorat. Detta anses sedan länge som otympligt, varför EU-kommissionen hösten 1996 kom med några olika förslag på omorganisation. Bland förslagen fanns ett om att indela ansvaret för biståndsfrågorna enligt svensk modell, dvs. med ett samlat Sida, där de tidigare fristående biståndsorganisationerna - BITS, Swedecorp, SAREC, Sida och Sandö U-centrum - ingår. Under dessa diskussioner fanns även planer på att utlokalisera EU:s biståndsfrågor till något annat land. Och det var i samband med detta som frågan väcktes om att Sverige skulle kunna vara ett utmärkt land för den här etableringen. Det är angeläget att lyfta fram just Jönköpings län. Där har man sedan en lång tid en tradition när det gäller detta. Det finns en stor förståelse för och ett stort engagemang i biståndsfrågorna. Inte minst mot bakgrund av den kristna missionärstraditionen har man en mycket stor förståelse för de här frågorna. Jönköpings kommun, har skrivit ett brev om detta till statsminister Göran Persson. Han tackade naturligtvis för ansökan om att lokalisera en eventuell biståndsadministration inom EU till Jönköping. Statsministern tog del av skrivelsen, och därefter överlämnade han den till Utrikesdepartementets bistånds och migrationskansli för vidare hantering. Det var lite grann därför som jag i min interpellation vände mig till Pierre Schori, men jag är naturligtvis precis lika tacksam över att utrikesminister Anna Lindh tar till sig frågan och är intresserad av den. Jag skulle vilja veta en del kring den interna prioriteringen. Har man från Utrikesdepartementets och från bistånds och migrationskansliets sida prioriterat den här frågan i de interna regeringsöverläggningarna? Jag vet att det finns andra departement som ser andra frågor som mer naturliga att arbeta för. Men jag tycker att detta är en svensk fråga som skulle kunna ligga väl i linje med våra övriga profiler på det här området. Vi är väldigt duktiga på biståndsområdet. Inte minst mot bakgrund av de stora problem som finns på biståndssidan nere i EU skulle vi kunna bidra till att skapa en positiv grund för det fortsatta biståndsarbetet. Jag vill alltså gärna veta mer om den interna prioriteringen.
Herr talman! Först och främst kan jag säga att vi är överens om att det är viktigt att vi kan få ett EU organ till Sverige. Men om vi skall få ett EU-organ till Sverige är det nog också viktigt att vi inte nu binder oss för exakt vilket EU-organ det skall vara. Flera nya institut och organ diskuteras. Man har diskuterat att eventuellt inrätta någon ny form av biståndsmyndighet. Vi har också haft diskussioner om någon form av nytt hälsoinstitut i EU. En eventuell teleregleringsmyndighet eller ett teleregleringsinstitut har diskuterats. Detta är bara några av alla de diskussioner som har förts i EU om nya organ, nya institut. Så småningom ser vi vilka förslag som finns i EU och som vi kan ta fasta på när det gäller vilket eller vilka organ vi skall försöka få till Sverige. Då måste vi naturligtvis också titta på hur väl det sammanfaller med svenska intressen. Vilken erfarenhet och kunskap har vi i Sverige på det här området? Hur kan det här få en positiv effekt också när det gäller svensk förvaltning, sysselsättning, spin-off-effekter och liknande? Därför har vi i den svenska regeringen inte tagit ställning än till vilket eller vilka organ som vi vill fortsätta att föra en diskussion om när det gäller att få dem lokaliserade till Sverige. Frågan om en speciell biståndsmyndighet är en intressant diskussion. Men det är inte klart än. Det finns inget färdigt förslag om det skall bli en speciell biståndsmyndighet eller inte. Det finns fördelar med att ha en självständig biståndsmyndighet i EU. Det finns också en del nackdelar med att göra om det till en biståndsmyndighet. Det här är en diskussion som pågår. Det finns ännu inget färdigt förslag. Vi får se vad som kommer fram när det gäller förslag från EU. Utifrån det får vi också göra prioriteringar för Sverige. Vilket organ vill vi ha hit? Vilka organ skall vi kämpa för att få hit? Sedan skall vi se till att det får bästa möjliga effekter i Sverige.
Herr talman! Jag förstod av utrikesministerns redogörelse att den interna prioriteringen inom regeringen inte är färdig än. Däremot skulle jag vilja ha ett förtydligande när det gäller om man från Utrikesdepartementets sida trycker hårt på att man om möjligt skall få hit ett biståndsorgan. Är det en angelägen sak för Utrikesdepartementet? Det är ju också viktigt att få reda på hur man prioriterar detta från departementets sida. Jag har i tidigare kontakter med departementet inte riktigt kunnat få den här frågan klarlagd. Det är därför jag väljer att ta upp den här. Jag vill understryka att jag naturligtvis allra främst prioriterar att biståndsverksamheten i EU skall vara så bra som möjligt. Det är överordnat. Detta skall ju ske utifrån tron att det här skulle kunna vara ett första steg mot att bygga upp den här verksamheten på ett bättre sätt. Sedan är frågan om det i detta sammanhang har blivit till en för eller nackdel för den här frågans utveckling att det här har kommit i dagen och att vi vet mycket mer om de stora problem och bekymmer som finns på biståndsområdet. Det kan ju vara en svårighet att en tänkt omorganisation försenas, men det kan också vara en fördel att man kan välja att starta upp på ett nytt geografiskt ställe och då i ett land där man har en lång erfarenhet av biståndsverksamhet. Vi har goda referenser på det här området. Det skulle kunna tala till vår fördel. Jönköping är en residensstad och ett administrativt centrum i Jönköpings län. Där finns statliga myndigheter som har väl upparbetade internationella kontaktnät. Man är samlokaliserad i centrala förvaltningsområden där man har bedrivit omfattande administrativt och ekonomiskt samarbete. Förutom länsstyrelsen finns Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen och Domstolsverket. I kommunen finns sedan århundraden flera domstolar och rättsvårdande myndigheter förutom Domstolsverket: tingsrätt, Göta hovrätt, länsrätt och kammarrätt. Kommunen är etablerad som ett rättscentrum. Det finns stor juridisk kompetens i Jönköpings län. Och många av de gamla kristna traditionerna ligger, som sagt, till grund för det stora biståndsintresse som finns såväl inom kyrkan och frikyrkan som i det övriga civila samhället i Anna Lindh ser på Jönköpings län som tänkt etableringsort och hur man prioriterar den här frågan inom hennes departement.
Herr talman! Jag tycker att detta är en väldigt viktig och intressant debatt. Det är dock möjligen lite tidigt att nu ta ställning till de konkreta förslagen, främst därför att det ännu inte är klart i EU vilka nya organ och myndigheter som faktiskt kommer att bildas. Innan det är klart och innan det finns tydliga förslag tycker jag inte att vi från regeringens sida skall ta ställning till vad vi eventuellt prioriterar. Då kan det nämligen hända att vi prioriterar något som EU sedan faktiskt beslutar sig för att inte inrätta. När det sedan gäller vår syn på biståndsmyndigheten kan jag säga att det finns både för och nackdelar med en självständig biståndsmyndighet. Fördelarna kan vara att man får ökad flexibilitet och ökad effektivitet när det t.ex. gäller personalförsörjning. Nackdelen är att vi försvårar en helhetssyn när det gäller EU:s bistånd. Våra försök att ha en gemensam syn på handel, bistånd och utrikespolitik skulle försvåras om EU bildar en särskild biståndsmyndighet som är helt självständig, och då kan man få olika EU organ som agerar på olika sätt. Därför har vi från svensk sida ännu inte tagit någon bestämd ställning till hur vi ser på en självständig biståndsmyndighet. Vi vill först se om EU kommissionen förmår hitta ett förslag som är bra men som inte medför de risker och nackdelar som vi också kan se. Jag föreslår att vi återkommer till den här diskussionen när det finns lite mer tydliga förslag från EU:s sida att ta ställning till.
Herr talman! Utrikesminister Anna Lindh! Som jag inledde mitt anförande med att förklara är detta en fråga som vi har levt med väldigt länge. Den har kanske mest funnits under ytan, men den har också flammat upp ibland i den offentliga debatten. Frågan är alltså inte ny för oss som har levt med den, men det kan ändå vara så att man inte har flyttat fram positionerna så mycket att utrikesministern här kan ge något tydligt och klart svar. Nu har vi i alla fall fått klarlagt för oss hur situationen är i dagsläget, och jag hoppas och tror att utrikesministern har fått understrykt hur viktig vi från länets sida anser denna fråga vara. Naturligtvis är vårt övergripande mål att vi skall få så bra biståndsverksamhet från EU-perspektivet som möjligt. Det är vad vi först och främst måste ha för ögonen. Därefter kan vi se på hur vi skall kunna ordna det här från svenskt perspektiv och från länsperspektiv.

Herr talman! Stefan Hagfeldt har frågat näringsminister Björn Rosengren vilka åtgärder han avser vidta för att förhindra att främst små företag i framtiden slås ut av skattesubventionerad kommunal näringsverksamhet. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag svarade i november 1998 på en nästan identisk interpellation av Stefan Hagfeldts partikamrat Ola Karlsson. Jag framförde då att jag ser de små och medelstora företagen som betydelsefulla för att stärka och utveckla näringslivets konkurrensförmåga och för att skapa nya jobb. Småföretagens villkor och tillväxtförutsättningar är därför en mycket viktig del i arbetet med att nå regeringens sysselsättningsmål och att skapa förutsättningar för tillväxt. När det gäller förhållandet mellan småföretag och den offentliga sektorn framhöll jag som en självklar utgångspunkt att varken kommunal eller annan offentlig näringsverksamhet får slå ut jobb eller hindra tillväxtförutsättningarna i privata företag. Jag framhöll i den efterföljande debatten att det är viktigt att den offentliga sektorn - där inte minst kommunerna har viktiga uppgifter för att stimulera det lokala näringslivet - inte sänder ut dubbla budskap i dessa frågor. Det framförs ofta att all offentlig näringsverksamhet bör avvecklas. Jag tror emellertid inte att det är möjligt att åstadkomma en sådan boskillnad. Om offentlig och privat verksamhet möts på marknaden är det emellertid mycket angeläget att villkoren är så konkurrensneutrala som möjligt. Jag erinrade vidare i den tidigare interpellationsdebatten om att regeringen inrättat ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor där företrädare för näringslivet, kommuner och landsting ingår. Rådets uppgift är att behandla enskilda klagomål om konkurrenssnedvridningar och att försöka nå en samsyn om de långsiktiga spelreglerna. Jag uppgav också att jag kommer att följa upp rådets arbete och att jag kommer att ta upp en diskussion med kommuner och landsting om utformningen av en långsiktig konkurrensstrategi. Som ett första steg i arbetet för att främja småföretagandet presenterade regeringen i december 1998 ett program för att förenkla och förbättra villkoren främst för små företag. Där ingår bl.a. frågor om regelförenkling, förenkling av företagens uppgiftslämnande till myndigheter, bättre service och information från myndigheter, kortare handläggningstider, användning av ny teknik och unga företagares entreprenörskap. En viktig punkt bland de åtgärder som presenterades är också frågan om klarare spelregler mellan kommuner, landsting och småföretag. Jag har därför nyligen uppdragit åt Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor att samlat redovisa erfarenheterna av det första verksamhetsåret och vilka resultat som har uppnåtts. Med utgångspunkt från den redovisningen kommer regeringen att pröva om det behövs en skärpning av gällande regler. Denna redovisning skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 1999. Jag har också bjudit in kommun och landstingsförbunden till överläggningar under februari månad om utformningen av en långsiktig konkurrensstrategi. Det är min förhoppning att de åtgärder som nu vidtas skall kunna leda till snabba resultat som innebär att den här typen av konkurrensproblem helt utmönstras.
Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att innehållet var ömsom vin, ömsom vatten. Det är riktigt att en liknande interpellation ställdes av Ola Karlsson i oktober månad. Under de månader som gått sedan dess har det dock kommit fram nya fakta som visar att kommunal näringsverksamhet har betydligt större omfattning än vad som tidigare varit känt. Bl.a. har Företagarnas riksorganisation synat den kommunala näringsverksamheten i 14 kommuner. Avsikten har varit att undersöka om kommunerna driver näringsverksamhet som står i konflikt med kommunallagen. Granskningen har gått till väga så att man har gått igenom fakturor. Slutsatsen blev att det i 13 av de 14 kommunerna bedrevs olaglig näringsverksamhet, i flera fall rätt omfattande. I min interpellation har jag tagit upp två kommuner från mitt hemlän Östergötland, nämligen Linköping och Finspång. Om jag nu håller mig till Linköping visar redovisningen att det där bedrevs extern näringsverksamhet för många miljoner på olika områden. Bara det kommunala bolaget Konsult & Service hade 657 externa fakturor år 1997 till ett belopp av 2,7 miljoner kronor. Linköping Kost & Restaurang hade cateringverksamhet till externa kunder för nästan 4 miljoner kronor. Under samlingsnamnet Omsorg i Linköpings kommun har det kommit in 2,8 miljoner kronor från externa kunder. Verksamheten består också där av catering men även av transporter, snickeriprodukter, legoarbeten, städtjänster, försäljning m.m. Gator och Grönt i Linköping AB vägrade att släppa ut fakturorna, men bolagschefen konstaterade att ungefär 15 % av bolagets omsättning härrörde från extern verksamhet. Det skulle i så fall innebära externfakturor på ungefär 26 miljoner kronor. Detta är skrämmande siffror! Herr talman! Min erfarenhet är att det bara finns förlorare när kommuner bedriver extern näringsverksamhet. Framför allt slås ofta mindre företag ut av den kommunala näringsverksamheten eftersom de inte kan konkurrera på lika villkor. Lika illa är dock att eftersom kommunerna i större eller mindre omfattning subventionerar denna näringsverksamhet tas dessa pengar från andra angelägna verksamheter. Om kommunen inte subventionerade denna näringsverksamhet skulle i stället dessa resurser kunna användas till kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Statsrådet kan inte vara omedveten om att det pågår en relativt omfattande kommunal näringsverksamhet ute i landet. Intressant att notera är att småföretagarna själva påpekar att för det lokala företagsklimatet är den näst viktigaste frågan att det inte bedrivs någon konkurrerande kommunal näringsverksamhet. Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att statsrådet i sitt interpellationssvar har mycket lite av konkreta åtgärder att komma med. Jag efterlyser därför på nytt vilka konkreta åtgärder som statsrådet avser att vidta för att förhindra att företag i framtiden slås ut av skattesubventionerad kommunal verksamhet.
Herr talman! Stefan Hagfeldt sade att mitt interpellationssvar var ömsom vin, ömsom vatten. Min erfarenhet av en riktigt god middag är att det krävs både vin och vatten. Det tar jag som ett beröm. Jag tycker att Stefan Hagfeldt lite slår in öppna dörrar i den här frågeställningen. Jag är verkligen inte omedveten om detta problem. Det tycker jag att både det förra interpellationssvaret och detta visar. Jag tycker att det är viktigt att kommun och landsting inte slår ut små företag, utan tvärtom i sitt arbete uppmuntrar och hjälper de små företagen. För att säkerställa att så skall ske har jag redan tagit två initiativ som vi kommer att få fram redan under februari och mars. Det ena är en ordentlig rapport från Rådet för konkurrens på lika villkor för att se om detta är rätt form för att övervaka den här verksamheten eller om det behöver förändras. Det andra är överläggningar med Kommun och Landstingsförbunden om just dessa frågor. I längden måste vi också hitta en samlad strategi, eftersom jag är helt överens med interpellanten om att de små företagens villkor förutsätter att kommun och landsting inte konkurrerar ut dem på en marknad som skall vara till för de små privata företagen.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att regeringen inrättat ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor, där företrädare för näringsliv, kommun och landsting ingår. Men jag undrar ändå om det kan uträtta så väldigt mycket. Sådan här näringsverksamhet är faktiskt inte något nytt i kommunerna. Det har förekommit i decennier. Det förekommer tyvärr varje år och enligt DN, som kommenterar rapporten från företagarna, ökar verksamheten i stället för att minska. Jag har själv rätt bra inblick i detta, för jag har varit heltidspolitiker i Norrköpings kommun i 22 år. Jag har varit aktiv i Svenska kommunförbundet i över 20 år och är fortfarande ordförande i en av beredningarna. Jag har alltså på nära håll följt den här verksamheten, och det är tydligen oerhört svårt att få kommunerna att låta bli att utföra sådan här verksamhet. Man skyller ofta på att man har ledig kapacitet osv. Men man tänker inte på följderna. När jag var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 1991 konkurrensutsatte vi nästan all verksamhet. Det innebar också att vi fick en bättre ekonomi i kommunen. Vi fick bl.a. ned en miljardskuld till 300 miljoner. Vi kunde på så sätt, genom att en hel del verksamhet kunde bedrivas till mindre kostnad men ändå med hög kvalitet, bibehålla en relativt bra skola, vård och omsorg. Sedan blev det maktskifte 1994. Socialdemokraterna kom tillbaka. Då avbröt man konkurrensutsättningen. T.o.m. upphandling som var på gång avbröts, och de olika nämnderna fick inte gå på lägsta anbud. Det som inträffade berodde väl inte enbart på detta, men en sak som naturligtvis spelar roll är att Norrköpings kommun på nytt fick jättelika underskott. Enbart 1995 och 1996 fick man över 300 miljoner i underskott varje år. Och för ett år sedan tvingades man på nytt att konkurrensutsätta verksamhet. Det blev stora rubriker i Norrköpings Tidningar och Folkbladet när bl.a. den södra kommundelsnämnden upphandlade skötseln av en del fritidsområden, parker och planer. Där hade det kommunala bolaget, som jag skrev om i min interpellation, Norrköping Miljö och Energi AB, skött verksamheten i monopolställning. De har sagt att de bara har tagit ut självkostnadspris. Nu gick man ut på entreprenad. Vad inträffade? Jo, det kommunala bolaget, Norrköping Miljö och Energi, halverade plötsligt sitt tidigare anbud. Men det räckte inte. NCC fick uppdraget för en femtedel av vad det kostade året innan. Jag tar bara upp det här exemplet för att peka på att det alltså fortfarande i stora som små kommuner förekommer att man inte konkurrensutsätter verksamhet. Det är naturligtvis lagligt, men är det inte bättre att låta någon annan utföra sådan här verksamhet och i stället använda resurserna till kärnverksamheterna, vård, omsorg och skola?
Herr talman! Jag vill återigen betona att jag tycker den här frågeställningen är viktig. Regeringen kommer att följa den mycket noga. Vi har skyndat på inrapporteringen från Rådet för konkurrens just för att se om man behöver förtydliga eller förändra i regelverken. Men det är också viktigt att det går att få fram en samlad strategisk syn i kommunerna och landstingen på detta. Och det tror jag att jag och interpellanten är överens om. Rådet har inte tillkommit mot branschorganisationernas vilja, utan man ville också se om man kunde nå framgång genom att på det här sättet pröva enskilda klagomål för att få fram en annan strategi. Jag vill också betona att det inte är fullt så enkelt som Stefan Hagfeldt gör det till att dra rågången mellan offentlig och privat verksamhet. Jag har fått förfrågningar, en bokhandlare var t.ex. upprörd över att det fanns ett bibliotek i kommunen som lånade ut böcker. Det tyckte han var illojal konkurrens mot hans handel. Det är väldigt viktigt att vi klart och tydligt visar vad som avses med att minska möjligheterna till konkurrens och vad som handlar om helt rimlig kommunal eller landstingskommunal verksamhet. Jag är övertygad om att vi återkommer till den här frågeställningen längre fram i vår, när vi har rapporten från rådet.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag hoppas att vi kan återkomma i de här frågorna. Jag kan hålla med om att det inte är lätt att hålla rågången mellan vad som följer kommunallagen och vad som inte gör det. Men jag tycker att det egentligen är lätt för dem som är förtroendevalda. Finns det någon anledning att kommuner skall syssla med att underhålla lekparker och parker? I varje fall inte i monopolställning. Varför inte, där det finns bra konkurrens, låta andra göra det de är bra på, ofta till en lägre kostnad och med lika hög kvalitet? Oavsett om det är laglig eller olaglig verksamhet är det viktigt att kommunerna ägnar sig åt det de skall göra, vilket jag tycker är kärnverksamheterna. Jag hörde statsrådet på Radioekot för en vecka sedan. Då fick jag höra att det nu är dags för regeringen att gå från ord till handling. Jag vill skicka med statsrådet att jag hoppas att statsrådet nu inte bara följer den här verksamheten utan också vidtar åtgärder. Jag tror tyvärr att det i mars kommer fram att det inte skett så mycket i det här rådet. Jag hoppas att jag har fel. Tack!
Herr talman!

Jag vill besvara frågorna enligt följande: Försöksverksamheten vid IUC är ett led i regeringens strävan att på ett effektivare sätt knyta samman central näringspolitik med lokalt förankrad småföretagsutveckling. Syftet är att skapa sådana nya förutsättningar och samarbetsformer som underlättar för småföretagen att på eget ansvar och med egen beslutskraft tillgodogöra sig centrala stödinsatser. IUC är tänkt att fungera som en obyråkratisk länk mellan staten och de enskilda småföretagen. sträcker över hela treårsperioden 1997-1999. Det innebär att försöksverksamheten kommer att fortsätta i oförändrad omfattning under 1999. Skellefteå. fr.o.m. 1998 utökades den med ytterligare två orter: Kalmar och Karlskoga. Inom ramen för den pågående försöksverksamheten har det alltså redan skett en viss geografisk utökning av verksamheten. Härutöver har NUTEK under 1997 och 1998 beviljat planeringsbidrag till ytterligare orter som önskat undersöka förutsättningarna att starta liknande IUC som de i försöksverksamheten. NUTEK har dessutom lämnat planeringsbidrag för att i samarbete med bl.a. Skogs och Träfacken undersöka förutsättningarna att applicera IUC-konceptet just på träsektorn. NUTEK har under senhösten 1998 påbörjat en omfattande utvärdering av försöksverksamheten. Utvärderingen har nyligen inlämnats till regeringen och är för närvarande föremål för analys. Efter den här analysen kommer regeringen i vårpropositionen att närmare redovisa regeringens syn på en eventuell fortsättning av IUC:s verksamhet efter försöksperiodens slut, alltså fr.o.m. år 2000.
Herr talman! Jag vill tacka Mona Sahlin för svaret. Det är positivt att medlen kvarstår under 1999. Men vad framtiden har i sitt sköte, det står skrivet i stjärnorna. I den proposition som lades fram 1995/96 står det: "Det krävs särskilda åtgärder för att främja tillväxten inom de små och medelstora företagen. Erfarenheterna har visat att dessa företags betalningsförmåga i allmänhet är alltför begränsad för utvecklingsinsatser av aktuellt slag." IUC fick i uppgift att utveckla produkter, teknik och kompetens. Det finns ett par forskare i Sverige som heter Christian Berggren och Göran Brulin. De pekar i dag på bristen på regionalt förankrade företagsnät. De menar att företag har allt att vinna på att lära sig att odla tillit och samarbete, på att odla projekt i samverkan mellan företag. Försöksverksamhet på det här området som genomförts av vissa IUC har visat att ett sådant samspel faktiskt kan etableras, även om mekanismerna inte är entydiga för hur det här fungerar. Dessutom kan det vara lite svårt att urskilja dem. Men kanske är det så att i sinom tid kan den här genuina Gnosjöandan bli identifierbar och möjlig att generalisera och därmed också möjlig att förflytta till andra regioner. IUC i Gnosjö är det som jag bäst känner, och jag ser att även där svarar verksamheten mot ett väldigt stort behov hos näringslivet. Därom vittnar det lokala ägandet där 72 företag, lokalt förankrade, har gått in som aktieägare. Man kan säga att Gnosjöandan i dag hämtar näring ur IUC. Under de två år som man hittills varit i gång har man medverkat till att 94 nya stadigvarande jobb etablerats inom länet. Man har medverkat till att starta två helt nya företag. Man har dotterbolagsbildningar på gång, ett polymercentrum och ett skärteknikcentrum. Också andra spännande projekt är på gång där man i ett underleverantörsperspektiv lär sig att jaga i flock när det gäller nya marknader. En alldeles färsk utvärdering har gjorts på uppdrag av NUTEK, men av fristående utvärderingsinstitut. Det är den utvärdering som statsrådet hänvisar till och som hon säger just nu är föremål för en analys på departementet. Jag har läst utvärderingen och har hunnit analysera den. Den kom den 12 januari. Jag menar att slutsatsen är ganska entydig: att IUC är på rätt väg, att man har skapat en kompetens och ett arbetssätt som borgar för att det finns goda förutsättningar att bli betydelsefulla aktörer inom det näringspolitiska området. Det regionala näringslivet indikerar tydligt detta i de enkäter som har besvarats - man har ett stort förtroende för de industriella utvecklingscentrumen, dock med något undantag. I min interpellation efterlyser jag en långsiktighet i tänkandet. Jag vet att förslaget när IUC-tanken första gången planterades egentligen var att det skulle vara en satsning med statligt stöd på tio år. Sedan minskade tiden till sex år men det bidde tre år. IUC har under den här tiden fått 180 miljoner kronor att fördela över tre år och på nio IUC, som sedan blivit elva. De IUC som har skött sig kommer förmodligen att vara självbärande inom några få år då de produkter som man varit med om att utveckla finns ute på marknaden och genererar tillbaka pengar i form av royalties. Men tre år är en mycket kort tid för att skapa lönsamhet. Tiden för statliga pengar till produktutveckling menar jag borde förlängas med ytterligare tre år. Är statsrådet beredd att medverka till en fortsättning och en utvidgning? Statsrådet hänvisar till kommande analyser. Men jag vet att statsrådet också har haft tillgång till rätt mycket information, både muntlig och skriftlig, så någon form av ställningstagande måste ha gjorts. Jag inser att det är många som skall tycka och tänka kring det här. Men vad är statsrådets uppfattning rent generellt? Utgör IUC en tillväxtfaktor i svenskt näringsliv? Är statsrådet positiv till IUC som företeelse?
Herr talman! Maria Larsson säger beträffande framtiden för IUC att det är något som står skrivet i stjärnorna; det vet jag inte precis. Däremot skall det förhoppningsvis stå skrivet i vårpropositionen. Utvärderingen kom, som Maria Larsson sade, in den 12 januari. Jag tar nog analysen på lite större allvar än att jag bara några få dagar senare är beredd att komma med det mycket viktiga beskedet om hur vi ser på IUC. Det här skall nämligen också sättas in i ett större sammanhang, för här har man prövat många olika sätt att knyta samman de centrala stödinsatserna med den lokala näringsverksamheten. Vårt departement har flera gånger aviserat att vi gärna vill se en översyn av alla de här olika stödformerna, just för att underlätta för tillväxten i de små företagen. Dessutom gäller det tillgängligheten och informationen i fråga om det som näringspolitiken i stort har. Jag vill därför endast hänvisa till det svar som jag har gett. Just därför att jag tar frågan på stort allvar tänker jag inte hasta ur mig ett besked nu, utan det skall komma i lugn och ordning och förhoppningsvis på ett bra sätt i vårpropositionen.
Herr talman! Jag tackar för löftet om att detta inte blir bortglömt i vårpropositionen. Jag ser fram emot den och längtar verkligen efter den. Nu är det ju så att många nya orter står i kö för att få till stånd IUC. Det gäller då östra Värmland, Borås, området Katrineholm-Vingåker-Flen, Mönsterås, Skultuna, Mälardalen och Varberg. Förstudier har också gjorts t.ex. i fyra Norrbottenskommuner, i Raden av orter är lång. Detta är positivt och det visar på ett intresse och på en tilltro till det här sättet att arbeta. Men framför allt visar det på ett behov av hjälp med produkt och kompetensutveckling hos de små företagen. För dem som varit med under den här treårsperioden återstår dock ännu en tid innan de kan bli självförsörjande. Därför menar jag att tre år är en orimligt kort tid. Inkubationstiden för många projekt är ju betydligt längre än så. Jag tror att det är väsentligt för deras framtida utvecklingspotential och också för deras överlevnad att de kan få ytterligare några år med statligt stöd som insats i produktutvecklingen. Jag hyser farhågor för att det med nya pengar i vårpropositionen kan bli som det blev när ytterligare två IUC kom till. De skulle inlemmas i samma antal pengar så att säga. Det blev inget tillskott av pengar, utan det blev fler som skulle dela på pengarna. Dessutom kan jag känna en ängslan för att de nya pengarna kanske bara kommer de nya satsningarna till del - de nya IUC som står på tur och som man vill skall komma till stånd och skall få börja med sin verksamhet - medan de som varit etablerade ett tag blir utan pengar. Det vore väldigt intressant om Mona Sahlin kunde ange en inriktning för hur det är tänkt i det avseendet. Man kan tycka att de 180 miljoner kronorna är ganska små smulor fördelade över tre år och på elva IUC. Men jag tycker att de här siffrorna kan jämföras med vad som aviserats att NUTEK skulle få i form av 100 miljoner kronor om året i tio år. Det är särskilda teknikmäklare som skulle länka ihop nya tekniktjänster med företag. Det låter gott och vällovligt, men det är att bygga en ny organisation. NUTEK:s 100-miljonerssatsning per år skulle göra större nytta om pengarna sattes in i redan befintliga nätverksstrukturer som finns på en del orter i form av IUC. Min förhoppning är att man knyter ihop NUTEK:s och IUC:s ambitioner och tillför medel som sätts in i redan befintliga nätverksstrukturer. Därmed sparar man arbete, och en ny organisation kan etablera sig med den tid som det tar. Är statsrådet överens med mig om att tre år är en för kort tid för att få en verksamhet som kan stå på egna ben också när det gäller IUC? Är mina farhågor beträffande finansieringen, att det enbart är nya projekt som kan komma till stånd, rättmätiga? Finns det något berättigande för mig att ha sådana farhågor?
Herr talman! Med risk för att låta tjatig varken kan eller vill jag svara på de frågorna eftersom, som jag har sagt, vi bereder frågan. Det kommer besked i vårpropositionen. Vi får återkomma till diskussionen därefter.
Herr talman! Det är svårt att få några besked från Näringsdepartementet. Man skjuter gärna förslag och beslut framför sig. Jag tycker att det är positivt att det finns så många idéer i vårt land. Vi har en stor kreativitet att tillvarata. Tyvärr blir få utvecklade i brist på kapital och tid. En ny produkt kan betyda en räddning för ett mindre företag och dessutom en stärkt konkurrenskraft. Här har IUC en roll att fylla som handledare men också initialt som finansiär. Jag tycker att det är lite beklagligt att vi i dag på en direkt fråga inte kan få några som helst besked med anvisningar för de IUC som är i gång och som i dag lever i ett vakuum. Hur ser våra förutsättningar ut efter årsskiftet? I april kommer man kanske att veta något mer. Men i dag måste man lägga sin framtidsstrategi förbi nästa årsskifte. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att man kan få besked i god tid. Det man tror på måste få tid. Visserligen kan man framstå som handlingskraftig om man igångsätter en mängd nya projekt, något som verkar ha varit en strategi för regeringen under hela föregående mandatperioden. Men en projektpolitik skapar sällan bestående resultat eller förnybara strukturer. Långsiktighet och uthållighet borde i stället vara kännetecken för en regeringspolitik som vill tillväxt. Jag hoppas att få se frukten av vår debatt i vårpropositionen. Jag får väl nöja mig med det i dag. Tack!
Herr talman! Får jag peka lite syrligt på att just därför att det är så viktigt att ge långsiktiga besked har regeringen haft den här rapporten i 16 dagar. Jag vet inte om Maria Larsson tycker att det vore ansvarsfullt att redan i dag komma med ett omdöme som är så viktigt för alla dessa företag, som hon själv nu har sagt i åtskilliga inlägg. Det är just av omsorg om det långsiktiga som det här skall hanteras lite mera ansvarsfullt.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag avser att inom en snar framtid lägga fram förslag som kan underlätta för människor att starta egna småföretag inom den hemnära tjänstesektorn och om jag avser att vidta åtgärder för att fler människor skall kunna uppleva det hedersamt och av samhället accepterat att vilja starta företag och arbeta inom den hemnära tjänstesektorn. Låt mig börja med att säga att regeringen i slutet av 1998 presenterade ett program med konkreta åtgärder för att underlätta och förenkla för småföretagen. Programmet skall ses som ett första steg mot förstärkta insatser för regelförenkling och för att stimulera människor till att starta och driva företag och framför allt våga växa som företagare. Programmet omfattade åtgärder för att bl.a. förbättra förutsättningar för effektivare konsekvensanalyser av reglers effekter för små företag hos myndigheter, i utredningsväsendet och inom Regeringskansliet, förenkla företagens uppgiftslämnande till myndigheter, bättre service och information från myndigheter, kortare handläggningstider och klarare spelregler mellan kommuner, landsting och småföretag. Den utbredda svartproduktionen av tjänster som riktas till hushållen skapar osund konkurrens och hindrar företag från att etablera sig och bedriva vit verksamhet inom denna sektor. Löntagare tvingas eller lockas också till svartarbete utan tillgång till det sociala skyddsnät och andra förmåner som en vit anställning innebär. En av orsakerna till den utbredda svarta produktionen inom den hushållsnära tjänstesektorn är att arbete som utförs i hemmet inte kan beskattas, medan arbete i näringsliv och offentlig sektor beskattas. Detta skapar drivkrafter för att utföra produktion och tjänster i hemmet, även i de fall företag är betydligt effektivare. Konsumenterna köper färre tjänster än vad som är samhällsekonomiskt optimalt, och det uppstår ett stort utrymme för en svart sektor. Den typen av tjänster som riktar sig till hushåll kan ofta också utföras av hushållet självt. Av denna anledning blir möjligheterna för privata aktörer att konkurrera om tjänsterna än mindre. Det är angeläget att höja statusen hos låglöneyrken och då även inom den hushållsnära tjänstesektorn. Debatten kring dessa frågor har en tendens att fastna i gamla värderingar och gamla föreställningar om ett pigsamhälle långt tillbaka i historien. Det är dags att lyfta debatten och diskutera vilka ändringar som är lämpliga för att höja statusen på arbete med tjänster riktade till hushållen och för att stimulera till ökat företagande och ökad sysselsättning inom denna sektor. Vad gäller de frågor som rör skattelagstiftningen kommer flera frågor, som har anknytning till de problem som tas upp i interpellationen, att behandlas i de pågående skattesamtalen mellan partierna.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det positiva i svaret är att statsrådet har identifierat problemen. Dem hade jag i och för sig redan beskrivit i min interpellation. Det jag saknar är konkreta förslag, och jag får fortfarande inget grepp om var regeringen egentligen står i frågan om hushållsnära tjänster. Det har gått två månader sedan jag lade fram interpellationen. Det har gått ganska lång tid, och under tiden har propositionslistan kommit som visar vad regeringen skall lägga fram för förslag till riksdagen. Jag läste med iver i den. Tyvärr hittar jag inte mycket. Det var nästan som jag skulle ta till det knep man hade när man var barn, att det var skrivet med osynligt bläck, att det skulle ändå finnas någonting som handlade om tillväxten, småföretagen och de hushållsnära tjänsterna. Men det fanns alltså ingenting. Jag skrev interpellationen av flera skäl, och de skälen kvarstår. Arbetslösheten är fortfarande hög. Det är problem med att det är väldigt mycket svartjobb, med alla de problem som det innebär för dem som utför jobben och som vi är medvetna om båda två. Man ställs t.ex. helt utanför trygghetssystemet. Jag tycker att man måste göra någonting åt småföretagens villkor. Också försöker jag få ett grepp om vilken syn regeringen har i denna fråga. Inget av det får jag. Som jag sade har Mona Sahlin mycket riktigt pekat på problemen men inte dragit några slutsatser. Det första svar jag får är att regeringen precis före jul lagt fram ett program med ett antal punkter för småföretagarna. Men vad har blivit av det? Det hjälper inte att man lägger fram ett program, det måste komma något konkret till oss i riksdagen så att vi kan fatta beslut om det. Det tangerar tanken. Bara jag tar upp detta. Sedan pekar statsrådet på att det blir en osund konkurrens inom denna sektor eftersom det finns så mycket svartjobb. Vad skall man dra för slutsats av det? Det dras ingen slutsats. Jag kan dra slutsatsen, och det har en del utredningar också gjort, att det naturligtvis beror på att skatten är så hög. Det är därför det är så mycket svartjobb. Jag vill ta bara ett exempel. När statsministerkandidaten Jan Nygren ville ha en hushållerska behövde han 39 000 kr extra för att betala ut en lön efter skatt på 7 000 kr till sin hushållerska. 39 000 kr ger 7 000 kr för den som utför jobbet. Det säger en del om vilka problem vi har i Det har gjorts en hel del undersökningar om varför folk jobbar svart. Det finns ett skäl som dominerar över alla andra skäl och det är skatten. 76 % av de tillfrågade anger att det är skatten som är problemet. Visst kan man utföra jobbet själv. Men folk efterfrågar dessa tjänster. De vill få dem utförda proffsigt. EU-projektet Humlan visar att det finns en efterfrågan, bara priset är rätt. Det var barnfamiljer och äldre som efterfrågade sådana tjänster. Jag har fortfarande en fråga som jag inte får svar på i interpellationssvaret. Vad är regeringens syn när det gäller hushållsnära tjänster? Politik är inte bara att vilja. Jag förstår att Mona Sahlin vill väldigt mycket. Det finns många positiva uttalanden och också många negativa uttalanden, inte från statsrådet utan från andra statsråd. Därför är det så svårt få något grepp om vad regeringen egentligen vill göra. Statsrådet kan ju ändå göra något. Jag kan bara lägga fram förslag. Vad vill och vad kan regeringen göra? Vad kommer regeringen att göra och när tänker man i så fall göra det?
Herr talman! Jag vill börja med ett påpekande. Marietta de Pourbaix-Lundin säger att det inte finns något i propositionslistan som handlar om tillväxt. Jag vill betona att det finns något som heter vårbudgeten. Jag lovar att det där kommer att handla om tillväxt, inte bara i ord utan också i handling. Sedan säger interpellanten att det program som vi lade fram i december, som gick ut på att bocka av det som Småföretagsdelegationen föreslog, inte var konkret bara därför att det inte hade kommit till riksdagen. Jag vill understryka att det finns många förslag om förenklingar för småföretagen som går att genomföra direkt av ett departement eller en departementschef och i konkreta uppdrag till myndigheter. Det var ett sådant program som lades fram i december, och det kommer mera på detta område i vårbudgeten. Det är ett, om inte ett evigt så i alla fall ett långsiktigt projekt att förändra attityder till småföretagande hos myndigheter, i Regeringskansliet och i samhället i stort. Jag lägger mycket stor vikt vid det arbetet. När det gäller de hushållsnära tjänsterna har jag försökt att väcka en debatt om själva innebörden av tjäntesektorn. Jag är övertygad om att det inte bara - även om vi skall återkomma till det - är en frågeställning som berör skatteförändringar eller regelförändringar. Det är också en attitydfråga. Jag har på ett aktivt sätt velat medverka till att bryta den snedföreställning och nedvärdering som finns av dessa tjänster, och det är inte oviktigt. Om skatten vore det enda problemet skulle den enda lösningen i så fall vara att fastställa skatten till noll, eftersom den svarta sektorn alltid kommer att vara billigare än den vita. Det gäller att skaffa sig en helhetssyn på hur de hushållsnära tjänsterna kan ingå i strategin för att få tjänstesektorn att växa. Som interpellanten säkert vet är ju tjänstesektorn den sektor som växer snabbast redan i dag, men det handlar om en annan typ av tjänster än dem som vi nu diskuterar. Jag gör alltså mitt för att försöka att få detta att bli en viktig del i strategin.
Herr talman! Det var bra att frågan om attityderna kom upp. I svaret står det att det är dags att lyfta debatten. Då kan jag bara konstatera att det behövs någon form av intern självkritik inom socialdemokraterna. Vi andra - moderater, folkpartister och kristdemokrater - har för länge sedan lyft debatten. Jag vet aldrig att vi över huvud taget har fört debatten på den låga nivån och talat om pigor, det har vi aldrig gjort. Vi har lagt fram konkreta förslag som alltid har blivit avslagna. Vi får beskedet att vi skall vänta och vänta, och nu skall det komma förslag i vårpropositionen. Vi har väntat på ganska många vårpropositioner och tilläggsbudgetar för att få förslag om tillväxt, men nu kommer de. Okej, jag tror på det. Det kommer förslag i vårpropositionen, helt klart. Och då skall dessa förslag lösa alltihop. Jag måste säga att jag är lite ironisk. Jag tror inte riktigt att det är så enkelt. Vad är det som tar emot inom regeringen för att göra något åt denna sektor? Det finns svartjobb inom många sektorer och inte bara inom den sektor som jag talar om. Riksrevisionsverket har gjort en undersökning om svartjobb, och där säger man att det är just inom de hushållsnära tjänsterna som svartjobben är helt dominerande. Det framgår också av denna undersökning att det beror på skatten. Då kan man inte blunda för detta. Det antyds också i svaret att det pågår diskussioner om detta med skatterna i skattesamtalen. Ja, det gör det. Vi tar upp den frågan. Men vad tycker socialdemokraterna? Om man skall föra diskussion och förhandla i skattesamtal måste man ju veta vad man själv vill. Vi har alla svårt att få något grepp om vad socialdemokraterna vill. Vad tycker socialdemokraterna i den här frågan? I dagens DN kan man läsa att finansministern är väldigt kallsinnig till att göra någonting åt de hushållsnära tjänsterna. Det är alltså många dubbla budskap. Jag betvivlar inte Mona Sahlins vilja att göra något. Hon har gjort många positiva uttalanden som skulle kunna vara mina egna om hur viktigt det är att göra något för denna sektor. Men det handlar inte bara om vilja. Man måste också kunna göra något. Mona Sahlin kan göra någonting. Det gäller nu bara att övertyga de andra inom regeringen. Inom denna sektor finns det möjlighet för väldigt många som är arbetslösa, och vi har fortfarande stor arbetslöshet inom tjänstesektorn även om det är många som har börjat att jobba där. Det finns t.ex. många ungdomar och många som kommer från andra länder. Detta är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. EU-projektet i Kungälv visar också att det var väldigt många av dem som var arbetslösa som var beredda att jobba i denna sektor. Och då behövs det en attitydförändring. Men kom inte och säg att det är vi som har försökt att hålla nere debatten. Vi har hela tiden försökt att lyfta den. Det är ingen skillnad om man städar mitt rum här i riksdagen eller om man skulle städa hemma hos mig eller hos Mona Sahlin. Det är inte heller någon skillnad om man krattar löv utanför Rosenbad eller i min trädgård. Det är ju lika mycket värt. Men detta arbete har blivit nedvärderat i debatten, men inte av oss utan mest av Mona Sahlins egna partikamrater. Det är bra att debatten nu lyfts. Men svaret på min fråga var att det skulle komma förslag i vårpropositionen. Vad är det som kommer i vårpropositionen? Kommer det någonting som gör det lättare att köpa dessa tjänster och utföra dem vitt, för det är ju det som det handlar om.
Herr talman! Det är intressant när Marietta de Pourbaix-Lundin säger att de borgerliga partierna i åratal har haft denna uppfattning, varit överens om den och drivit den. Men jag såg inte ett enda förslag till riksdagen under de tre år som ni hade majoritet, som handlade om att man skulle underlätta för de hushållsnära tjänsterna. Det är lätt att prata om hushållsnära tjänster, men hur definierar man dem? Vilken metod vill man använda om man skall stimulera dem? Det finns och har funnits väldigt många förslag, också bland de borgerliga partierna. Skall man subventionera skattesidan för de individer som nyttjar tjänsten? Skall man stimulera de företag som jobbar inom denna bransch? Och hur gör man avgränsningen? I vårpropositionen kommer det att presenteras en tillväxtpolitik. Sedan diskuterar vi vilket utrymme det finns för skatteförändringar. Vilka förändringar är viktigast för tillväxten? Och hur prioriterar vi bland dem? Det är riktigt att den här frågan dyker upp från många av de borgerliga partierna vid skattesamtalen. Men ni tar ju upp precis allting, men det finns inte alltid en tanke om att det skall finansieras, att det skall ha en fördelningsprofil och att man måste prioritera. Detta måste emellertid regeringen ta hänsyn till, och det kommer vi också att göra. I vilken mån vårpropositionen kommer att innehålla förslag om detta vet jag inte. Skattesamtalen håller på mycket längre än till våren. Men det är viktigt att det görs en prioritering som handlar om vad som nu är väsentligast för att få i gång tillväxten och för att i socialdemokratisk anda ansvarsfullt använda eventuellt utrymme för de skattesänkningar som kan finansieras och som är väsentligast för tillväxten. Men jag vill återigen betona att när det gäller analysen av hur väsentlig denna sektor är och hur nedvärderade dessa yrken ofta är i debatten håller jag med Marietta de Pourbaix-Lundin.
Fru talman! Vi moderater, Folkpartiet och kd har tillsammans lagt fram ett konkret förslag. Vi är beredda att diskutera. Vi säger inte att det behöver bli så som vi har föreslagit, men vi har ändå satt ned foten någonstans. Det är det som jag upplever att regeringen inte har gjort, inte samfällt i alla fall. Några ministrar säger något och en annan minister säger något helt annat. Det är därför vi aldrig får något grepp på detta. Det måste vara svårt att diskutera och förhandla med någon annan om man inte själv vet vad man tycker, men det är ert problem. När det gäller om det finns ekonomiskt utrymme för detta, kan man fråga: Vad är alternativet? Många är ju arbetslösa, och det är inte heller gratis. Det kostar ju också pengar. De förslag som vi har lagt fram är finansierade, och de har med arbetsmarknadspolitiska åtgärder att göra. Man får ta pengarna därifrån inledningsvis, för vi tror ändå att det kommer att löna sig i det långa loppet. Vi har finansierat vårt förslag och har inte byggt upp några luftslott över huvud taget. Jag har fått ett besked, att det kommer något om tillväxt i vårpropositionen. När det gäller de hushållsnära tjänsterna kommer det inte någonting ännu, vilket jag tycker är beklagligt. Detta skulle ju vara en del i tillväxten och i att faktiskt få ned arbetslösheten. En del av den attitydförändring som vi båda är överens om behövs skulle ju vara att visa att detta är okej, att det är jättebra att jobba med dessa uppgifter. Det skulle kunna underlätta även på en del andra områden om vi fick till denna attitydförändring. Man kan ju fråga varför vi har ROT-avdragen. Varför har vi haft dem? Som kvinna kan jag tycka att det är fruktansvärt orättvist, för det handlar nästan bara om de typiskt manliga jobben. Det som jag utför, att putsa fönster, behöver man inte göra någonting åt. Men för att sätta in fönster finns det ett ROT-avdrag. Jag måste avsluta med att säga att jag tycker att det är lite som att klippa grisen; det är mycket skrik och lite ull från regeringens sida.

Fru talman! Camilla Dahlin-Andersson har frågat socialminister Lars Engqvist om han har för avsikt att utreda hennes idé om ett s.k. familjekonto för att ge föräldrar ökade möjligheter att vara tillsammans med sina barn när barnen är lite äldre. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på interpellationen. Målet med familjepolitiken är att barnens behov och rättigheter skall ställas i främsta rummet. Familjepolitiken har inriktats på att stödja barnfamiljerna ekonomiskt, främst via ett barnbidrag lika för alla, men även genom bostadsbidrag till barnfamiljer med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Föräldraförsäkringen ger föräldrar en verklig möjlighet att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Familjepolitiken skall också underlätta för föräldrar att välja den omsorg för barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Den sätter barnet i centrum och har genom sin flexibilitet givit familjer med mycket olika villkor möjligheter till tid med barnen efter vars och ens behov. Föräldrapenningen kan användas till dess att barnet fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår. Föräldraförsäkringen ger föräldrar en verklighet möjlighet att kombinera föräldraskap med arbete utanför hemmet. Föräldraförsäkringen utgår från att båda föräldrarna tar ansvar för barnen och präglas i stor utsträckning av regeringens jämställdhetsperspektiv. Vi har dessutom fr.o.m. den 1 januari 1998 höjt ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till 80 %, vilket ökar den ekonomiska tryggheten. Om varje familj får möjlighet att ordna omsorgsfrågan på det sätt den själv önskar skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet för dem som vill ha det. Detta är viktigt både för barnen och för föräldrarna. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla barnomsorg för barn i åldrarna ett till tolv år om det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. En solidariskt finansierad välfärd förutsätter ett gemensamt ansvar. I Sverige har vi valt att utforma familjepolitiken som ett gemensamt ansvar avsett att utjämna ekonomiska skillnader mellan familjer med och utan barn, samt över livscykeln. Ett familjekonto/barnkonto ökar inte barnfamiljernas flexibilitet och valfrihet. Ett barnkonto är inte något reellt alternativ för familjer med låga inkomster och små marginaler. Få barnfamiljer kan göra så stora avsättningar som skulle krävas för att täcka inkomstbortfall. Det system som Camilla Dahlin-Andersson förordar skulle gynna de familjer som har mycket goda inkomster. Om de ekonomiska förutsättningarna fanns vore det ett bättre alternativ att bygga ut föräldrapenningen än att införa ett individuellt barnkonto. Det skulle dessutom komma betydligt fler till del. Nästan alla småbarnsmammor har ett arbete utanför hemmet. Andelen med heltidsarbete har ökat under 90-talet. Både män och kvinnor kan numera kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Redan i dag finns det möjlighet att deltidsarbeta till dess att barnet fyller åtta år. Dessutom tillkommer möjligheten att nyttja föräldrapenning på kvarts, halv eller hel ersättningsnivå, vilket gör det möjligt för föräldrar att få ekonomisk kompensation vid deltidsarbete. Den viktigaste förutsättningen för en god välfärd är statsfinanser i balans, och vi är där nu. Regeringens arbete för att sanera statens finanser har varit framgångsrikt. En stabil grund har lagts för en ekonomisk tillväxt under de närmaste åren. Möjligheten att nå målet att främja en god uppväxt för barn och ungdomar har därmed avsevärt förbättrats. Nivåerna för barnbidraget och föräldraförsäkringen har redan kunnat höjas, och vi planerar att ytterligare höja barnbidraget under mandatperioden. Av störst betydelse är att så många som möjligt har ett arbete. Detta ger i sin tur utrymme för ökade insatser inom framför allt skolan, vården och omsorgen, dvs. områden som i hög grad berör barn, ungdomar och deras familjer.

Fru talman! Camilla Dahlin-Andersson finns tyvärr inte längre kvar i riksdagen. Därför är det jag som tar emot svaret på hennes interpellation. Jag vill på hennes vägnar tacka för svaret. Statsrådets svar är i mycket en beskrivning av det stöd som ges till barnfamiljer här i Sverige. Vi är i stort sett överens om att detta stöd är viktigt och att det skall se ut ungefär som det gör. Vi tycker också att det är viktigt att föräldrar skall ha möjligheter att ordna omsorgen på det sätt som de själva har valt och att det skall finnas en barnomsorg utanför hemmet för dem som vill ha det. Problemet som tas upp i interpellationen är att föräldrar till lite äldre barn kan behöva mer tid för dem. Det ligger ibland en hel del i uttrycket: Små barn, små problem - stora barn, stora problem. Många ungdomar upplever i dag att de är lite vilsna. De kan vara i behov av väldigt mycket vuxenstöd, inte minst från föräldrarna. De ekonomiska möjligheterna att ta ledigt från arbetet eller att minska arbetstiden är för många mycket små efter det att barnen har blivit åtta år eller avslutat sitt första år i skolan. Detta förslag är en väg att gå. Jag tycker att det är viktigt att detta problem tas upp och att vi börjar diskutera hur vi eventuellt kan hjälpa föräldrarna att ta ansvaret som tonårsförälder. Man kan skall kunna vara hemma under en kortare tid för att ge det stöd som de äldre barnen kan behöva. Samhällets insatser har begränsats när det gäller det vuxenstöd som ungdomarna kan få genom skolan, skolhälsovården och kommunernas fritidsverksamhet. Det händer tyvärr alltför ofta att barn som känner sig vilsna råkar in i gäng som inte är så speciellt bra. Det handlar kanske ofta om att söka sig till lite äldre kompisar när man saknar vuxenkontakt. Det är därför som det går på det här viset. Därför tycker jag att det är viktigt att vi diskuterar lite olika idéer och förslag för att se om vi skulle kunna skapa möjlighet även för tonårsföräldrar att under en begränsad tid kunna ta det extra föräldraansvar som kan behövas i vissa situationer, när det kanske strular och barnen behöver lite extra stöd.
Fru talman! Jag skulle egentligen bara vilja fråga om Kerstin Heinemann och Folkpartiet står bakom förslaget om barnkonto. Jag har nämligen aldrig stött på det tidigare. Jag undrar också om Kerstin Heinemann och Folkpartiet anser att ett sådant förslag skulle ge dessa ökade möjligheter för tonårsföräldrar.
Fru talman! Vi i Folkpartiet har inte tagit upp den här frågan i någon programpunkt. Det här är en idé från interpellanten, som bekymrar och intresserar sig för dessa frågor. Jag tycker att det är något som man i alla fall bör kunna diskutera. Jag är också medveten om att det inte är så alldeles lätt för alla småbarnsföräldrar att avsätta stora summor pengar. Men låt oss kanske betrakta den här interpellationen som en tanke vi bör ta till oss och fundera över. Hur kan vi hjälpa föräldrarna att ge sina tonåringar extra stöd? Om man nu inte gör exakt så här kanske vi kan hitta en annan väg.
Fru talman! Då tolkar jag Kerstin Heinemanns svar som att det här är ett förslag som har kommit från interpellanten och inte från Folkpartiet och att Folkpartiet alltså inte står bakom den här utformningen. Men jag vill ändå också lägga fram en synpunkt på den problematik som Kerstin Heinemann har tagit upp, nämligen detta att ge också tonårsföräldrar ökade möjligheter att vara goda föräldrar och detta med vilket stöd vi från samhällets sida kan ge. Där kommer vi nu att fortsätta att bereda förslaget från Föräldrastödsutredningen. Vi kommer så småningom att förelägga riksdagen detta förslag.
Fru talman! Som jag sade tidigare har vi inte detta i något program. Det är mycket möjligt att vi fortsätter att diskutera idén som har kommit från interpellanten. Jag tycker också att det är bra om vi kan fortsätta att diskutera det här och om det kan komma förslag. Jag tror faktiskt, och där delar jag helt interpellantens uppfattning som jag förstår att det ligger en djup känsla bakom, att man bör kunna ge föräldrarna denna möjlighet att ta ett föräldraansvar som ibland kan vara lite utöver det vanliga i besvärliga situationer. Vi får väl vänta och se vad som eventuellt kommer längre fram.

Fru talman! Bo Könberg har frågat socialministern dels om han står fast vid sina uttalanden om FINSAM, dels om det fortfarande är socialministerns och regeringens uppfattning att FINSAM inte skall utvidgas till att omfatta hela landet trots de belagda goda ekonomiska och mänskliga effekter som FIN SAM-försöken innebar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.

I beredningen av regeringsförslaget ingick även den utvärdering som Bo Könberg hänvisar till, dvs. den gemensamma slutrapporten om lokal finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso och sjukvård som lämnades av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. Med regeringens förslag skapas möjligheter till samverkan för samtliga aktörer som behöver samverka. Regeringens förslag inskränker sig således inte enbart till att samverkan skall kunna ske mellan försäkringskassan och landstinget. Regeringens förslag, vilket också riksdagen ställde sig bakom, har inneburit att bl.a. gemensamma verksamhets och handlingsplaner har upprättats på central myndighets och regionnivå liksom att program för gemensam utbildning kan utformas. Gemensam utbildning underlättar gemensam utveckling. Målet för de samverkande myndigheterna kan vara att inom en överblickbar framtid uppnå resultat i form av t.ex. kortare sjukskrivningstider. Av propositionen framgick vidare att en friare mål och resultatstyrd användning av medel avsedda för olika samverkansformer utvecklas i syfte att uppnå samverkansvinster. De olika samverkansformerna ges en gemensam ram för åtgärder och insatser och de ekonomiska besluten fattas av respektive myndighet eller förvaltning. Efter att riksdagen beslutat om den ovan nämnda propositionen har försäkringskassorna tillförts särskilda medel bl.a. i syfte att förbättra samverkansformerna. Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 januari 1998. Den friare mål och resultatstyrda användningen av medel avsedda för olika samverkansformer skall gemensamt utvärderas av Riksförsäkringsverket, Vad gäller FINSAM-försöken är det inte självklart, som Bo Könberg hävdar, att denna försöksverksamhet går att generalisera över hela landet. Om man läser rapporten noga visar det sig att det finns en hel rad omständigheter som talar för att sådana generaliseringar inte är möjliga. Vidare framgår att metoden för att bestämma det ekonomiska resultatet av försöket inte skulle kunna användas i en situation där lagstiftningen omfattar hela landet. Även det faktum att FINSAM bedrivits som en försöksverksamhet har enligt rapporten haft betydelse för såväl sättet på vilket den genomfördes som dess effekter. Regeringen anser att de nya formerna för samverkan skall vara en del av ordinarie verksamhet. Genom att involvera personal på olika nivåer inom respektive myndighet eller organisation ges goda möjligheter att göra rehabiliteringen av människor effektiv genom den breddning av kompetens och resurser som samverkan ger. Regeringens förslag gick således betydligt längre än vad som skulle varit fallet om vi i stället endast hade förslagit att FINSAM-modellen skulle ha införts i hela landet. Regeringen är alltså av uppfattningen att förslagen i propositionen 1996/97:63 är bättre ägnade att åstadkomma de effekter på vårdköer etc. som både Bo Könberg och jag är angelägna om att få till stånd.
Fru talman! Den fråga vi nu diskuterar hade jag egentligen ställt till socialministern i hans egenskap av sjukvårdsminister. Detta gjorde jag av två skäl. Det ena var att han vid ett besök i Västra Götalandsregionen hade uttalat sig om FINSAM på ett som jag uppfattade det negativt sätt. Därför tyckte jag att det var lämpligt att få en diskussion med honom om detta. Men det fanns också ett skäl till. I diskussionen om huruvida vi skall genomföra regeländringar som gör det möjligt att använda pengar från sjukförsäkringen i sjukvården är förstås fru statsrådet givare och sjukvårdsministern mottagare. Det vore intressant att någon gång från regeringens sida få höra den tänkta mottagaren tala om varför man inte vill ta emot pengar på det vis som vi föreslår i stället för att höra förklaringar från den som inte vill skicka i väg pengarna. Annars har jag förstås inget emot att debattera frågan med statsrådet Klingvall en gång till. Och jag tackar för påminnelsen om att vi har diskuterat den förut. Det var ingen nyhet för mig. Det beror ju på att vi tänker fortsätta att tjata om den här frågan antingen tills vi har fått goda argument mot vår ståndpunkt, vilket inte har skett hittills, eller tills vi har fått igenom det här. Vad gällde möjligheterna att använda en del medel från sjukförsäkringen i sjukvården, det som kom att kallas Dagmarpengarna, krävdes det tyvärr fem års tjat från liberalt håll i den här kammaren mot socialdemokratiska socialministrar. Min förhoppning är förstås, med tanke på de sjuka, att det skall gå snabbare den här gången. Bakgrunden till den här diskussionen är ju de stora problemen inom vården. Det är de långa sjukvårdsköerna, människor som väntar på operationer, människor som väntar på rehabilitering, hjälp med psykiatri eller vad det kan vara. I det senaste numret av Landstingsvärlden är rubriken nu efter ett valrörelsen: Väntetiderna ökar igen. Man konstaterar från det socialdemokratiskt styrda Landstingsförbundet att köerna har ökat från våren 1998 till hösten 1998. En ledande tjänsteman på förbundet säger att de vill ha tillbaka samma tillgänglighet som 1994, det sista år då vi hade borgerlig regering. Då skulle det kosta fem miljarder kronor. Det är säkert inslag av förhandlingsbud i detta från Landstingsförbundets sida, men det är intressant att konstatera att man är så tydlig om att situationen nu är avsevärt sämre för de sjuka än den var 1994. Vi förde ju då fram idén om att man skulle kunna använda sjukförsäkringspengar, och det gjordes försök med detta. Dessa försök utvärderades, och de gav ett gott resultat. Många har kritiserat att man inte får fortsätta. I svaret förespråkar, kanske inte oväntat, statsrådet den s.k. FRISAM-modellen. Jag har några frågor omkring detta. Först gäller det att ni har sagt att ni vill vänta med att ta ställning till utvärderingen, jag tror t.o.m. att det s.k. SOCSAM skulle utvärderas, till år 2000. Gäller fortfarande detta eller är det skjutet framåt i tiden ytterligare? Det är den första frågan. Den andra gäller påståendet att det skulle vara svårt att utvärdera om man genomförde det i hela landet. Så sägs det i interpellationssvaret. Det är förstås sant i den meningen att man då inte har några jämförelsekommuner eller jämförelselän kvar inom landet. Men om man genomför det över hela landet så gör man det ju för att man tror att det är bara för hela landet. Eller avses någonting annat med den något kryptiska formuleringen svaret? Det tredje och sista är att svaret ju avslutas med att statsrådet förklarar att regeringen för sin del är av den uppfattningen att det s.k. FRISAM är bättre ägnat att åstadkomma minskningar av vårdköerna. Med tanke på att de ju bara har ökat under den tid då FRI SAM har funnits undrar jag vilken erfarenhet som ligger bakom det påståendet.
Fru talman! Bo Könberg och jag har ju debatterat den här frågan ett antal gånger.

Vad är det för fel på den? Om vi tittar på Socialstyrelsens rapport kan vi konstatera att väldigt mycket av det som vi ville åstadkomma med denna utökade samverkan pågår just nu över hela landet. Vi kan se att man framför allt samverkar på handläggarnivån. Vi kan också se i Socialstyrelsens rapport att man också samverkar med inriktning på just de människor som har riskerat och riskerar att hamna i gråzonen mellan de fyra myndigheterna. Det är grupper som främst har olika former av sammansatta problem. En annan sak som framkommer i denna rapport och som jag också tycker är viktig att lägga till är att det i detta sammanhang finns ett stort tryck underifrån att försöka hitta goda individuella lösningar för den enskilda personen men också naturligtvis att bättre utnyttja våra gemensamma resurser. Vad är det för fel på att vi har påbörjat en mycket bredare samverkan och utifrån lokala behov? Detta handlar inte om att trycka på en modell över hela landet utan om att ta till vara människors kreativitet och människors förmåga att se möjligheter och inte hinder för att göra det bättre för de medmänniskor som behöver samhällets stöd och hjälp. Min utgångspunkt i denna diskussion är att få klart för mig vad Folkpartiet tycker att det är för fel på detta. Om vi går tillbaka och tittar på sjukvårdsköerna, som är ett mycket allvarligt problem och som regeringen inte har någon annan avsikt än att arbeta mycket seriöst för att minska, är det ju inte samma personer som vi talar om. De som står i sjukvårdsköerna är ofta de som är äldre som får vänta på sin höftoperation eller sin starroperation, det är inte sådana som skulle vara hjälpta av att sjukförsäkringen skulle träda in. Och det är i fråga om detta som min nästa fundering kommer in. Vad menar egentligen Folkpartiet? Skall vi inte ha en hälso och sjukvård som ser till behov och inte till möjligheterna att finansiera människors operation med den sjukpenning som man har i sjukförsäkringen?
Fru talman! Det var, höll jag på att säga, som vanligt avsevärt fler frågor än svar i diskussionen med statsrådet Klingvall om hur vi skall ha det med relationen mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Jag skall då skilja mig från statsrådet även på den punkten och försöka svara på frågorna först och sedan återkomma till de frågor som jag har ställt. Vad är det för fel med att inte FINSAM-försöken fick fortsätta och bli rikstäckande och att man i stället, enligt statsrådet, har infört en bättre modell där man har utökat möjligheterna? Svaret från vår sida är mycket enkelt. Det är inget fel att involvera fler i samverkan. Felet är att befogenheterna är så mycket mindre för de inblandade i FRISAM-försöken än vad de var i FINSAM försöken. Och jag trodde att alla som har deltagit i denna debatt var överens om att det var på det viset. Men om det inte är på det viset är det ju utomordentligt viktigt att landets socialförsäkringsminister antingen nu här i kammaren eller på annat sätt bibringas den kunskapen, dvs. att det är skillnad i befogenhetsfördelningen i de socialdemokratiska s.k. FRISAM försöken och i det som ingick i FINSAM. Och jag tror att jag mycket lätt kan få stöd på den punkten exempelvis om statsrådet talar med de verk som gjorde utvärderingen och som rimligen är de främsta experterna i landet på detta, nämligen Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. Jag har också flera gånger påmint om att av de fem län där det fanns kommuner som fick ägna sig åt FINSAM-försöken valde alla fem att protestera mot 1997. I ett pressmeddelande den 21 maj det året sade man att regeringens förslag är ofullständigt osv. och kräver att få fortsätta med FINSAM-reglerna, men det får man inte. Alla de som har den praktiska erfarenheten av detta - landstingsdirektörer i fyra fem socialdemokratiskt styrda landsting - har gjort bedömningen att det var synd, tråkigt och eländigt att de inte fick fortsätta. Den andra frågan som jag fick av statsrådet löd sammanfattningsvis: Innebär det här inte att det bara är de som har sjukpenning som kan få operation? Den frågan har vi diskuterat många gånger, och det verkar inte som om statsrådet är beredd att ta till sig svaret. Det är nämligen FINSAM-reglerna som skulle gälla, och de innebar inte att enstaka personer kunde köpa sig placeringar i sjukvårdsköer, utan det var samma medicinska kriterier som skulle användas av samma medicinmän och medicinkvinnor. Men man kunde samverka genom att se efter vilka saker som man borde undanröja om det fanns långa köer till en viss typ av operationer etc. Sedan förklarade statsrådet för mig att det framför allt är äldre människor som står i sjukvårdsköer. Ja, så är det. Inte oväntat så visste jag det. Det är framför allt äldre människor som står i sjukvårdsköer. Men det är också en hel del andra människor. För att lyfta fram detta skrev jag t.o.m. in i interpellationen ett exempel där en försäkringskassedirektör i landet hade tittat på vad som hade hänt när ett landsting, i detta fall Värmland, på grund av pengabrist sommaren 1997 hade bestämt sig för att stänga centraloperation för icke-akuta operationer under en tid. Sedan räknade han ut vad det skulle kosta försäkringskassan för de konkreta personer som det var fråga om, och sedan skrev han en debattartikel om detta i tidningen Socialförsäkring sommaren 1997. Om denna tidning inte finns på departementet är jag beredd att överlämna en kopia till statsrådet innan vi skiljs åt i dag. De två frågorna har jag nu svarat på. De tre frågor som jag ställde har jag inte fått något svar på. Den första frågan gällde att man vill vänta på en utvärdering av SOCSAM. Innebär det att man numera måste vänta till 2002 i stället för 2000? Den andra frågan gällde en analys av vad som sades i svaret om utvärderingen. Och den tredje frågan gällde vilken erfarenhetsbakgrund som ligger bakom den sista meningen i interpellationssvaret.
Fru talman! Jag har lyssnat på Bo Könberg, och jag har fortfarande väldigt svårt att förstå vad det skulle betyda för sjukvårdsköerna och för socialförsäkringen att genomföra FINSAM-modellen över hela landet och hur detta praktiskt skall gå till. Jag har inte förstått om Bo Könberg skall skicka med varje försäkringstagare en check - såvitt jag förstår säger han nu att det inte är tänkt riktigt så - eller är det tänkt att de lokala sjukhusen skall få en rejäl summa från sjukförsäkringen för att beta av vårdköerna? Jag har också sett i interpellationen att Bo Könberg exemplifierar med det nya landstinget Västra Götaland som uppenbarligen helt enkelt har lagt in som en intäkt i sin budget för 1999 och 2000 något slags anslag från sjukförsäkringen på 200 miljoner kronor under det första året och 400 miljoner kronor under det andra året. Då undrar jag om det är ett rimligt och riktigt sätt att handskas på det sättet med vår sjukförsäkring.

Och jag tror att alla medborgare som i dag betalar in landstingsskatt för att de skall få sin sjukvård tillgodosedd verkligen måste undra om de dessutom av det som betalas in till deras sjukförsäkring skall använda det till sjukvård. Detta, Bo Könberg, är saker som jag tycker skulle vara oerhört intressant att få utredda. När det sedan gäller frågan om utvärdering har vi inte ändrat någon tidsplan för utvärderingen. Vi vill alltså ha SOCSAM-försöken färdiga och lägga samman den utvärderingen med den tidigare gjorda utvärderingen av FINSAM. När det gäller FINSAM-försökens utvärdering är det svårt att generalisera resultaten i ett nationellt perspektiv. Det tror jag att Bo Könberg intellektuellt förstår. Det är fem försök, varav fyra gick bra. Det femte gick inte lika bra. Poängen var att man skulle kunna använda medlen till medicinska åtgärder. Om det är något den här utvärderingen visar så är det att medlen har använts förhållandevis lite till individuella medicinska åtgärder. De har framför allt använts som ett s.k. smörjmedel för att få i gång samverkan. Det är utifrån den erfarenheten som vi, när vi lade fram propositionen och gjorde det möjligt också för socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten att delta, har satsat på den här påsen till försäkringskassan att ha just som smörjmedel för att dra igång processen med samverkan.
Fru talman! Tanken med försöksverksamhet är ju rimligen att man prövar en sak; kanske inte i ett helt land eller ett helt län, men man prövar den på några ställen. Man hoppas att få erfarenhet av om det var en bra eller en dålig idé. Om den är dålig konstaterar man det. Man har fått betala sina lärpengar för att lära sig något nytt. Allt kan inte lyckas här i livet. Om den är framgångsrik använder man sig naturligtvis av den. De län som var inblandade vände sig till riksdagen efter det att propositionen från statsrådet kommit. Man gav ut ett pressmeddelande som lyder: FIN SAM gav 154 miljoner i besparing. Staten missar möjligheter att förbättra rehabiliteringen och samtidigt minska de offentliga utgifterna. En del av underrubrikerna är av typen: FINSAM måste leva vidare. Regeringens förslag är ofullständigt. I texten står det sådana saker som att: Vi måste tyvärr konstatera att regeringens proposition inte tar till vara de resultat och erfarenheter som FINSAM visar. Det slutar med en förhoppning, i maj 1997: Vi hoppas att den fortsatta riksdagsbehandlingen skall ge bättre förutsättningar än vad som föreslås i propositionen. Tyvärr gjorde den inte det. Tyvärr hade regeringen majoritet i riksdagen. Den ledde inte bara till att försöken inte spreds över landet - reglerna tilläts överallt - utan också att de stoppades på nyårsaftonen 1997 på de fem ställen där man var mycket nöjd med dem. Det gällde inte bara landstingsdirektörerna i huvudsakligen, eller kanske enbart, socialdemokratiskt styrda landsting. En partivän till statsrådet, nämligen den dåvarande och nuvarande SSU-ordföranden, skrev på hösten samma år en artikel där det på slutet bl.a. står: Sverige behöver fler FINSAM. Detta var ett halvår efter det att statsrådet avskaffat det hela. Svaret jag fick på frågorna var tydligen att man inte hade förlängt detta. Jag hoppas att det stämmer. Det är illa nog att vänta flera år efter en god utvärdering våren 1997, och att man bara behöver vänta till våren 2001. Men jag är allvarligt oroad för att man behöver vänta ändå längre.
Fru talman! Jag har inte fått någon riktig reda i vad Bo Könberg har tänkt göra, och jag har inte fått någon riktig reda i Folkpartiets syn på sjukförsäkringen som en försäkring. Jag kan redovisa vad jag själv kommit fram till är skillnaden i vår syn på vad vi vill uppnå med denna samverkan. Jag kan konstatera att det som har varit viktigt i regeringens arbete med frågan och som är viktigt i den proposition som vi har lagt fram är framför allt att komma åt de problem som människor hamnar i när man behöver gå runt bland våra myndigheter, dvs. människor som hamnar i gråzonen. Våra erfarenheter av hur verksamheten ser ut ute i landet är att det faktiskt är just kring de människor som har de bekymren som man samverkar. Den andra slutsatsen när det gäller våra skilda uppfattningar är att regeringens syn på frågan om samverkan handlar om att låta de lokala förhållandena styra, och se till den kreativitet och de möjligheter som finns ute i landet, och att ha en stor frihet när det gäller hur man utformar denna samverkan. Bo Könberg och Folkpartiet ser däremot uppenbarligen en saliggörande modell, nämligen FINSAM. Det är ju dessutom en ganska byråkratisk modell för hur man skall jobba tillsammans, med den försökslag som har styrt FINSAM-verksamheten. Det vi nu gör tills försöksverksamheten när det gäller SOCSAM är slut, är att pröva en tredje part så att även socialtjänsten får jobba efter den här försökslagstiftningen. Dessutom har vi alla FRISAM försöken för att komma så långt det går med detta nya arbetssätt där samverkan är den förenande punkten.